Fru talman! Jag tänkte i stort sett ägna mig åt hur demokratifrågan hanteras i Vänsterpartiet. Jag har också stor förståelse för att man kan ha ideologiska invändningar mot det här. Jag hade inte förväntat mig något annat heller. Men jag tycker att det är renare och rakare att då säga det. Men när väljarna i allmänna val har fått välja landstingspolitiker som har angett en inriktning för hur de vill arbeta har jag mycket svårt att förstå att man som riksdagsledamot ska sätta sig över den folkviljan. Jag hade inte trott att Vänsterpartiet ville stå för någonting sådant, utan att man även här ville säga att det är klart att väljarna har rätt att välja de politiker de vill ha. Om vederbörande politiker har givit ett vallöfte ska de också kunna arbeta så. Om flera partier har gått samman och sagt att om man vinner valet i landstinget ämnar man arbeta si och så, har jag mycket svårt att förstå hur man som vänsterpartist kan säga: Ajabaja, ni väljare har valt fel, nu kommer vi att sätta oss över era beslut. Är det verkligen så Vänsterpartiet vill ha det, när vi en gång för alla har beslutat om en demokrati här i vårt land? Det är min fråga till Rolf Olsson.
Fru talman! Jag har redan tidigare talat om gränserna för den kommunala självbestämmanderätten. Jag vill också lite allmänt ta upp begränsningen av kommersialisering med demokratiaspekt. I hälso och sjukvårdslagen stadgas god vård på lika villkor för hela befolkningen. För oss i Vänsterpartiet är det uppenbart att en sådan laginriktning kan vara i fara om landets största sjukhus överlåts eller säljs av till börsnoterade storbolag, som har som yttersta ledstjärna att ge vinst åt sina aktieägare. Det borde vara självklart att de riskerna debatteras, även av de partier, t.ex. Chatrine Pålssons parti, som är aktiva tillskyndare av sådana överlåtelser. Det brukar finnas en relativt bred uppslutning bakom följande förutsättningar för vården: den ska vara demokratiskt styrd, den ska ge medborgarna möjlighet till insyn, den ska vara solidariskt finansierad och den ska ges efter behov. I ett läge där stora vinstsyftande bolag framträder som aktörer i vården, och det gäller inte minst när de ska driva de största sjukhusen i landet, borde det vara självklart att det behövs debatt och spelregler om hur de nämnda förutsättningarna ska kunna leva vidare. Vänsterpartiet menar att det inte är möjligt att överlåta sjukvårdens infrastruktur och fortfarande hävda att den demokratiska styrningen av vården kan fungera precis som förut. Vi i Vänsterpartiet menar att en sådan utveckling äventyrar att vården ges efter behov. Vänsterpartiet hävdar också att den solidariska finansieringen i förlängningen riskerar att överflyglas av privata försäkringar. En sådan utveckling påskyndas av fler sjukhus med vinstmotiv. Så det är väldigt stora värden som står på spel. Därför anser vi att det är viktigt med rådrum och en utredning kring den demokratiska beslutsprocessen.
Fru talman! I mitt inledningsanförande tog jag faktiskt upp frågan att vården ska ges på lika villkor efter behov. Detta är lagreglerat. 1997 reglerade Sveriges riksdag i det s.k. prioriteringsbeslutet vad vi ska följa. Den lagen gäller precis lika väl när man har överlåtit verksamheten i annan driftsform. Det ska vi inte behöva säga fler gånger. Så länge Sverige har ett offentligt finansierat sjukvårdssystem efter behov, styrs det av politikerna, i ena fallet direkt, i andra fallet indirekt. Det sker genom avtal. Huvudmannen har ett ansvar. Det är bara så. Jag tycker inte att man ska blanda ihop korten, utan inse att lagar, förordningar och tillsyn i Sverige är lika för den offentligt drivna vården och de alternativt drivna vårdformerna. Jag tycker inte att vi ska behöva säga det något mer. Jag vill bara ta upp frågan om att utskottet menar att detta skulle leda till avsevärt men. Det är ju ändå någonting som Rolf Olsson och hans parti står bakom. Det är de facto ohederligt att anföra sådana argument som att det skulle leda till avsevärt men om det blev fördröjt några veckor, utan att ha något mer precist än det man nu har anfört att komma med.
Fru talman! Jag tycker att jag relativt noggrant har motiverat varför vi tycker att detta är en så principiellt viktig fråga att man måste ta till en lagstiftning i det här läget. Jag skulle ändå se fram emot att med Chatrine Pålsson, som själv tog upp framväxten av 120 000 privata försäkringar, diskutera kopplingen mellan privat vård och privata försäkringar. Det hade varit av stort värde om också Chatrine Pålsson hade gett sina och sitt partis synpunkter på risken för att det ger incitament för ytterligare utveckling av en privat försäkringsmarknad. Men den diskussionen har från Chatrine Pålssons sida helt lyst med sin frånvaro. Där är det tydligen vattentäta skott, och det begriper jag inte hur Chatrine Pålsson kan anse. Jag vill kommentera ikraftträdandet av lagen. Det sägs att det handlar om några veckor. I realiteten - det får väl företrädare för departementet göra - är det vår bedömning att det kommer att innebära ett betydligt senare ikraftträdande. Det handlar inte om några veckor utan det handlar om månader. Det är allvarligt, bl.a. mot bakgrunden av utvecklingen i Stockholm och även på andra håll i landet.

Fru talman! Mina vänner! Vad vi avlyssnar är inget mindre än en renodlad ideologisk batalj. Det är härligt! Då gäller det att se klart och lyssna efter de eventuellt dolda budskapen, fejkade hot eller mörkläggningar och förtiganden. Detta handlar om privatisering och bolagsvård som överideologi eller hänsyn till ett angeläget allmänintresse. Det här är kärnan i diskussionen. Alla de som motsätter sig den tillfälliga lagen som är till för att ge ett nödvändigt rådrum för utredning och seriös behandling har hittills mest åberopat näringlivsskäl. Det är i den här frågan företagandets intressen som borgerligheten värnar. De hämtar sina argument från SAF, Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling. Deras uppdrag är inte i första hand att värna demokratisk insyn, solidarisk finansiering eller vård efter behov. Den sammanvägningen ska i stället vi ansvariga rikspolitiker göra Vårdfältet är stort. Vi i Miljöpartiet har inte heller några "religiösa" skäl att onödigtvis undandra all vård konkurrensutsättning eller att minska mångfald och valmöjligheter överlag. Tvärtom har vi en ganska pragmatisk syn på både beskattning och offentlig kontra privat drift och vård. Ingetdera är någon överideologi för oss. Det är också därför som vi gröna i den här frågan har blivit den kraft som representerar en ganska sansad tredje väg, en noga avvägd modell för att både värna mångfalden och vården men också sätta en klar och specifik gräns tills vidare för de dyrbaraste och känsligaste vårdenheterna - våra gemensamma akutsjukhus. Vad blir det för mångfald kvar, om det till sist bara finns privata vinstdrivande akutsjukhus? Vilka gräddfiler kommer successivt att skapas och ge valfrihet och för vilka? Vi får inte hamna i en situation som min företrädare i min roll för nästan jämnt ett år sedan i kammaren betecknade som "privatisering av vinster men socialisering av risker och kostnader". Det är värt att citera igen. I det här fallet är de borgerliga partiernas definition av mångfald och valfrihet ihålig. Hittills har de borgerliga i Stockholms läns landsting t.ex. inte alls aktivt bejakat den mångfald som Vidarkliniken erbjuder. När man tittar i de borgerliga partiprogrammen kan man klart och tydligt utläsa att människor ska kunna välja mellan offentlig och privat vård. Det tycker alla borgerliga partier i sina program. Vi gröna tycker att det ska man rakt av kunna göra i öppenvården och även med en begränsning i akutvården. Kvar i den verkliga borgerliga världen blir det bara privat vård. Det är inte valfrihet. Det ger inte möjlighet att välja. Ingen i ett välfärdsland ska behöva tveka om de kan nå eller har rätt att billigt och demokratiskt utnyttja ett sjukhus när de behöver akut hjälp. Det är syftet med stopplagen och med utredningen och med en så småningom klar och tydlig permanent lag. Det är det enda syftet. Borgerligheten slår nu vilt och blint och desperat. De hotar t.o.m. med hemska EU:s förbannelse. Låt oss titta på förslagets verkliga innehåll. Det handlar inte om vårdcentralen eller öppenvårdskliniker. Det handlar inte heller om närsjukhus eller patienthotell, inte om städentreprenader eller specialsjukhus eller universitetssjukhus. Det handlar om akutsjukhus. Punkt! I sammanhanget är det tveksamt om Simrishamn egentligen är ett akutsjukhus i den mening som lagen tar sikte på. Det rör sig inte heller om en permanent lag. Vi gröna har sett till att den har blivit tillfällig och att utredningskraft kommer att läggas ned på att räta ut de frågetecken som framför allt Lagrådet har rest sedan i somras då den första föreslagna propositionen förelåg. Om det verkligen inte är så att det står ett antal sjukhus på kö och knackar på och har framskridna planer på att sälja ut driften som representanterna på andra sidan bordet i utskottet bedyrar, förstår jag inte den stora paniken som näringslivsintressenas förespråkare har i dag. Då är det bara att lugnt invänta en bra utredning och ta del av deras resultat i laga ordning, som en remissinstans. Har Dagens Nyheter, november i år rapporterar om "den stora upphandlingen"? Man räknar upp sju Stockholmssjukhus som ska konkurrensutsättas efter beslut i Stockholms läns landsting. Planerna finns egentligen väl belagda. Om vi återgår till vad förslaget egentligen innehåller. Det handlar inte heller om förbud i vare sig stopplagen eller i utredningsdirektiven för vinstdrivande eller överskottsskapande drift i allmänhet. Det handlar om att vinst för utdelning till ägare eller motsvarande ska vara verksamhetens centrala syfte - Vinsten i centrum tycker vi inte hör hemma i drift av akutsjukhus i vårt land. Man måste betänka att ett akutsjukhus egentligen utgör en sorts de factomonopol i sitt upptagningsområde. Vem skulle erbjuda det sjukhuset konkurrens i pris och kvalitetstävlan? Huvudmannen får tvärtom vid överlämnandet ett underläge gentemot företagaren. Man får stå för fiolerna men inte lyssna till musiken. Vidare handlar det om den rena driften av sjukhusen, inte ägandet av fastigheterna eller verksamheten i allmänhet, utan ansvar och beslut över löpande drift för en bibehållen insyn och för offentlighet. Lagen är inte heller på minsta sätt retroaktiv. Någonting som tyvärr inte blev helt nöjaktigt klarlagt från början. Så är det. Ingångna överlåtelseavtal ska gälla. Poängen just nu är att innan fler sjukhus försvinner från t.ex. yrvakna stockholmare ska alla veta vad som permanent ska gälla. Då gäller det att det finns några landstingsägda akutsjukhus kvar. Sedan är det slutligen den gröna poängen, nämligen det sätt som viktiga beslut ska fattas på. Det ser vi som vårt bidrag. Vi vill att medborgarna i ett landsting, som med sina skattepengar skapar, driver och medborgerligt påverkar driften av sina sjukhus, också ska vara de som har den yttersta makten över eventuella stora utförsäljningsbeslut. Det ska inte vara några tillfälliga eller kanske knappa och framför allt inte anonyma landstingsmajoriteter, men inte heller riksdagen ensam. Låt oss titta tillbaka på det valmaterial som de borgerliga partierna presenterade i Stockholms läns landsting före förra valet. Där säger fp, kd och Centern ingenting om att de tänker arbeta för de stora utförsäljningarna. Däremot sade Ralph Lédel det i vissa intervjuer före valet. Det är lite för anonymt. I viktiga frågor ska beslut, underlag och motiv verkligen göras synliga. Väljarna måste hinna hänga med. Man måste få en chans när det rör sig om stora förändringar i livsavgörande strukturer. Man måste hålla koll på vad valda politiker gör och kanske i det tysta planerar. I dag säger vi att vi inte riktigt vet i Stockholm - men moderaterna lär veta - exakt vilka framtidsplanerna är. Vi vet att all primärvård i Stockholm ska vara upphandlad inom ett år. Utredningen ska därför arbeta i två steg. Det första är att lämna ett förslag om hur vettiga och demokratiska förankringsregler ska se ut. Vi har lämnat som bidrag att utredningen ska titta närmare på alternativ för folkomröstning för två beslut med val emellan och eventuellt på hur en kvalificerad majoritet i landstinget ska fatta beslut. Så att om ett landsting verkligen vill att deras akutsjukhus ska drivas som ett vinstsyftande företag, får man också chansen och ska t.o.m. hinna börja den processen innan valet och valrörelsen 2002. Man ska då tala om för medborgarna vad man avser att göra. Dörren, menar vi, ska inte stängas, men tröskeln ska för insynens och förankringens skull bli lite högre, framför allt för medborgarnas skull. Medborgarna ska hänga med. De gröna ser det här motiverat t.ex. också vid försäljning av allmännyttiga bostäder. Men vi har bedömt att det som är allra mest angeläget för svenska folket i vårdfrågor är en demokratisk förankring. Därför är det tack vare oss, fru talman, som utredaren inför den här riksdagen hösten 2001 ska lägga fram en modell för hur landstingen som yttersta beslutsfattare demokratiskt ska förankra sina beslut hos individerna, väljarna och vårdtagarna. Det här tycker vi är den stora demokratiska vinsten. Lédel, klagar att regeringen med vår hjälp på det här viset vill förhindra dem från att genomföra sin politik. I samma andetag vill de också rent allmänt minska politikernas, dvs. folkstyrets, makt till förmån för individuella och kommersiella val. Därför vill också Lédel, borgerliga partier och bolagsivrare nu förhindra medelst allehanda förhållningar och hot att riksdagsmajoriteten ska få driva den politik som vi i riksdagen är valda att föra. Vad är logiken? Varför kommer små upphandlingsvilliga företag - och nu ställer jag egentligen frågan till Ralph Lédel, som inte finns i denna kammare - inte heller att kunna göra sig så mycket besvär i Stockholmsupphandlingen, som vi antar förestår? Partena Care, ISS Care och Partema, som alla har mycket hög omsättning, kommer att fortsätta dominera bilden för sjukvården i Stockholm. Så här ser den förverkligade moderata valfriheten ut i Stockholm. Jag tycker att spåren förskräcker. Det andra utredningssteget, som den riksdag som kommer att efterträda oss kommer att få ta ställning till, handlar om en rad andra viktiga anslutande frågor. Jag återkommer till dem. För oss miljöpartister har det här arbetet inneburit att vi har kunnat göra tydligt vad vår linje är. Vi gröna står kvar vid värnandet om landstingens självstyrande rätt, Kenneth Johansson. De ska ytterst få äga besluten, men de måste mycket öppet gå ut med sina intentioner och ha folket med sig. Vi gröna har genom vårt bidrag till den här inriktningen i arbetet gett förutsättningar för en medborgerlig förankring, starkare än de som något annat parti av egen kraft har velat skapa. De gröna står för att odogmatiskt identifiera vad som med grundlagens och EU-domstolens ord är angeläget allmänt intresse, dvs. inte bara näringslivsintresse. Det är rikspolitikernas uppgift att definiera vad som är av allmänt intresse. Vi får inte smita ifrån den. Vi gröna har också noga övervägt exakt var skiljelinjerna ska gå i hela det stora fältet av vård - inte allting eller ingenting och inte ljusblått eller mörkrött, utan exakt just bara detta och denna specifika avgränsning som jag nyss har redogjort för. Vi gröna bejakar faktiskt en äkta mångfald av vårdgivare och många reella valmöjligheter inom öppenvården, men då inte bara i form utan framför allt i innehåll och kvalitet. Personalkooperativ och patientföreningar och kanske främst de rent idéburna vårdgivarna måste verkligen beredas mycket bättre villkor för att få verka över hela fältet och i hela landet. Och de sysslar sällan med ren akutsjukvård. Då säger jag: Välkomna alla bolag att bjuda på andra vårdinrättningar och enheter! Visa att effektivitet och kvalitet är möjligt! Och bjud gärna gammal och kanske ingrodd förvaltningsdrift en rejäl match i förnyelsens konst. Det tycker jag vore bra. Jag säger också varmt välkomna till er som eventuellt vill driva ett akutsjukhus, där ni med överskottet återinvesterar någonting som kommer vården och patienterna till godo. Särskilt välkommen skulle jag vilja säga till dem som vill förverkliga alternativa och komplementära vårdidéer med ett etiskt innehåll och med en helhetssyn på kropp och själ. Ett annat tungt skäl för oss har också varit, när vi har tänkt oss in i situationen, vad som händer när en privat vårdgivare inte längre finner att lönsamheten är stor nog. När ett landsting, fru talman, väljer att lägga ned ett sjukhus, vilket långt ifrån brukar vara lätt eller komplikationsfritt och som inte brukar ske utan betydande protester, har det landstinget i alla fall kvar det fulla ansvaret. Enligt hälso och sjukvårdslagen måste de i alla fall tillgodose människors vårdbehov. De måste helt enkelt visa att de kan möta behovet på ett annat sätt om de väljer att lägga ned ett sjukhus. Men vilket sådant ansvar har ett privat bolag om det bara drivs för att skapa vinst för sina aktieägare? Jo, då kommer ansvaret att komma tillbaka till landstinget. Landstinget måste då åter träda in och kanske starta upp verksamheten igen med mycket besvär och krångel och säkert med ett stort glapp i kontinuiteten. Denna aspekt har vägt väldigt tungt för oss. Bl.a. detta ska utredningens senare del belysa. Utredningen kommer också att se på vad som händer i andra jämförbara länder, vilket kommer att ge ett nödvändigt perspektiv på denna något självcentrerade debatt i Sverige. Utredningen kommer också att se över begreppsdefinitioner och utformning av avtalen. Jag skulle vilja avsluta med att säga: Låt oss enas om en lite mindre religiös tro och lite mer utskiljning. Förnya vården, men låt oss se till att vi har tillräckligt många akutsjukhus kvar i gemensam drift i landet! Jag yrkar bifall till propositionen och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag har ställt denna fråga tidigare i denna kammare både till socialministern och till vice statsministern men har inte fått något nöjaktigt svar, så jag skulle gärna vilja ställa frågan till Miljöpartiet som nu känner att man har påtagit sig ett väldigt stort ansvar för hur denna proposition och lagförslaget nu ser ut. Min fråga är: Hur ser logiken ut bakom att det krävs enkel majoritet för att lägga ned ett sjukhus, men att det ska krävas kvalificerad majoritet för att låta samma sjukhus få finnas kvar och utvecklas? Kan Lotta Nilsson-Hedström tala om logiken bakom detta? Sedan säger Lotta Nilsson-Hedström att landstinget har sitt fulla ansvar för sjukvården. Det har landstinget i dag och också i morgon med en borgerlig politik. Vidare säger Lotta Nilsson-Hedström att det mot den bakgrunden blir ett väldigt stort ekonomiskt åtagande för landstinget om ett sjukhus som har överlämnats i privat drift inte skulle fortsätta sin verksamhet. Detta har ju Lagrådet tittat på, och Lagrådet har ju underkänt den argumentationen och sagt att det gäller likväl för ett företag utan vinstsyfte som för ett företag med vinstsyfte. När Nämnden för offentlig upphandling besökte utskottet sade man att ett företag som inte visar röda utan svarta siffror i bokslutet naturligtvis har en stabilitet och en långsiktighet som egentligen är mycket bättre för verksamheten. Med den utgångspunkten borde ju Lotta Nilsson-Hedström tvärtom bejaka att det finns stabila och starka privata vårdgivare som kan vara med och utveckla svensk sjukvård. Vidare säger Lotta Nilsson-Hedström att Simrishamns sjukhus nog inte är något akutsjukhus. Men vad är det då för någonting?
Fru talman! Det var många frågor på en gång. Enkel majoritet för nedläggning och tvåtredjedels majoritet för att låta någon annan ta över - ja, den enkla majoriteten för nedläggning handlar ju, som jag sade, om att landstinget måste ha en plan och klar täckning för hur vården ska komma att tillgodoses framöver. Vi är inte bara förespråkare av en av de här modellerna utan vi menar att utredaren ska kunna titta på och bedöma detta. Det vi själva mest lutar åt är nog grundlagsmodellen, två beslut med ett val emellan. Poängen med två tredjedels majoritet vid en eventuell utförsäljning är ju just att det måste vara ett starkt, hållbart beslut, ett beslut som är väl förankrat och som inte kullkastas på kort sikt. Det handlar om stora systemskiften, och det är också anledningen till att vi över huvud taget har den här debatten nu i Sverige. Vi har haft ett system, och nu ska vi i väldigt rask takt byta system; så rask takt att folk inte hänger med. Gamla kompisar till mig i Stockholm frågar: Vad håller på att hända? Då säger jag att processen egentligen inleddes 1994 i Stockholm. Det har man inte fattat. Det har inte gått fram. Kravet på starka majoriteter, på folkomröstning eller på två beslut med val emellan är tillkommet för att väljare, medborgare och patienter ska få upp den politiska diskussionen och planerna på dagordningen, för att de ska kunna hänga med. Chris Heister säger att med eller utan vinstsyfte måste en privat vårdgivare klara nedläggningen. Men det är väl också vettigt att ha en långsam och tydlig bearbetning av detta så att de nöjaktigt kan visa hur de ska klara av det. Sedan säger hon att stabil privat vård ska utveckla svensk vård. Det tycker jag också. Men akutsjukhusen känns dyrbarast och angelägnast.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vad jag ska säga efter att ha lyssnat på svaret från Lotta Nilsson Hedström. Hon säger att ett beslut måste vara väl förankrat. Därför säger hon att det ska krävas två borgerliga röster för att rösta ned en socialistisk röst i landstingen. Samtidigt är Lotta Nilsson-Hedström beredd att driva fram ett lagförslag här i riksdagen som inte har beretts ordentligt i utskottet, där den ena juridiska instansen efter den andra, den ena statliga myndigheten efter den andra, har starka invändningar och ifrågasätter om inte detta lagförslag strider mot annan lag. Men då krävs det inte att beslutet är väl förankrat. Det krävs bara enkel majoritet för att åstadkomma detta. Det hänger inte ihop, Lotta Nilsson-Hedström. Ni har hamnat i en bur där ni används av socialdemokraterna för att förhindra borgerlig politik. Det är för att de är livrädda för att vi ska lyckas där de har misslyckats. Och det ställer ni upp på! Sedan till min fråga om detta med Simrishamns sjukhus. Ni säger att ni inte vet om det är ett akutsjukhus. De som bor i Simrishamn vet att det är ett akutsjukhus, för det är öppet varje natt. Men hade man inte fått den möjligheten hade kanske Simrishamns sjukhus varit nedlagt. Sedan har vi alla andra sjukhus runtom i landet som avlövas verksamhet. Lotta Nilsson-Hedström vet detta själv. BB i Bollnäs läggs ned. Vi har sjukhuset i Söderhamn. Med sådana vänner som Miljöpartiet behöver småsjukhusen inga fiender, det kan jag tala om.
Fru talman! Debatten tenderar ju att bli lite självrepeterande. Poängen med det här upplägget är att utredningen noga ska titta på alla eventualiteter och följa utvecklingen. Den beredning vi har haft nu under sommaren och hösten har kammat in ett antal synpunkter. Propositionen är ändrad. Flertalet utskott förutom socialutskottet har sagt sitt. Vi ser att om det ska vara möjligt för de landsting som eventuellt vill att fortsätta på sin inslagna väg bör utredningen komma i gång. Den bör kunna ge de klara spelregler som permanent ska gälla. Man ska kunna titta på problem och eventuella utfall som inte riktigt går att förutse i dag och som några remissinstanser och sådana som har beretts möjlighet att yttra sig har pekat på. Jag tycker att det är solklart. Jag tycker att det är lugnt. Vad gäller Simrishamns sjukhus stöder jag mig dels på våra landstingsledamöter, dels på vad som står i ett färskt nummer av Landstingsvärlden, där man kallar det för närsjukhus.

Fru talman! Varför har inte Miljöpartiet föreslagit att staten ska reglera att det är förbud mot att lägga ned sjukhus i landstingen? Är det för att Thomas Julin har en annan synpunkt eller vad betyder det? Det borde väl också vara logiskt? Anledningen till att jag begärde replik var faktiskt att Lotta sade att ingen hade utgått från något annat än företagen. Jag nämnde inte ett företag i mitt anförande. Jag talade utifrån patientperspektivet. Jag talade om att en patients allra viktigaste önskan är att få behandling, bemötande och hjälp i tid samt att behandlas med respekt. Men jag talade också om att bl.a. vårdköer och privata försäkringar på 120 000 är symtom på att allt inte fungerar bra. Det tycker jag att jag har rätt att säga. Stockholm och de sjukhus som Lotta Nilsson-Hedström tog upp har inte ett enda dugg med den här lagen att göra. Det är ju konkurrensutsättning inom det egna landstinget. Det har inte med det här att göra ett enda smul. Förslaget om kvalificerad majoritet, att man ska kräva att landstingen ska förankra genom folkomröstning och sådant, liknar för mig mamma-pappa-barnrelationen. Mamma och pappa är riksdagen och barnen är landstingspolitikerna. Riksdagen måste tala om för dem: Nu måste ni göra så och så och fråga dem och dem. Jag tycker faktiskt att vi har väldigt många kloka landstingspolitiker - åtminstone bland kristdemokraterna - som mycket väl vet hur man förankrar sina beslut. Jag skulle vilja höra med Lotta om den här hjärtefrågan. Det är nog inte så värst många människor i Sverige som just nu tror att Miljöpartiet står för mångfald. Man känner att Miljöpartiet verkligen har målat in sig i den röda buren där det knappast finns någon dörr ut.
Fru talman! Jag tror inte att jag hinner bemöta alla punkter på en gång. Om det här med ett förbud mot att lägga ned sjukhus vill jag säga att eftersom landstinget har ett ekonomiskt ansvar måste de ju ompröva och titta på hur verksamheten fungerar, hur den ska bedrivas effektivt, att man inte har för stora underskott osv. Självklart måste de ha den rätten och kunna göra de bedömningarna. De har kvar ansvaret under hälso och sjukvårdslagen att möta behoven. Det kvarligger på dem. Självklart finns det anledning - och det har vi också bett att man ska titta på i utredningen - att över huvud taget se över sjukhusstrukturen. Självklart finns det väldigt mycket fog för människors oro när små sjukhus läggs ned. Det tror jag inte att någon här inte skulle skriva under på. Sedan säger Chatrine Pålsson att hon minsann inte utgick så mycket från näringslivets intressen. Javisst, jag hörde det. Jag kände mycket för det hon sade. Men i utskottet och den beredning vi har gjort, och i den argumentation som har förts i det offentliga rummet, har de allra flesta argumenten tagit sikte något på självstyret men också väldigt mycket näringslivets intressen. Där ligger absolut tyngdpunkten totalt sett i den argumentation som i den här frågan har framförts under de senaste - ska vi säga - en och en halv månaderna. Det vidhåller jag. Allt fungerar inte bra, säger Chatrine Pålsson. Nej, säger jag, det håller jag med om. Det finns mycket att fortsätta utveckla inom vården. Jag tycker också att det t.ex. kan vara bra med bolagisering för att det ger en anledning att effektivisera sin verksamhet och titta över den. Vi har satt en tydlig, snäv gräns för akutsjukhusen - och med väldigt specifika villkor. I övrigt tycker vi att mångfald är bra. Vi fortsätter att jobba för det, och det gör våra landstingspolitiker också.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Lotta Nilsson-Hedström. Om det är så att det inte fungerar i dag, och om det är så att landstingspolitiker är kloka och att de har ansvar enligt hälso och sjukvårdslagen, varför behöver man då ha den här stopplagen innan en utredning har arbetat? Är det inte så att om vi vill ha en god kvalitet för våra medborgare är det viktigt att det också blir det som patienten tycker är viktigt som man får? Så är det uppenbart inte i dag, som jag sade. Då tycker patienterna säkert att det är väldigt långt att behöva vänta, om man nu har idéer om förnyelse, två år till för att det ska hända något när man är sjuk. Man har ju sett på många andra områden att konkurrens alltid bidrar till att det blir kvalitetsskärpning på olika områden. Jag vet inte något annat område i Sverige där vi som medborgare inte tycker att det är positivt att det finns konkurrens. Så är det med t.ex. våra butiker. De allra flesta tycker att det är bra om man vet att priserna hålls nere. Jag tycker att det är så viktigt att man ser detta ur patientperspektivet. Då är två år en långt tid om man ska stagnera när det handlar om att försöka få det bättre.
Fru talman! Exemplet med Stockholm är ju egentligen väldigt bra. Varför är det en så stor osäkerhet om vad som är planerat i Stockholm? Varför går det inte att svart på vitt få fram sådana planer som vi alla är överens om? Detta handlar ju om att öppenheten måste vara stor och måste bibehållas. Självklart ska stockholmare och vi politiker på andra nivåer kunna följa denna utveckling. Varför är det ett hyschhysch som gör att vi ska behöva tveka? Jag åberopade en artikel i Dagens Nyheter och en annan artikel där man talar om den stora upphandlingen. Det är ju sådana planer på gång, troligtvis, tydligtvis. I utskottets betänkande har vi skrivit att vi har erfarit detta. Det ligger i sakens natur än så länge. Det är svårt att helt belägga det. Jag tycker därför att Stockholm är ett utmärkt exempel på att vi måste se till att det finns någonting kvar, att det går väldigt fort. Det är poängen med detta. Riksdagen ska naturligtvis fatta rambeslut för landstings och primärkommuners verksamhet. Det är vår uppgift. Vi står inför ett nytt skede historiskt sett i Sverige. Vi har haft en offentlig vård. Nu händer det nya saker snabbt. Riksdagen måste komma in och ta sitt ansvar. Vi måste bereda detta väldigt väl. Men det måste finnas någonting kvar att bereda när den tiden är över. Och därför måste vi ha en stopplag nu. S:t Göran har varit i drift som privat sjukhus under ett år. Simrishamns sjukhus har varit i drift under ett halvt år. Er tro, som jag kallar för dogm, är att det i alla lägen alltid är bättre med en privat vårdgivare. Det får vi se. Det ska utredningen också se över. När det gäller primärvården är det berikande, ja visst, det tror jag att många är överens om. När det gäller akutsjukvården får vi se. Vi ska utreda det.
Fru talman! Det svar som Lotta Nilsson-Hedström gav till Chatrine Pålsson om att man har erfarit att det är en planering på gång men att man inte kan belägga det var intressant. Det var bra och klargörande. Detta har vi ju ifrågasatt hela dagen, tycker jag. I sitt anförande sade Lotta Nilsson-Hedström att vi som är emot detta inte hade tagit upp demokratiskälen. I mitt anförande sade jag faktiskt att landstingspolitiker och landstingsval är viktiga och att dessa val ska ha genomslag i vilken sjukvårdspolitik som förs inom det landstinget och att det är dessa politiker som ska stå till svars inför väljarna. Om slutresultatet av detta moratorium ska bli det som Miljöpartiet förespråkar, att man ska ha två tredjedels majoritet för viktiga beslut eller val emellan, så skulle jag väldigt gärna vilja be Lotta Nilsson Hedström att utveckla Miljöpartiets syn på demokratifrågor lite utförligare.
Fru talman! Jag sade inte att ingen hade åberopat demokratiskäl. Jag sade att de flesta har åberopat näringslivsskäl i den här diskussionen. Återigen vill jag säga något om Stockholm. Jag tycker att detta exempel illustrerar behovet av öppenhet, behovet av att som landstingspolitiker klart och tydligt tala om vad man avser, och göra det före valet, så att medborgare och väljare vet vilka de röstar på, så att man inte med knappa majoriteter kuppar igenom stora saker väldigt fort. Det är poängen. Vår demokratisyn är decentralistisk. Vi tycker att det är viktigt med självbestämmande. Vi ser också, och det gör ni alla, att det finns frågor där detta kan komma på kollisionskurs med det som i grundlagen kallas angeläget allmänt intresse. Det är precis vad denna diskussion handlar om. Vården är en så central, så känslig och så dyrbar verksamhet. Den måste definieras som ett angeläget allmänt intresse. Det betyder att riksdagen sätter ramar för landstingets verksamhet. Sedan är det, som någon annan före mig i talarstolen också sade, upp till duktiga landstingspolitiker, kristdemokrater och andra, att förverkliga målen och fylla ut dem med god kvalitet. Detta är en väldigt specifik, väldigt smal, väldigt liten och väldigt tydlig lagstiftning. Vi vill ha en stopplag i första hand och sedan en viktig utredning där man tar upp framför allt, utifrån vår synpunkt, demokratiaspekterna som ska tillgodoses permanent framöver.
Fru talman! Jag har bara en kort fråga till Lotta Nilsson-Hedström. Var i Miljöpartiets program står det att ni vill ändra beslutsordningen i landstingen på ett så genomgripande sätt som ni nu föreslår i riksdagen för riksdagsbeslut?
Fru talman! Avvägningen i detta fall har ju egentligen uppkommit under det senaste året. S:t Göran är fortfarande det enda stora exempel som vi har. Det har fungerat som eget bolag under ett år. Som jag nyss sade menar vi att vi faktiskt står inför ett systemskifte i landet som vi måste förhålla oss till. Vår decentralistiska ideologi, vår syn på vård och på mångfald i vård, finns belagd i vårt partiprogram, och det kommer vi att behålla även framgent i våra nya partiprogam. Det finns inga oförenligheter utifrån vare sig sakpolitik eller ideologi hos oss i detta.
Fru talman! När Miljöpartiet kom in i politiken tyckte jag att Centerpartiet fick ganska mycket stöd när det gäller idéer om lokalt inflytande, lokal demokrati, småskalighet, så lite makt till Stockholm och till Bryssel som möjligt, osv. Men nu är det alldeles uppenbart, som jag framhöll i mitt anförande, så att fråga efter fråga som Miljöpartiet står bakom och t.o.m. driver går i motsatt riktning. Jag nämnde bostadsförmedlingslagen, att öronmärkta pengar ska fördelas via Skolverket och inte via kommunerna, maxtaxan där det är staten i stället för föräldrarna som ska bestämma, osv. Det är beslut som går i fel riktning. Dessutom detta dribblande med majoritetsfrågan för att förhala kommunala beslut. Som jag ser det ska två tredjedels majoritet krävas. Hela tiden går detta ut på färre beslut i kommuner och landsting med den inriktningen. Precis som tidigare har sagts så får landsting i Miljöpartiets Sverige lägga ned småsjukhus med enkel majoritet. Men om man ska sälja ut akutsjukhus så krävs det två tredjedels majoritet. Min fråga är: Hur kan Lotta Nilsson-Hedström se detta som en reell demokrati, där en man, eller låt oss gärna säga en kvinna, en röst ska gälla, vilket jag tycker ska gälla? Min andra fråga är: Vilka områden, utöver det som vi hitintills känner till, ligger så att säga i tuben för att man ytterligare ska urgröpa den kommunala självstyrelsen? Jag är rädd för att det finns mer. Och det kunde vara intressant att få höra vad vi ska ta strid om nästa gång.
Fru talman! Jag börjar bakifrån. Ingen vad jag vet. Jag vet inte om vi ska strida om någonting annat. Vi har tittat på allmännyttan. Det känns oerhört viktigt att också kunna värna ett boende för alla - vi har arbetat enligt samma modell där - men också att ha en sorts demokratigaranti. Kenneth Johansson säger att vi dribblar med majoriteter, och han talar väldigt mycket och nästan uteslutande om detta tvåtredjedelsförslag. Vi säger att utredaren ska väga och bedöma tre eller egentligen fyra modeller om vi benar upp det. Det är två olika sorters folkomröstningar som vi har fört in. Det är också två beslut med val emellan som vi själva kanske tycker är den mest sympatiska modellen. Jag tycker därför inte att detta är ett dribblande med majoriteter. Vi har sett till att man har fört ned och fört tillbaka frågan på landstingsnivå. Det ingripande som staten med lag nu gör är stopplagen. Om detta går vår väg kommer frågan att förbli och permanentas som en landstingsfråga. Men den kommer att processas innan dess här i riksdagen en gång till. Vi kommer att ha en motsvarande diskussion här igen våren 2002. Sedan vill jag ge Kenneth Johansson en motfråga om det som han först sade om lokalt inflytande, småskalighet och alla vackra honnörsord som han egentligen menar att vi delar mellan våra partier. Tycker Kenneth Johansson att en utveckling med några få stora, vinstdrivande och aktieförankrade företag står för någonting annat än makt? Tycker Kenneth Johansson att den främjar mångfald? Ska man vidare tillgodose andra huvudmän än bara de rent kommersiella? Vilka ska bli kvar? Det är ju här fråga om makt och en brist på mångfald. Kenneth Johanssons polemiska fråga landar inte hos mig på ett sådant sätt att jag kan svara ja eller nej på den.
Fru talman! Låt mig svara på det som nämndes sist. Det som man nu har är enfald. Man har i högsta grad en ensidighet vad avser vårdgivare. Centerpartiet vill ha många vårdgivare. Vi vill ha en mångfald av olika behandlingsinriktningar, och vi tror att det är våra förtroendevalda i kommuner och landsting som bäst bedömer på vilket sätt den mångfalden ska åstadkommas. Det är vår grunduppfattning. Jag har tagit upp frågan om tvåtredjedels majoritet. Jag tycker att ett krav på en sådan återspeglar en mycket märklig syn på demokrati. Detsamma gäller i folkomröstningsfrågan. Man måste lokalt få bedöma på vilka områden och i vilka frågor som folkomröstningsinstitutet eventuellt ska utnyttjas. Man ska inte här avgöra hur en kommun eller ett landsting ska utnyttja det.
Fru talman! Det blir här ett skojigt laborerande med orden "enfald" och "mångfald". Båda parter kan utnyttja dem för sina syften. Vi menar faktiskt att det är en sorts enfald att ha en stelbent och kanske föråldrad förvaltningsstyrd vård. Det är helt säkert på många håll dags att föryngra, förnya, skaka om och effektivisera den. Det är detta som är problemet. Det är en väldig enfald att ha bara stora privata företag som vårdgivare. Jag har bl.a. gått igenom tidningsurklipp som berör Stockholm och funnit att små anbudsgivare som vill vara med i konkurrensen om öppenvård och annan vård i Stockholm inte har en chans. Också det är väl enfald. Poängen är att det framför allt ska vara en mångfald i vårdinnehållet. Man ska mera se till kvaliteten än till huvudmannaskapet, och man kan som överideologi ha att vara pragmatisk. Det finns på sjukvårdsfältet många vårdformer, vårdnivåer och särfall. Vad är mest angeläget? Man kan vara mycket specifik, och det har vi varit. Vi säger inte att allt privat är bra eller att allt offentligt är bra. Vi har undvikit att falla i de två dikena. Jag tycker att också detta är ett mångfaldstänkande.

Fru talman! De allra flesta svenska medborgare ser allemansrätten i den svenska sjukvården som en omistlig tillgång. De känner stolthet över att de med sina skattepengar byggt upp en sjukvård som har en högre kvalitet än i de flesta andra länder och som tar emot sina patienter utan att fråga efter deras betalningsförmåga, eventuell försäkring eller inkomst. De vet naturligtvis att sjukvården behöver utvecklas ytterligare för att möta stigande förväntningar och få bort väntetider och köer. De ser att sjukvården behöver mer personal. Därför tycker de säkert att det är bra att staten under de kommande fyra åren satsar ytterligare 9 miljarder kronor så att landstingen och kommunerna kan förbättra vården. De ser också att det behövs en organisatorisk förnyelse. Vården måste komma bort från stela hierarkier till mer av teamwork, gränsöverskridande samarbete och ett ökat medbestämmande för personalen. Därför instämmer de säkert i kravet på att personalen ska få ökade möjligheter att i avtal med landstingen driva delar av vården i egen regi. Men: Alltfler människor berättar om en växande oro för att utvecklingen inom vården ska leda bort från en vård för alla till en vård för dem som kan betala för sig, kort sagt för att allemansrätten håller på att ersättas av en rikemansrätt. Denna växande oro har bl.a. sin grund i de kampanjer för privata sjukvårdsförsäkringar som de privata försäkringsbolagen nu genomför. Bolagen försöker få företag att teckna försäkringar för vad de kallar nyckelpersoner, som ska få vård på andra villkor än övriga medborgare. För att dessa kampanjer för en försäkringsfinansierad vård ska vara framgångsrika krävs det att försäkringsbolagen kan köpa behandling och vårdplatser på svenska sjukhus. Hittills har ju de privata försäkringarna varit kopplade till sjukhus som också varit privat finansierade, men för att få tillgång till fler vårdplatser arbetar försäkringsbolagen intensivt för att också de sjukhus som är finansierade med skattemedel ska vika en del av sin vård till bolagens kunder. Människors oro förstärks naturligtvis av planerna på att sälja ut akutsjukhusen till företag som drivs med privat vinstintresse. Vägen öppnas ju därmed för de avgörande stegen till ett nytt sjukvårdssystem. Till alla oroliga människor har jag kunnat ge några lugnande besked: - De grundläggande principerna för den svenska sjukvården är en nationell angelägenhet. Det är således Sveriges riksdag som bestämmer efter vilka principer den svenska sjukvården ska utvecklas. - Landstingen har ett stort ansvar för att möta patienternas krav på hög kvalitet och tillgänglighet, klara finansieringen, planera, prioritera och förnya organisationen. - Men inget landsting kan fatta beslut som gör det omöjligt att vidmakthålla de nationella principerna. Jag har också upplyst om att de politiska partier som vill byta sjukvårdssystem först måste övertyga väljarna i ett riksdagsval och vinna en riksdagsmajoritet för sin linje. Fru talman! Det är för att slå vakt om de grundläggande principerna i den svenska hälso och sjukvården som regeringen föreslagit den lagreglering som riksdagen i dag ska ta ställning till. Till skillnad från många andra länder saknar Sverige regler för i vilka ägar och driftformer som sjukvården kan bedrivas. Eftersom den svenska sjukvården, vilket har påpekats tidigare, under många år helt dominerats av den offentligt drivna vården har en sådan reglering inte ansetts nödvändig. I den nationella handlingsplanen för sjukvården, som riksdagen beslutade om för några veckor sedan, framhålls vikten av att primärvården byggs ut och förstärks men också att mångfalden av vårdgivare ökar. Det påpekas att landstingen i större utsträckning bör engagera privata, kooperativa och ideella aktörer i primärvården. Samtidigt som denna utveckling uppmuntras är det viktigt att inte kommersiella intressen tillåts ta överhanden och försvåra möjligheten att upprätthålla de grundläggande nationella principerna för en allmän hälso och sjukvård. Vården ska vara demokratiskt styrd och solidariskt finansierad och ges efter behov. För att dessa mål ska kunna upprätthållas samtidigt som man öppnar för alternativa driftformer är det nödvändigt att Sverige i likhet med andra länder skapar ett regelverk för de framtida ägarformerna. Fru talman! Företagsvinst är skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader. En större vinst kräver följaktligen att antingen intäkterna ökar eller kostnaderna minskar. Varje vinstsyftande företag strävar efter att maximera vinsten. Det är så att säga själva idén. En börsintroduktion av ett företag leder ofta till att ägarnas lönsamhetskrav skärps. Det är alldeles självklart att vinstmotivet påverkar beteendet också hos de vinstdrivande företag som verkar inom vårdsektorn - även om det kan balanseras en del av de sociala mål som eventuella avtal med en huvudman försöker fånga upp. Med vinstintresset bygger man in drivkrafter i verksamheten som kan komma i konflikt med de grundläggande målen för vården. Låt mig nämna några sådana målkonflikter. För det första: I syfte att öka intäkterna kan ett vårdföretag som driver ett sjukhus sälja sina tjänster till andra än landstingen. Så länge företaget anser sig ha ledig kapacitet kan det ske genom att företaget vänder sig till andra än landstingen. Vinstmålet skapar därmed ökat tryck för att komplettera den allmänna sjukförsäkringar med privata sjukförsäkringar. Detta driver i sin tur vårdföretagen till ett vidgat samarbete med privata försäkringsbolag som på detta sätt ser nya möjligheter att öka sina marknadsandelar. Kravet på ökad vinst och alliansen mellan vårdföretag och försäkringsbolag ökar kravet på att införa en privat finansiering vid sidan av den obligatoriska skattefinansierade sjukförsäkringen. För det andra är det viktigt att vården sker på rätt vårdnivå och att så mycket som möjligt sker inom primärvården, vilket också är en central ambition i den nationella handlingsplanen för sjukvården. Sjukhusen ska så långt som möjligt verka för denna princip. Med ett ökat antal vinstdrivna företag kan denna princip kollidera med det företagsekonomiska intresset att öka sjukhusens patientunderlag och förbättra deras intäkter. För det tredje är sjukhusen i regel naturliga monopol. De har ofta en så högt specialiserad vård att de i praktiken saknar konkurrenter som kan erbjuda motsvarande vård. Ett privat företag som har monopol får en mycket stark ställning gentemot sjukvårdshuvudmännen, vars handlingsutrymme begränsas. Inför en omförhandling - jag tror att någon tidigare påpekat det - kan företaget finna det mera lönsamt att ge vård åt andra än landstingets befolkning och med en annan finansiering än den offentliga. Det finns också en risk för att företaget väljer att upphöra med verksamheten därför att lönsamheten inte är vad man räknat med, vilket skulle innebära allvarliga konsekvenser för landstinget och befolkningen. För det fjärde: Flera landstingssjukhus bedriver en avancerad medicinsk forskning. Privatiseras driften finns det risk för att forskningsresultaten blir ägarnas privata tillgångar med begränsade möjligheter att använda dessa resultat i hela sjukvården. För det femte: Införande av vinstintressen i sjukhusdriften bidrar i regel inte till lägre vårdkostnader. Flertalet studier på området visar i stället att vårdkostnaderna i privata och vinstdrivna företag är högre än i de företag som drivs utan vinstsyfte. Inom parentes vill jag påpeka att det faktiskt också gäller den så uppmärksammade försäljningen av S:t Görans sjukhus i Stockholm. Vården där har, sägs det, blivit dyrare sedan Bure tog över företagen för ett år sedan. Det var som landstingsdrivet bolag S:t Göran lyckades med en fantastisk prestation att sänka sina kostnader och bli Stockholms läns bästa sjukhus. Den prestationen genomförde sjukhusledningen och personalen under tiden då landstinget ägde bolaget. Sedan Bure har tagit över har faktiskt kostnaderna ökat, även om det är sant att S:t Göran fortfarande är det effektivaste sjukhuset, men det är resultat av förändringar som skedde när landstinget svarade för driften. Regeringen föreslår således att landstingen inte får överlämna ansvaret för driften av ett akutsjukhus till den som avser att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2001 och gälla till utgången av år 2002. Den ska inte gälla akutsjukhus som vid ikraftträdandet drivs enligt avtal med landstinget. Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att överväga om en annan reglering som stärker det demokratiska inflytandet över beslutsprocessen vid försäljning eller överlåtelse av driftsansvaret för den offentligt finansierade vården kan vara mera ändamålsenlig. Herr talman! Den föreslagna nya lagen är således ett väl motiverat och väl avvägt komplement till hälso och sjukvårdslagen, som i övrigt anger sjukvårdshuvudmännens skyldigheter. Det är dessutom en lag som har sin motsvarighet i många andra länder som också har ett offentligt finansierat sjukvårdssystem. Icke desto mindre har förslaget lett till politiska kampanjer, påtryckningsförsök och lobbyverksamhet av ett slag som jag i alla fall aldrig varit med om. Till Kenneth Johansson kan jag påpeka apropå Sancho Panza att när det gäller intressena bakom privatisering av akutsjukhusen tycks väderkvarnarna leva. Vi har alla tagit del av försöken att påverka oss i våra beslut. I dessa kampanjer har flera fullständigt osannolika påståenden spritts. Låt mig kommentera två. För det första: Chris Heister påstår att de egentliga motiven för lagen skulle vara att förhindra att de borgerligt styrda landstingen ska lyckas med sin politik. Men sanningen är följande. Den föreslagna lagen upphäver inte något känt beslut i något landsting. Det innebär alltså att inga avtal som är tecknade kommer att förklaras ogiltiga. Det betyder att S:t Görans sjukhus i Stockholm och Simrishamns sjukhus i Skåne, som också varit föremål för diskussion, kan fortsätta som nu. De är icke berörda. Inget borgerligt landsting har, såvitt jag vet, offentligt redovisat några planer att sälja ut fler akutsjukhus. Eventuella idéer om att överlåta driftsansvaret till personalkooperativ, som tydligen föresvävar ledningen i Stockholms läns landsting ska kunna gälla för S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, hindras inte på något sätt av denna lagstiftning. Den offentliga redovisningen och den offentliga debatten om de planer som finns tyder alltså på att lagen inte kommer att innebära någon begränsning för de borgerliga ledningarna. Men ändå drivs dessa enorma kampanjer. Det kan bara finnas en förklaring till de upprörda kampanjerna och den aggressiva lobbyverksamheten, och det är att det finns planer som inte redovisats offentligt, att det finns en dold dagordning för ett systemskifte inom sjukvården. Det är därför ett demokratiskt anständighetskrav att Moderaterna och Chris Heister här och nu redovisar de här planerna. Min fråga är således: Vad är det för borgerlig politik som lagen hindrar? För det andra: De borgerliga partierna påstår att lagen innebär att viss sjukvård förbjuds. Därmed vill man skapa intryck av att det samlade vårdutbudet på något sätt skulle minska. Sanningen är att ingen privat vård förbjuds. Det är fullt tillåtet för vilket företag som helst att starta och driva privat finansierad vård. Lagen handlar enbart om i vilka driftformer som den offentligt finansierade akutsjukvården ska bedrivas. De borgerliga partierna vill ge möjlighet för börsbolag att i vinstsyfte driva den akutsjukvård som vi betalar med skattepengar. Alla som har försökt förklara denna idé för utländska journalister eller för politiker från andra länder upptäcker att de inte tror sina öron. Några sådana idéer har de aldrig hört talas om. Ännu mer överraskade blir de när de får höra att det inte bara är de nyliberalt orienterade moderaterna som driver denna linje i riksdagen och i landstingen utan att det också är Kristdemokraterna, som ju hävdar att deras politik är förankrad i en annan etik och i andra värden än de som styrs av penningbegäret. Pålsson är: Tycker ni att det är rimligt att börsbolag i vinstsyfte ska driva sådana sjukhus som vi betalar gemensamt? Finns det inte någon gräns för det privata vinstintresset?

Fru talman! När man lyssnar till Lars Engqvist hör man att det är överheten som talar. Jag märkte inte så mycket prat om och omtanke om den enskilde patienten och hennes möjligheter att få vård i tid. Det var inte så många veckor sedan vi läste i Dagens Medicin att många gamla hinner dö i kön till gråstarrsoperation. Det är den verklighet som är i Sverige i dag när det gäller svensk sjukvård. Vår utgångspunkt i den moderata politiken är att genom mångfald, förnyelse och konkurrens skapa utrymme för mer sjukvård så att också den gamla kvinnan som behöver operera sin gråstarr hinner göra det innan hon dör. Sedan säger Lars Engqvist att det är viktigt att införa denna lag för att man ska värna allemansrätten och det allmänna intresset. Det är detta som är det stora hotet och det är det som är skälet till att det är så viktigt att det fattas beslut om denna lag. Det är Lagrådets uppfattning att detta inte har någon relevans för den här lagen. Man kan mycket väl se till att man värnar den gemensamma, solidariska finansieringen, den demokratiska styrningen och att man får vård efter behov på ett annat sätt än det som nu regeringen avser att tillämpa i strid mot det kommunala självstyret och andra lagar. Jag kan inte begripa, Lars Engqvist, varför man framhärdar och lägger fram detta lagförslag. Alla de fackliga organisationerna tillsammans med ledningen på S:t Göran har avfärdat varenda myt som Lars Engqvist här har gjort sig till tolk för också här i dag. Varenda myt har man kunna bemöta i den kritik som är riktad mot förnyelsen och förbättringen av svensk sjukvård.
Fru talman! Jag ska försöka att besvara samtliga frågor. Köerna i den svenska sjukvården kan bara motarbetas genom ökade resurser till svensk sjukvård. Det finns inga möjligheter att klara de anspråk som vi har på sjukvården med mindre än att vi är beredda att satsa mera resurser och mer personal. När vi senast röstade om mer pengar till sjukvården röstade Chris Sedan ska jag ta upp frågan om detta med Lagrådet. Det har nu påståtts ett antal gånger i denna kammare att Lagrådet skulle ha varit mycket bestämd i formuleringen om vilka andra lagar det här lagförslaget strider emot. Sanningen är att Lagrådet hade många uppfattningar och ställde en rad frågor med formuleringar som att det kan ifrågasättas, man bör fråga osv. Men sanningen är också att Lagrådet inte på någon enda punkt entydigt säger att lagen strider mot någon annan lag. Detta är viktigt att upplysa för kammaren och andra som lyssnar på detta. Vi har haft anledning att pröva Lagrådets invändningar, väga dessa invändningar mot andra hänsyn och göra en samlad bedömning. Vi menar att Lagrådets diskussioner om i vilken mån lagen står i konflikt med andra lagar inte är relevant. Lagen är förenlig med EG-rätten, med lagen om offentlig upphandling och med den kommunala självstyrelsen. Det bör uppmärksammas att Lagrådet inte på en enda punkt säger att denna lag entydigt strider mot någon annan lagstiftning. Kostnaderna för S:t Göran har ökat sedan Bure tog över ansvaret. När man förhandlade i maj 1999 om övertagande, då var landstingets kostnader lägre än vad de sedan blev när Bure tog över. Detta är viktigt att konstatera. Det rörde sig om en kostnadsökning på 6 % som skedde från maj till oktober förra året.
Fru talman! Då måste man ju se på helheten, Lars Engqvist. I relation till andra sjukhus har S:t Göran fått en mindre höjning av DRG-poängen än vad övriga sjukhus i Stockholms län har fått. Det innebär inte att S:t Göran i relation till andra sjukhus har blivit dyrare. Lars Engqvist kan komma till min bänk och titta på dessa siffror. Tvärtom får S:t Göran den i särklass lägsta ersättningen av alla Stockholms sjukhus. Då har vi klarat av den saken. Lars Engqvist säger att Lagrådet inte avfärdar lagförslaget, men att man har många olika synpunkter. Det är just det som är Lagrådets poäng. Kritiken är så omfattande att man sammantaget inte kan tillstyrka förslaget. Lagrådet säger att det behövs en noggrann analys för att undersöka om lagförslaget strider mot annan lag, framför allt mot gemenskapsrätten och lagen om offentlig upphandling. Den möjligheten har majoriteten i utskottet förvägrat oss. Nu säger Lars Engqvist att det inte finns några planer. Men majoriteten i utskottet säger att det finns konkreta planer. Det är ju därför som det är så bråttom. Lagen ska träda i kraft den 1 januari. Hur är det egentligen? Majoriteten i utskottet säger att det är jättebråttom så därför går det inte att göra en noggrann analys. Lars Engqvist säger att det inte finns några planer. Men låt oss få göra det ordentliga arbete som ligger på den lagstiftande makten! Detta kan förstås Lars Engqvist inte göra någonting åt, men han kan väl ändå tala med sina partivänner så att vi får möjlighet att göra denna noggranna analys. När det gäller detta med pengar, Lars Engqvist, tillskjuter ni ytterligare 3 miljarder per år till landstingen. Skulle sjukhusen i Sverige få samma möjlighet som man har fått i Simrishamn och vid S:t Göran skulle det varje år kunna frigöra resurser på uppemot Engqvist: Vad är sjukhuset i Simrishamn? Det är viktigt för alla andra sjukhus att få veta det, i Bollnäs, Kristinehamn, Sala osv. Är sjukhuset i Simrishamn ett akutsjukhus eller inte?
Fru talman! Vad Simrishamn framför allt är, är det ett sjukhus som över huvud taget inte berörs av det lagförslag som nu diskuteras. Det gör inte heller S:t Göran. Både sjukhuset i Simrishamn och S:t Göran är undantagna helt enkelt beroende på att avtalen är undertecknade innan lagen träder i kraft. När det gäller definitionen av akutsjukhus kan jag konstatera att i den reservation som Chris Heister har skrivit under finns formuleringen: Det finns i Sverige 79 akutsjukhus, varav två drivs med privat vinstintresse. Om man kan vara så säker på hur många akutsjukhus det finns, måste man vara säker på definitionen. Enligt mitt och regeringens förmenande råder det ingen tvekan om vad ett akutsjukhus är, vilket också framgår av den borgerliga reservationen. Angående S:t Göran har jag bara velat upplysa om att den kampanj som bedrivs av ägarna till S:t Göran - och det är lite märkligt att ett företag bestämmer sig för att driva politiska kampanjer, men ändå - grundar sig inte på alldeles korrekta uppgifter om hur läget var när man tog över. På S:t Göran lyckades man genomföra fantastiska förändringar och pressa ned sina kostnader. Den utvecklingen har inte fortsatt efter det att Bure tog över, och det är ett viktigt konstaterande. Beträffande om det finns planer eller inte grundade sig min fråga till Chris Heister på att jag försökte att avslöja det dubbla budskapet. Å ena sidan säger Chris Heister att lagen syftar till att vi ska förhindra borgerlig politik. I den offentliga debatten och i debatten här redovisas inga förslag som stoppas av den här lagen. Då är argumentationen om att vi hindrar borgerlig politik lite ihålig. Jag tror att det finns förslag, och jag kan nämna några av dem och motivet för att det är viktigt att vi fattar beslut nu. Det förs en diskussion om S:t Eriks ögonsjukhus. Det är viktigt att vi talar om att den diskussionen bör föras i termer av att vi bör pröva kooperativa modeller eller personalkooperativa modeller och att man gör klart för ledningen i Stockholms län att det inte är möjligt att överlåta detta akutsjukhus till privata vinstintressen. Det var ett exempel. När det gäller den stora upphandlingen måste riksdagen vara tydlig om vilka villkor som ska gälla. Så visst finns det planer som man behöver besked om.
Fru talman! Jag kan förstå att socialministern har känt sig pressad i dag. Han har med sig fyra man från departementet, och det visar att detta är en viktig fråga. Jag vet inte varför socialministern vidhåller att allemansrätten är hotad. Jag tycker inte det. Det tycker inte heller vårdförbundet, Kommunal, SKTF och läkarna. De har skrivit så här i Aftonbladet, och jag kan inte uttrycka det bättre själv: "Socialministern blandar medvetet ihop privatägd vårdproduktion med privat finansiering av sjukvård. Privatägd akutsjukvård av den typ S:t Göran bedriver är till 99,5 % offentligt finansierad. Vår verksamhet är inget hot utan ett nödvändigt komplement. Verkligheten är att allemansrätten inom sjukvården inte hotas av privat ägda sjukhus i samhällets tjänst. Tvärtom är det meningslöst att tala om allemansrätt inom sjukvården utan privat ägda enheter som komplement." Jag tycker att det är alldeles utmärkt skrivet. Den andra frågan jag vill ta upp är patientperspektivet, medborgarperspektivet. Det monopol som vi har haft i Sverige har gjort det otryggt för människor. Eftersom vi rör oss med sjukvårdstermer kan man säga att detta är symtom på en sjukdom, och sjukdomen heter otrygghet. Den kan var kronisk och tära mycket på människor. Man känner osäkerhet och tror inte att det ska finnas någon som tar hand om en när man blir sjuk. Det är viktigt att ta upp det här. Det är vad frågan handlar om. Är regeringen inte beredd att vidta några åtgärder för att göra det bättre?
Fru talman! Chatrine Pålsson har en chans till att svara. Det finns en alldeles grundläggande fråga som jag tycker att kristdemokraterna är skyldiga att svara på. Är det rimligt att börsbolag i vinstsyfte driver akutsjukhus som betalas av skattemedel? Det handlar inte om att driva någon annan sorts sjukhus. Det handlar inte om att driva vård i princip, utan det handlar om att driva akutsjukhus som vi finansierar med skattemedel. Det är frågeställningen. Jag trodde inte att kristdemokraterna så enkelt skulle acceptera en utveckling där man flyttar över ansvaret från landstingshusen till börsen och börsbolagen. Så till detta med patientperspektiv. Vad patienterna begär i Sverige är en god vård på lika villkor och med en stor tillgänglighet. Man vill få vården snabbt. Därför handlar det om att skjuta till mer resurser. Grundfrågan för svensk sjukvårds utveckling är resurserna. Såvitt jag förstår finns det ännu inte något privat företag som säger: Vi vill gå in och tillföra resurser till sjukvården. Motivet är att det finns en marknad för att utveckla en verksamhet som ger avkastning till deras ägare. Det är den omvända situationen. Skulle något privat företag vara beredd att gå in och säga: Det sjukhus som ni inte klarar att driva inom något landsting kan vi ta över och finansiera, tror jag inte någon landstingspolitiker skulle säga nej.
Fru talman! Självklart är den frågan viktig att ta upp. De facto har skattemedel även gått till privata entreprenörer som bygger sjukhuset. De har säkert gjort en och annan krona i vinst också av skattemedel. Det är många sjukhus som har restaurangverksamheten och maten på entreprenad, städningen på entreprenad och parkförvaltningen på entreprenad. Även de företagen har tjänat en och annan krona. Men man har ändå sett att det inte blivit dyrare än om man drivit det själv. För oss kristdemokrater är det viktigaste den vård människor får. Det är den primära frågan för oss. Driftformen är en andrahandsfråga. Det är tillgängligheten, behandlingen, bemötandet och alltihop som är det viktigaste. Det är viktigt att man vågar öppna ögonen för vad kärnfrågan är. I den principiella frågan om lokala politiker känner jag en oro över socialministerns syn på lokala politiker. Jag känner att den är nedvärderande. Socialministern har räknat upp en mängd punkter över hur galet det skulle kunna gå om det blev si eller så. Kom ihåg att det finns lokala politiker som tecknar avtal. De analyserar de här frågorna noggrant. Jag tror att också de klarar av att tänka långt. Vill socialministern på sikt ha en statlig sjukvård? Är det målet?
Fru talman! Nej, det är inte målet. Vi har en hälso och sjukvårdslag som riksdagen har stiftat. Den innehåller det regelverk som sjukhushuvudmännen är skyldiga att följa. Det är en lag som mycket detaljerat visar på landstingens och kommunernas skyldigheter. Den komplettering till hälso och sjukvårdslagen som den nya lagen innebär är ur principiell synpunkt inte särskilt stor i förhållande till det som gäller enligt hälso och sjukvårdslagen. Båda lagstiftningarna grundar sig på föreställningen att det är det nationella parlamentet, riksdagen, som bestämmer efter vilka principer sjukvården ska utvecklas. Detta är en form av samspel mellan den lokala nivån, den regionala nivån och den nationella nivån som vi accepterat sedan mycket lång tid tillbaka. Jag skulle kunna tänka mig hur diskussionen skulle vara ifall vi inte hade haft en hälso och sjukvårdslag och vi kommit till riksdagen i dag och presenterat den. Då hade det varit ett gigantiskt ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det vi nu gör är ett komplement till hälso och sjukvårdslagen som ur principiella synpunkter är ganska begränsat när det gäller den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! I ett läge då landsting och regioner behöver arbetsro och uppmuntran till förnyelsearbete och mångfald slår regeringen till med en stopplag, eller snarare en paniklag, som skapar oro och turbulens. Tyvärr får jag nog konstatera att partiintressen går före patientperspektivet. Fokus sätts på att stoppa och förhindra i stället för att ge förutsättningar för lokala lösningar efter lokala behov och med respekt för folkviljan. Jag har ett antal gånger här under förmiddagen hävdat Centerpartiets vilja att värna den kommunala självstyrelsen och vår tilltro till företroendevalda som får stå ansvariga för sina väljare. Min fråga till socialministern, som ju har sin folkrörelsebakgrund, är: Ser inte socialministern allvaret i vad regeringen håller på med? Hur kan regeringen inskränka den kommunala självstyrelsen i den fråga vi talar om nu och även i de frågor som jag har gett exempel på tidigare under debatten? Känns det dessutom inte lite motigt när det ändå är mycket olika uppfattningar om att vi är på väg att bryta mot lagstiftning och urgröpa både självstyrelsen och gemenskaphetsrätten m.m.? Känns det inte lite motigt?
Fru talman! Som folkrörelseengagerad, som tidigare lokalt politiskt engagerad, och faktiskt också som tidigare kommunstyrelseordförande i Malmö, kräver jag att den här församlingen, Sveriges riksdag, anger tydliga regelverk för hur vi ska arbeta. Vi ska veta vad som gäller, vilka restriktioner vi har och med vilka regler vi ska spela vidare. Hälso och sjukvårdslagen är i flera fall mycket tydlig. Men det är ingen tvekan om att vi har saknat det regelverk som behövs också för ägar och driftsformer till de tunga delarna i sjukvården. Jag menar att det är vår skyldighet att här i riksdagen ta det politiska ansvaret för ett regelverk som är tydligt för att vi ska kunna värna det som är ett nationellt intresse, nämligen de principiella grunderna för hälso och sjukvården. Det är detta sampel mellan den lokala, regionala och nationella nivån som är viktig. Som folkrörelsemänniska och kommunalpolitiker tycker jag att det är viktigt att riksdagen lever upp till den skyldighet som riksdagen har att vara tydlig när det gäller vilket regelverk vi ska följa.
Fru talman! Jag tycker också att det ska vara tydliga regelverk, men då ska det också vara det. Det vi i dag är på väg att få är ett otydligt regelverk. Det har upprepade gånger redovisats att en rad uppfattningar står emot varandra. Vi från minoriteten i utskottet ville få en konstruktiv fördjupad analys, och vi har förvägrats det, i varje fall hittills. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Som folkrörelsemänniska och tidigare kommunalpolitiker tycker jag att det är väldigt angeläget att de som ger mig mitt uppdrag också ska ställa mig till svars i val. Det är en grunduppfattning som jag har. Vänstermajoritetens stopp och paniklag är ett flagrant sätt att sätta sig över den kommunala självstyrelsen. Det skapar oro i stället för arbetsro. Det begränsar mångfalden och nytänkandet. Det är en politik som jag och mitt parti inte vill medverka till. Den lokala demokratin är med detta beslut och tidigare beslut som har fattats till viss del hotad. Därför är vårt krav om ett förbättrat grundlagsskydd i allra högsta grad befogat.
Fru talman! Det nationella regelverket är till för att man kommunalt och regionalt ska kunna ta sin del av ansvaret för den gemensamma sjukvården. Kenneth Johansson talar om lokala lösningar efter lokala behov. Jag delar gärna uppfattningen att man ska söka detta, men det är här som Kenneth Johansson har problem. Vi talar om att begränsa möjligheterna att överlåta akutsjukhusen till företag som drivs med syfte att arbeta upp en utdelningsbar vinst. Vi vet ju vad det är för slags företag vi talar om - det är stora koncerner och börsbolag det handlar om. Jag tänker ibland på de gamla bondeförbundarna och undrar vad de skulle säga om de hörde dagens centerpartister försvara storbolagens rätt att driva akutsjukhus som du och jag ska betala med våra skattepengar. Det är främmande för Folkrörelse
Fru talman! Jag skulle vilja fråga socialministern vad det egentligen är för ett hot mot sjukvårdens allemansrätt, eller hälso och sjukvårdslagen - som det egentligen handlar om - om ett akutsjukhus drivs med vinstsyfte ifall det är landstinget som betalar, Socialstyrelsen som inspekterar och patienten som väljer. Då är ju den enda möjligheten att gå med vinst egentligen att vara effektivare och bättre än landstingsvården. Det borde väl ändå alla tycka att alla tjänar på.
Fru talman! Egentligen försökte jag svara på Kerstin Heinemanns frågor i min inledning. Jag redovisade fem principiella resonemenang om konflikter, där det privata vinstintresset kan komma i konflikt med målen för sjukvården. Min allra viktigaste anledning är att vi för in motiv i sjukvården som kommer att driva delar av den till en ökad grad av försäkringsfinansiering. Det är nämligen ganska enkelt att se - vi har en rad exempel på det - hur försäkringsbolagen nu försöker övertyga också de offentligt ägda sjukhusen att vika av en del av sin vård till försäkringsbolagens kunder. När det gäller de offentligt ägda sjukhusen har vi faktiskt möjlighet att sätta stopp för detta eftersom det inte är tillåtet att driva offentlig sjukvård i strid med hälsooch sjukvårdslagen. Utöver de två metoderna att öka vinsten, nämligen att minska kostnaderna eller att öka intäkterna, så finns möjligheten att helt enkelt arbeta med en ny intäktskälla, nämligen försäkringsfinansierad sjukvård. Om vi skulle se en utveckling av ett stort antal akutsjukhus som drivs av privata företag i vinstintresse så tror jag att vi mycket snabbt skulle få en utveckling av en försäkringsfinansierad sjukvård. Det är mitt huvudsakliga motiv för att sätta en gräns.
Fru talman! Jag anser ändå att det stora hotet mot allemansrätten är någonting helt annat, nämligen de långa väntetiderna. De gör ju att de människor som har möjligheter, som har råd, som är friska och som kan teckna försäkringar också gör det i protest mot att den offentliga vården inte fungerar. Det är där det stora hotet ligger, och inte i att några akutsjukhus drivs med vinstsyfte.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att se över sjukvården som helhet. Det är klart att ett, två eller kanske ytterligare några akutsjukhus som drivs av stora privata företag sannolikt inte ändrar grunden för den svenska sjukvården. Men ifall vi får ett större antal sjukhus som drivs av dessa företag, som dessutom kopplar sina strategier till de stora försäkringsbolagen, så får vi en mycket stark kraft för en utveckling av en sjukvård som leder bort från den gemensamt finansierade sjukvården - den som är öppen för alla på lika villkor. Och det går väldigt fort. Det finns mycket starka krafter som arbetar för en sådan utveckling. Det finns väl också en del här i riksdagen som är för den. Om vi inte begränsar möjligheten för landstingen att lämna ifrån sig driftsansvaret för akutsjukhusen är jag övertygad om att vi mycket snabbt får en utveckling bort ifrån det som vi har kallat för allemansrätten. Det är det väsentliga motivet. När det sedan gäller att bekämpa köer är vi säkert överens. Men det är till sist en resursfråga, där vi tillsammans får se till att det kommer mer resurser till sjukvården.

Fru talman! Chris Heister har belyst den här bedrövliga propositionen i ett övergripande perspektiv. Jag ska ta upp en snävare, men nödvändig, diskussion. I remissdebatten gjorde socialministern ett antal internationella utblickar och påståenden utifrån dessa. Så gjorde även Conny Öhman i dag. Avsikten är uppenbarligen att utifrån internationella erfarenheter finna stöd för förslaget att stoppa överlåtelse av driften av akutsjukhus till bolag med vinstintresse. Eftersom socialministern - han har även tidigare gjort sådana påståenden - och propositionen så starkt betonat att de internationella erfarenheterna talar mot vinstdrivande sjukhus finns det skäl att syna hans utsagor och inför dagens beslut bemöta dem, även om de inte utgör de tyngsta argumenten i debatten om svensk sjukvård. Fru talman! Socialministern började remissdebatten med att ta exempel från USA, som han angav som det främsta exemplet på hur privat försäkringsbaserad sjukvård fungerar. Visserligen finns det inga förslag från något svenskt parti om ett sådant system som USA har, och inte heller något enhetligt system för sjukvårdsfinansiering i USA, varför aktualiteten för den svenska debatten kan synas liten. Men hans påståenden bör rättas till eftersom han använder USA som skrämmande exempel och som slagträ i debatten. Hur är det då i USA? Statsrådet angav att 40 miljoner amerikaner står utan försäkring. Det är delvis sant - 44 miljoner stod under någon del av året utan försäkring. Men de flesta är inte människor som hela tiden är oförsäkrade. Majoriteten är kortvarigt oförsäkrade några veckor när de byter jobb. De som står utanför en längre tid är huvudsakligen studenter och egna företagare. Det är illa nog, men det är inte så som statsrådet försöker få det att låta. Vidare påstår statsrådet i en replik till Chatrine Pålsson att om man blir akut sjuk i New York så erbjuds man inte sjukvård om man inte har försäkring. Det är fel! Alla har rätt till akutvård. Alla sjukhus som får medel från Medicare och Medicaid är skyldiga att erbjuda vård åt den som behöver den. Vidare jämförde statsrådet andelen av bruttonationalprodukten som går till sjukvård. I USA är det 14 %, mot 8,5 % i Sverige. Han försökte på det viset visa att vi på något sätt skulle vara effektivare. Men så är tyvärr ingalunda fallet generellt. De undersökningar som finns visar att USA nästan undantagslöst har större effektivitet i förhållande till insatta resurser. Men i USA har man höga krav på sjukvård, och hög konsumtion. I Sverige är tillgängligheten dålig och konsumtionen låg, vilket också märks vid jämförelser inom Europa. Den största skillnaden beror dock på att lönerna i USA ligger så mycket högre. Fru talman! Lars Engqvist tog också åter upp forprofit-non-profit-debatten utifrån en artikel från 1999 i New England Journal of Medicine. Det har han också gjort i tidigare riksdagsdebatter. Men uppenbarligen har han fortfarande inte, trots påpekanden, tagit del av själva innehållet. Socialministern säger i en debattartikel med hänvisning till den aktuella artikeln: Eftersom de internationella erfarenheterna visat att marknadsorienterade sjukvårdssystem leder till högre kostnader utan motsvarande högre kvalitet . Han sade ungefär detsamma i remissdebatten. Men det är inte vad artikeln i New England Journal of Medicine säger. Vad artikeln handlar om är huruvida en stor andel privata vinstdrivande sjukhus leder till högre konsumtion av sjukvård inom ett visst geografiskt område och därmed ökar sjukvårdskostnaderna. Om efterfrågan på något ökar så brukar det ju bero på att en produkt är efterfrågad. Det utgör då en förbättring jämfört med tidigare. Vad man inte mätte i studien var tillgängligheten till vård. De flesta vinstdrivande sjukhus är små och har bättre tillgänglighet för befolkningen. Det kan leda till högre konsumtion. Eftersom de som undersöktes tillhörde Medicare - vinstdrivande sjukhus tar alltså faktiskt hand om statligt finansierade - så ges ersättningen i fasta priser. Då kan den påvisade ökade kostnaden bara ha tillkommit genom ökad volym. Vården är alltså inte mindre effektiv, utan den privata vården har tillfört något som saknats tidigare. Det är just det som vi efterfrågar här - någonting som är bättre. Lars Engqvist antydde också att kostnaderna ökar när man går från non-profit till for-profit utan att kvaliteten ökar och att forskningen stöder detta. I själva verket förhåller det sig så att all tillgänglig forskning visar att kvalitet och kostnad för vinstdrivande och icke vinstdrivande sjukhus inte skiljer sig nämnvärt. Däremot ifrågasätts i forskningsrapporter de kostnadsberäkningar som gjorts för icke vinstdrivande sjukhus. De har andra avdragsmöjligheter. De betalar lägre ränta på riskkapital. Man förnyar inte utrustningen och moderniserar inte lika snabbt som vinstdrivande sjukhus gör. Vi har ju redan sett att S:t Göran måste göra detta, eftersom det har varit underfinansierat. Det ger en felaktig bild av kostnaderna. De icke vinstdrivande sjukhusen är också skattesubventionerade - år 1998 med 7,4 miljarder dollar. Det gör bilden ännu mer svåröverskådlig. I en återkommande rankinglista över de 100 bästa sjukhusen ur alla aspekter, effektivitet och kvalitet, drivs 40 % av sjukhusen for-profit trots att de endast utgjorde 11 % av underlaget. Det är alltså en mycket kraftig överrepresentation av vinstdrivande sjukhus bland de allra bästa. Fru talman! Vi moderater tar sjukvårdsfrågorna på allvar. Vi har varit mycket noga med att hålla oss ajour med hur man ser på non-profit och for-profit i internationell vetenskap. Vi lät därför en av våra medarbetare ta direktkontakt med en person som allmänt anses vara den främsta experten på icke vinstdrivande sjukhus, nämligen Regina Herzlinger som är ekonomiprofessor vid Harvard. Hon skriver som svar till oss i svensk översättning: Nya rön från ekonomer vid universitetet i Boston bekräftar mina slutsatser att det inte finns någon skillnad i sociala förmåner mellan vinstgivande och icke vinstgivande. Eftersom icke vinstgivande verksamhet kostar mer, dvs. kräver skattebefrielser, är mindre effektiv och inte ger några sociala förmåner i gengäld, kan man fråga sig vad man vinner på ett förbud mot vinstgivande sjukhus. Ja, herr socialminister! Vad vinner man? Statsrådet ska få en kopia av originalet. USA är intressant. Man kan lära sig mycket, men systemet har ju sina brister. Alla är inte försäkrade. Vi föreslår inte ett sådant system utan en obligatorisk försäkring som omfattar alla och betalas efter bärkraft. Det är därför inte särskilt relevant att försöka koppla ihop moderat sjukvårdspolitik med amerikansk annat än när det gäller att vi är villiga att lära av det som är bäst. Fru talman! Regeringen har också i propositionen framhållit att Sverige skulle avvika från andra länder om vi tillät vinstdrivande sjukhus att behandla patienter med offentlig finansiering. Utvecklingen går ju åt det hållet. I Kanada har provinsen Alberta nu tillåtit vinstdrivande sjukhus. Att man har fattat ett sådant beslut i Kanada i en sådan laddad ideologisk fråga beror naturligtvis på att de vinstdrivande sjukhusen tillför något. Man ökar tillgängligheten, minskar köer, effektiviserar och utvecklar vården. I Storbritannien, av alla länder, har för en dryg månad sedan den socialistiska regeringen slutit ett avtal med de privata sjukhusen som innebär att de akut får ta emot patienter med offentlig finansiering. Avtalets namn är betecknande, For the benefit of patients. Trots stora tillskott till vården på sedvanligt socialistiskt sätt går nämligen det omhuldade NHS, som väl i mycket varit förebild för Socialdemokraterna, mot vad som närmast kan betecknas som en vårdkatastrof. Bättre fly en nattstånden ideologi än illa fäkta, är Blairs melodi. När, herr minister, ser vi en sådan realism här? Men även i övrigt, fru talman, ökar de privata inslagen runtomkring oss. I Irland är i dag 16 % av vårdplatserna privata. I Portugal ökar anlitandet av privata sjukhus för offentliga medel. I Spanien har för första gången ett privat företag fått ta över hela driften av ett offentligt finansierat sjukhus, Hospital de la Fru talman! Sammantaget visar den här korta genomgången av internationella erfarenheter och trender att socialministern inte på något sätt kan använda dessa, som han har gjort, för att sakligt utifrån vårdsynpunkt underbygga den föreliggande propositionen om förbud för överlåtelse av drift till företag eller föreningar med vinstsyfte. Den internationella bilden är inte så enkel som statsrådet och propositionen försöker framställa den. Privata aktörer ses som intressanta samarbetspartner även inom akutsjukvården. Med halvsanningar och nästan halvlögner har man försökt att ge en bild av att vinstdrivna sjukhus skulle vara dokumenterat sämre och ur takt med den internationella utvecklingen. Därför måste omsorgen om vården leda till ett förbud. I själva verket talar det mesta i motsatt riktning. Det föreslagna förbudet leder i det långa loppet till att svensk sjukvård halkar efter alltmer i internationell utveckling. WHO gjorde nyligen en rankinglista av olika länders sjukvård. Sverige hamnade på en föga framträdande 23:e plats. Vi moderater har som mål att Sverige ska ligga i topp på en sådan lista. Socialdemokraternas mål tycks uppenbarligen vara att nå bottenkänning i listan. Fru talman! Jag yrkar avslag på hemställan i betänkandet och bifall till reservationen.

Fru talman! Jag skulle först vilja ge en liten eloge för en befriande konklusion i det här inlägget. Vi har inlägg efter inlägg översköljts av välvillig retorik. Jag tänker fortsätta i samma anda och fatta mig väldigt kort. Jag undrar om Moderaterna kanske kan bidra med några konkreta goda idéer för hur man ska lösa den situation som kommer att uppstå om och när en privat vårdgivare med vinstdrivande syften tröttnar på ett akutsjukhus och inte längre tänker fortsätta driften.
Fru talman! Det är väl så med all verksamhet att man tecknar avtal. Man kan teckna riskavtal med skadeståndsklausuler och på olika sätt gardera sig inför den här övergångstiden. Jag tror inte att det är det stora problemet. Eftersom det finns så många privata sjukhus i världen tror jag knappast att det är det som är problemet. Man pratar ofta om att det nu i USA är en kraftig rörelse från non-profit till profit. Men man ska också ha klart för sig att det förekommer en annan rörelseriktning där man just gör som Lotta Nilsson Hedström säger, dvs. man går från vinstdrivande företag och överför dem till icke vinstdrivande. Det finns inga större svårigheter med det. Men det intressanta är att många politiker då har trott att nu skulle man göra en samhällelig välfärdsvinst eftersom politikerna fick makten att ta hand om sjukhusen. Men de undersökningar som är gjorda visar att det inte tillför någonting i välfärd utan snarare tvärtom. Detta är inte ett stort problem. Detta är lösbart på alla andra ställen, och det är lösbart i Sverige. Så aviga och konstiga är vi ju faktiskt inte.
Fru talman! Jag kan också vara lika konkret och fråga hur man löser insyn och offentlighet i ett bolag som arbetar med vinst i driften av akutsjukhus.
Fru talman! Det är riktigt att aktiebolagslagen sätter vissa gränser. Det är ju också en del av det som gör den tydlig i andra fall. Men det är ju inte så att de offentligt anställda har känt sig fria och oförhindrade att yttra sig och kritisera sin arbetsgivare eller metoderna. I stället har det ju varit större svårigheter där än i de privata verksamheter som har funnits. Där har man tagit det här ansvaret på allvar och känt att personalen måste få yttra sig. Men det är riktigt att det finns en lagskillnad i det fallet. Jag tror inte att det påverkar vården av patienterna. Jag tror att patienterna upplever att det väsentliga är att bli behandlade. I realiteten har det visat sig att offentliganställda snarare har svårare att yttra sig och oftare åthutas av sina chefer inom landstinget. Jag har själv jobbat inom landstinget och blivit åthutad rätt många gånger av landstingsråd därför att jag har haft en annan uppfattning och som tjänsteman uttalat den.

Fru talman! Jag ska också gärna ge en liten eloge till Leif Carlson för hans vetenskapliga och mycket seriösa ambition. Jag vill bara påpeka att när jag hänvisade till internationell forskning i debatten förra året, var det i ett läge där man försökte framställa ambitionen att reglera den svenska sjukvården, såsom vi nu har föreslagit, som unikt svensk. Det framställdes som om det nästan var ett utslag av någon slags gammaldags planhushållningsmodell och alldeles främmande i förhållande till den internationella debatten. Då citerade jag slutsatserna, dvs. den redaktionella kommentaren. Man hade gått igenom en stor forskning fram till 1998 och sade att trots alla påståenden att marknaden och vinstdrivande sjukhus skulle leda till lägre kostnader alternativt högre kvalitet fanns det ingenting i den internationella forskningen som har pekat på detta. Det citerade jag. Jag tyckte att det var intressant apropå den diskussion som förs i Dessutom har jag hänvisat till andra politiska slutsatser. De politiker som varit med om mer omfattande försök att marknadsorientera sjukvården och basera en del av sjukvården på privata vinstintressen har konstaterat att det har misslyckats. Det är rätt roligt att Leif Carlson citerar Tony Blair. Han vann valrörelsen efter en våldsam kritik mot den gamla konservativa regeringen för dess misslyckande framför allt när det gällde sjukvården. Jag kan gärna upprepa vad han sade: Sjukvård är en fråga om lagarbete och att dela med sig. Hur sjukt är det då inte att införa ett marknadssystem som i så hög grad försvårar lagarbetet. Konkurrens är inte bästa sättet att organisera vårdtjänster. Förtroendet är skört. Primitiv användning av marknadsmekanismerna hotar att undergräva detta förtroende. Det var ur Tony Blairs bok Min dröm: idéer för tjugohundratalet. Jag vill bara påpeka att den internationella debatten kanske ligger mer åt vårt håll än åt Leif Carlsons håll. Sedan har jag en liten fråga. För några veckor sedan redovisades en stor europeisk undersökning om vad folk vill ha för aktörer i sjukvården. Ser man till Europa i sin helhet visar det sig att bara 5,7 % av den europeiska befolkningen vill att privata bolag ska öka sin roll, medan 86 % vill att det offentliga ska driva sjukvården. Hur kan det komma sig, Leif Carlson?
Fru talman! I en stor del av Europa är ju sjukvården huvudsakligen utförd av privata företagare, eller hur? Det gäller Nederländerna och hela centrala Europa. Sedan beror det också lite på hur frågan formuleras. När det gäller artikeln är det farligt att bara titta i den redaktionella kommentaren, vilket många har påpekat just när det gäller den här artikeln. Den visar att det beror på vilka områdena är. Den påvisar också, vilket socialministern återigen sade, det här med vinstdrivande företag och att man tittar på försäkringar och sådant. De som i fråga om de vinstdrivande företagen är undersökta är just Medicarepatienter, dvs. federalt finansierade patienter. Det är alltså så att privata företag tar emot statligt finansierade patienter. Socialministern sade här tidigare att det inte riktigt var så. Sedan finns det naturligtvis lagstiftning på flera håll, mycket beroende på utvecklingen i de olika länderna. Men det som är intressant, om vi går till frågan som togs upp, är att Tony Blair sade det här när han tillträdde. Då skulle man fixa detta. Man skulle ta bort köerna. Det var också ett av sjukvårdsministerns löften. På ett år hade de vuxit med 100 000 personer, och sedan har det fortsatt. Förra året hade man en katastrof därför att folk blev förkylda på vintern. I år har de börjat bli förkylda. Och nu går Tony Blair - nu, när han har haft makten ett par år och sett att hans vision inte stämde - till den konkurrensutsatta verksamheten och skriver ett avtal for the benefit of patients: Låt oss få hjälp av er. Ni får ta emot offentligt finansierade medel, patienter, för att hjälpa den engelska sjukvården där vi så skändligen har misslyckats.
Fru talman! Det viktigaste som den brittiska Labourregeringen har gjort är att man har lagt fram en plan för en enorm satsning på den offentliga sjukvården. Det är en långsiktig plan för att rusta upp sjukvården och, för att uttrycka det enkelt, se till att man får fler läkare, mer personal i den brittiska sjukvården. Sedan har man också - den brittiska hälsoministern var här på besök för bara några dagar sedan och informerade om detta - ingått avtal med den privata sjukhusvård som redan finns. Men när jag upplyste om att debatten här i Sverige handlar om att överlåta akutsjukhusen som i dag drivs av landstingen i privata bolag sade han: Någon sådan debatt har vi inte i Det finns inte någon motsvarighet till den diskussion vi har fört och som vi för nu någon annanstans. Att vi har privata leverantörer i sjukvården, att vi har privata vårdgivare är vi båda två för. Men det är inte det lagstiftningsförslaget handlar om. Sedan ska jag bara upplysa om att frågan som har ställts i den europeiska undersökningen var: Borde sjukvården i högre grad skötas av - och sedan tre alternativ - lokala nationella myndigheter, privata bolag eller föreningar? Det är faktiskt bara 5,7 % i Europa som vill att det ska skötas av privata bolag när det gäller just den frågan.
Fru talman! Det är riktigt att Labourregeringen har lagt fram en mycket omfattande plan. Man kan väl säga att den sammanfattande bedömningen av den om man pratar med folk i verksamheten är: Samma som förut, men mycket dyrare. Det är ungefär den utvärdering som ges av den planen om man kontaktar de engelska läkarna och hör hur de ser på det hela. När det gäller akutsjukvården och påståendet att det inte skulle handla om det tror jag att de flesta i hela världen uppfattar att tar man emot hjärtinfarktpatienter rör det sig om akutsjukvård. Det är alldeles tydligt i avtalet att man tar emot hjärtinfarktpatienter och andra akuta insjuknanden. Det här har i själva verket splittrat Labour. Tony Bennet och andra reser sig upp och säger: Detta är ju socialismens död. Vad är det man sysslar med? Men det är ju verkligheten. Patienter även i Blairs England vill ha vård. Och då ser man att man faktist måste gå till dem som kan ge det på ett effektivt och billigt sätt. Det är ju samma sak i Kanada. Inte bryter man i Alberta mot den kutym man har haft, mot det som har varit lag; man säger: Vi måste släppa in privata vårdgivare därför att det är så långa köer. Vi får inte ut sjukvård för de pengar vi satsar. Men där har ju till skillnad från här den federala regeringen sagt att det här visserligen inte är den kanadensiska stilen så som den har varit. Men man har tydligen förstått att någonting måste göras. Man har inte lagt fram något förslag om stopplag för att försöka hindra Alberta. Man har tydligen tänkt att det kanske är bra att få se ordentligt med alternativ och att se om det kan lösa någonting.

Fru talman! Under förmiddagen har många av mina kolleger frågat mig vad jag har tänkt säga i den här debatten. Det är uppenbart att detta är frågor som engagerar många människor, även de som kanske inte till vardags sysslar med just de sociala frågorna. Alla människor som på olika sätt har kommit i kontakt med sjukvården genom att själv nyttja deras tjänster eller genom att någon vän eller anhörig har varit tvungen att nyttja sjukhus kan inte vara oberörda inför den debatt vi för i dag. Det är också därför jag vill ta till orda. Jag har arbetat som underskötare på Helsingborgs lasarett under ett antal år. Jag har familjemedlemmar som har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på sjukhus. Och jag har vid något tillfälle själv tvingats nyttja sjukhusets stöd. Genom mitt engagemang har jag också rest en hel del och haft möjlighet att ta intryck av sjukhusvård i andra länder. Med denna utgångspunkt har jag reflekterat och dragit mina slutsatser. Det känns både angeläget och självklart att ta till orda i den här debatten. Fru talman! Det folkliga stödet för privat sjukhusvård är mycket svagt. Svenska folket vill inte att vård och omsorg ska utvecklas till en handelsvara där makten flyttas över från de folkvalda till aktieägarnas slutna styrelserum - styrelserum där målet i första hand är att förmå sjukhuset att tjäna pengar, inte att hjälpa människor med deras behov. Trots debatter om sjukvårdens brister som ska erkännas och bemötas har människor som kommit i kontakt med akutsjukvården i Sverige en mycket positiv upplevelse därav, något jag för övrigt själv kan instämma i. I internationella jämförelser står sig den svenska sjukhusvården mycket bra. Vi har en kvalificerad personal som visar kompetens, engagemang och omtanke om sina patienter. Sjukhusvårdens framgång är ingen slump och inte heller ett resultat av marknaden utan frukten av vår demokrati och våra politiska beslut, som prioriterat en högkvalitativ sjukhusvård i offentlig regi. Som socialdemokrat vill jag självklart fortsätta att satsa på det här framgångskonceptet för att möta sjukvårdens utmaningar. Vi socialdemokrater har tillsammans med andra partier därför tagit fram ett nationellt handlingsprogram för sjukvården och satsar ytterligare 9 miljarder kronor på sjukvården fram till Detta är en politik som har brett stöd hos medborgarna. Det vet även kristdemokrater, folkpartister och moderater. Trots detta säger de nej till våra satsningar på sjukvården. I stället vill de genomdriva ett omfattande systemskifte. Men i brist på argument för sin privatiseringsiver ägnar man sig åt en pseudodebatt om det kommunala självstyret, detta när vi socialdemokrater nu föreslår ett tvåårigt stopp för försäljning av landstingens akutsjukhus. Det kommunala självstyret är och ska förbli en ovärderlig del av folkstyret i vårt land. Men i likhet med andra välfärdsfrågor som kommuner och landsting har till uppgift att sköta finns det tydliga begränsningar. Sådana regler finns inte när det gäller akutsjukvården. Men ytterst är det faktist upp till riksdagen att besluta om dessa ramar. Sådana ramar har tidigare inte funnits. Det har hittills inte ansetts nödvändigt tack vare att det har funnits en bred politisk enighet om att sjukvården ska vara solidariskt finansierad och demokratiskt styrd. Moderaterna har aldrig accepterat detta. De vill i stället att sjukvården ska privatiseras och kommersialiseras. Det är inte alls svårt att se vad det moderata systemskiftet ska leda till och var man finner sina förebilder. Utöver att man vill införa ett individuellt försäkringssystem, som endast garanterar en låg grundersättning, vill man att svensk sjukvård internationellt ska bli mer konkurrenskraftig och sannolikt successivt beredas möjlighet att säljas ut först till nationella och därefter möjligen till multinationella företag så att den kan organiseras i koncernbolag. Då är det varken vi här i riksdagen eller den enskilda människan som styr över sjukvården, utan då har makten över sjukvården förflyttats till koncernledningarnas styrelserum. Viljan att tjäna pengar har blivit den ledande drivkraften för verksamheten. Att få bot och hjälp när man är sjuk, skadad eller drabbad av någon av åldrandets sjukdomar som snabbt kräver stöd har då blivit en fråga om handel och vinstintresse. Om detta talas det med små bokstäver från borgerligt håll. Ibland undrar jag om vi verkligen har tagit oss den tid som krävs för att reflektera över vart utvecklingen är på väg i dessa sammanhang. Hur ställer sig Folkpartiet och Centern till en utveckling av det slag som jag nyss beskrev - ingen tror väl att systemskiftet slutar här? Att bereda väg för utförsäljning av akutsjukhusen är tveklöst bara första steget i en räcka av händelser som leder i en riktning som jag absolut inte kan ställa upp på. När människors mest grundläggande behov - i detta fall gäller det privatisering av sjukhus - ska bli en fråga om vinstintressen så är det något som undersökning efter undersökning visar inte har stöd hos det svenska folket. Svenska folket vill inte att sjukhus ska säljas ut men detta vill man från borgerligt håll inte att debatten ska handla om. I stället vill man debattera hur förslaget har arbetats fram, hur diskussionerna om olika lagar ska tolkas osv. De frågor som vi här har diskuterat i flera timmar är viktiga frågor. Det vore intressant att få några replikskiften om framtiden, om vinstintressen, om försäkringslösningar, om jämställdhet och om solidaritet. Plocka gärna upp den handsken! Jag har själv med egna ögon sett många exempel på hur ett kommersialiserat sjukvårdssystem kan slå. År 1996 var jag inbjuden till ett internationellt studiebesök i USA för att följa den dåvarande presidentvalskampanjen. Vi var 28 personer från hela världen som var inbjudna till Washington där vårt studiebesök tog sin början. På ett av våra första möten föll plötsligt en av de inbjudna gästerna medvetslös ihop. Vi övriga besökare bad ivrigt arrangörerna att kalla på ambulans men in i det längsta vägrade de. Visst, Leif Carlson, självklart hade arrangörerna sett till att det fanns försäkringar som täckte oss besökare. Men på känt försäkringsmaner ville de in i det längsta inte tillkalla läkare eller ambulans, för det skulle innebära att en hög självrisk utlöstes och att de fick en lägre bonus om vi valde att använda försäkringen. För mig är saken klar: Jag vill inte ha ett systemskifte som börjar med privata vinstdrivna sjukhus och som slutar med omfattande försäkringslösningar som beroende på plånboksstorlek gör skillnad mellan människor och människor. Precis som Leif Carlson här nämnde finns det ett stort antal miljoner människor i USA - låt oss inte tvista om antalet miljoner - som inte har några försäkringar. Men vad Leif Carlson inte sade när han talade om försäkringarna i USA är att det finns stora skillnader där mellan människors möjligheter till en jämlik vård. Det nämnde inte Leif Carlson men det skulle vara intressant att höra hans syn på den saken. Jag har tittat närmare på detta och finner en oerhörd diskrepans mellan människors möjligheter till sjukvård. Jag hukar inte för sjukhusens tillkortakommanden. Det finns köer och det är personalbrist. Det finns mer att önska på sina håll när det gäller ett bättre sätt att leda verksamheten och kanske ett bättre sätt att tillvarata personalens förtjänster men det finns inget skäl för oss att klä oss i säck och aska. Våra sjukhus håller hög internationell standard. Vi har en kvalificerad och en engagerad och omtänksam personal. Svenska folket uppskattar den service och omvårdnad som ges. Fru talman! Om vi blickar framåt väntar många utmaningar. Sjukvården kommer att behöva rekrytera åtskilliga tusentals undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och övrig personal. Samtidigt som vi fram till år 2020 kommer att se att antalet pensionärer ökar med 30 % kommer vi att se att gruppen yrkesverksamma minskar med 10 %. Inom gruppen pensionärer blir människor allt friskare och lever allt längre men samtidigt behövs mer hjälp av vården och omsorgen. Detta och annat kommer att ställa särskilda krav på våra sjukhus och på att vården och omsorgen ska vara attraktiva yrkesval. Mycket behöver förändras och förbättras, och samhället kommer att behöva skjuta till ytterligare resurser till vården och omsorgen. Det är viktigt att de områdena får en högre status. För oss som är ansvariga tror jag att det i framtiden kommer att vara nödvändigt att diskutera alla tänkbara förslag - inklusive förkortad arbetstid, lönehöjningar, fortbildning, bättre arbetsmiljö m.m. För att kunna möta sjukvårdens utmaningar och för att fortsätta att hålla en god kvalitet är det viktigt att akutsjukhusen förblir ett uttryck för vår gemensamma solidaritet - demokratiskt styrda och gemensamt finansierade! I en tid då ekonomism och vinstintresse får alltfler arenor är det viktigt att vi har skyddade zoner där behoven, inte viljan att tjäna pengar, får vara det styrande och avgörande. Det handlar inte bara om tekniska diskussioner om lagar eller fördelning av pengar, utan ytterst handlar det om synen på jämställdhet, solidaritet och omtanke. Det är detta som jag tycker att sjukhusdebatten borde handla om.

Fru talman! Först vill jag ge Kent Härstedt ett svar i fråga om USA. Alla får sjukvård men det finns, precis som Kent säger, stora skillnader. Därför vill vi inte ha ett sådant system - där tycker jag att jag var mycket tydlig - utan vi vill ha ett annat system. Jag tror alltså att jag var mycket tydlig på den punkten. Men vi ska komma ihåg att 66 % av kostnaderna är federala eller delstatliga och att alla människor är omslutna av något program och får vård. Jag går så tillbaka till Kent Härstedts anförande i övrigt. Har Kent Härstedt funderat på vad vinst är? Det låter på honom som att det är något som man går in och hämtar men ingen går in och hämtar någon vinst, utan man måste göra sig förtjänt av den. Man måste erbjuda något som är bättre och som människor vill ha, något som tillför någonting nytt, och göra saker på ett bättre sätt så att man får ut mer för pengarna. På så vis kan man få vinst. Det är därför som man i Kent Härstedts hembygd, i Helsingborg, förut arbetat på ett sådant sätt att det kostade 33 000 kr per DRG-poäng, medan man nu har ett avtal som ger 27 500 kr per DRG-poäng. Det gör att man i år har kunnat ge vård för 104 miljoner kronor mer än tidigare. På samma sätt är det på S:t Göran. Man arbetar effektivare och får ut mer. Det kan ge vinst både för den som lägger ut riskkapitalet och för patienten. Kent Härstedt säger att 9 miljarder tillförs. Men om man jobbade på nämnda sätt skulle 10 miljarder om året tillföras. Det visar de praktiska exemplen på. Det finns olika undersökningar - det kan gälla KPP undersökningen eller Boston Consulting Group - och alla säger att sjukvården i Sverige med de rätta incitamenten i praktiken som bäst skulle kunna vara så att säga 10-15 miljarder billigare, eller rättare sagt effektivare. Det är skillnaden. Med våra förslag och marknadslösningar tillför vi 10 miljarder varje år till sjukvården. Med Kent Härqvists och socialministerns förslag, med en planekonomisk tillförsel, blir det knappt 2 miljarder årligen i tre år. Skillnaden mellan vad vi tillför i vård är som skillnaden mellan den goda fina bilen gjord i en marknadsekonomi och det forna Östtysklands Trabant.
Fru talman! Leif Carlson sade Kent Härqvist. Att på det sättet lägga ihop efternamnen Härstedt och Engqvist är ett intressant sätt att spara tid. Detta med att göra någonting nytt är också ganska intressant. Här upprepar Leif Carlson vad, tror jag, kristdemokraten Mats Odell sade. Jag tänker på jämförelsen mellan den svenska vården och en östtysk Trabantfabrik. Det säger ganska mycket om er syn på hur det i dag fungerar. Jag är inte så säker på att det vad gäller själva utförandet av arbetet handlar om att göra någonting nytt. Men visst, det kan finnas olika sätt att organisera saker. Där kan vi nog hitta väldigt olika lösningar vid en översyn av våra akutsjukhus i dag. Leif Carlson nämner Helsingborgs lasarett. Jag var där på besök för inte så länge sedan. Först hade jag ett möte med affärsområdeschefen för öron-näsahals. Jag visste först inte riktigt vem jag träffade. Jag ville egentligen träffa överläkaren för öron-näsa-hals, och det visade sig vara samma person. Nu har man döpt om allting till marknadstermer. Man pratar om affärsområdeschefer, orderstockar, produktionsenheter osv. Redan där tycker jag att grunden till ett annat synsätt läggs. Det handlar om hur man ska bedriva vård. Människor är inte kunder. Det handlar inte om produktionsenheter i den bemärkelsen. Det handlar inte om affärsområden. Det handlar om att ge vård och omvårdnad till de människor som har behov. Det synsätt som ni predikar här i riksdagen, marknadslösningar för vård och omsorg, är ett synsätt jag absolut inte kan ställa mig bakom.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag sade fel namn. Jag tycker att "kunder" är ett bra uttryck. Det är några man måste ha respekt för och se till att de är nöjda, annars går de någon annanstans. Det tycker jag inte vi ska ändra på. Jag tror inte att de bryr sig om vad det kallas när man arbetar internt, om det är en bra beteckning. Jag tror att de tycker att det är viktigast att man får vård. I dag har man, även om man nu har bytt till de namn som stör Kent Härstedt, kortat väntetiderna för höftledsoperationer från 36 veckor till 13, för gråstarr från 40 veckor till 16 och för hörapparatsutprovning från 24 till 7 veckor. Jag tror att de som får denna hjälp inte tycker att det gör någonting om man kallar det för affärsområde. De fick i alla fall komma till behandling långt snabbare. Man är t.o.m. så effektiv att man har produktionsöverskott och möjlighet att ta emot fler. Man kan alltså hjälpa Köpenhamn. Förut har här talats om att tränga ut andra, därför att det är överskott på ett ställe. Det vore förskräckligt om vi blir duktiga och sedan inte utnyttjar produktionskapaciteten, om vi ökar tomtiden och blir ineffektiva. Självklart ska produktionskapaciteten nyttjas fullt ut. Det finns alltid människor som behöver hjälp. Jag kan inte förstå att man inte vill se att folk som får hjälp på halva tiden eller en tredjedel av tiden är människor som har blivit bemötta på ett värdigt sätt. De har inte ställts i kö och blivit uppringda samma dag som de skulle opererats för att få beskedet att det blir en annan gång men att man inte kan säga när. Så går det till i en planekonomi. Det är skillnaden. Planekonomin behöver inte tillfredsställa någon kund eller ta hänsyn till vad folk tycker, därför att folk inte kan välja något annat. Vi ger dem möjlighet att välja något annat. Om de inte är nöjda kan de gå någon annanstans. Då fungerar det bättre ur värdighetssynpunkt också.
Fru talman! Vi kan ta exemplet Helsingborg. Det är ett unikt exempel. Helsingborgs lasarett har ett unikt avtal med Region Skåne, som styrs av bl.a. Leif Carlsons partikamrater, där Helsingborgs lasarett har fått i princip helt lösa boliner när det gäller möjligheterna att operera. De arbetar på löpande räkning för Region Skåne. Det är utformat så. När jag träffade vd:n för Helsingborgs lasarett Stefan Sallerfors härförleden medgav han själv att det är en smula udda att man får ett så speciellt avtal. Mina egna slutsatser är att de borgerliga politikerna i Region Skåne inte vill låta Helsingborgsexemplet misslyckas. Från politiskt håll har vi hand om skattebetalarnas pengar och måste göra upp budgetar. Vi kan inte tillåta olika verksamheter att jobba helt fritt utan fasta budgetramar. Jag tror att det handlar om att ni inte vill låta Helsingborgsexemplet misslyckas. Dessutom har man hanterat pengarna i Region Skåne med vårdslöshet. Bara för någon vecka sedan fick jag en rapport om att man går mot ett underskott på 500-700 miljoner vid årets slut. Man går alltså mot ett minus på 500-700 miljoner i Region Skåne, antagligen för att man hanterar budgeten så och jobbar på löpande räkning.
Fru talman! Anledningen till min replik är att Kent Härstedt sade att de borgerliga partierna säger nej till de pengar som regeringen föreslår. Kristdemokraterna säger inte nej till några pengar som regeringen föreslår utan lägger på 3 miljarder, därför att vi tror att behoven är så oerhört stora. Ändå tror vi att det vore klokt med mångfald och alternativa former, för att öka viss effektivitet och framför allt kvaliteten osv. Jag vill ta upp detta med snabb hjälp och stöd till människor. Kent Härstedt kopplade ihop det med vinstintresse. Vi kristdemokrater har i flera år pratat om en värdighetsgaranti. Det är ett slags värdighet att slippa vänta länge i en kö. Att vara sjuk, ha ständig värk, gå på starka mediciner därför att man ska vänta på en operation är ovärdigt och känns mycket arbetsamt för en människa som är sjuk. Det tror jag säkert att Kent Härstedt vet, som arbetar i vården. T.o.m. ett, två eller tre dygn kan kännas outhärdliga. Är det inte trots allt en värdighetsökning om människor på något sätt kan få kortare väntetid? Vi måste kunna arbeta mot ett mål och hitta medel för att nå det målet. För mig som kristdemokrat är målet att det inte ska behövas några köer. Precis som man får bilen reparerad ganska fort ska man kunna få kroppen reparerad fort.
Fru talman! Jag tror inte heller att vi har behov av köer. Tvärtom ska alla ansträngningar göras för att korta de köer som finns. Jag tror inte att vi har olika uppfattning om det. Frågan är bara hur man ska arbeta med det. Vi ser att kristdemokraterna ställer sig bakom privatisering och kommersialisering av sjukhusen på detta sätt. Jag tycker inte att statsrådet Engqvist fick ett svar från Chatrine Pålsson på sin fråga. Tycker Chatrine Pålsson att det är rimligt att börsbolag i vinstsyfte ska driva sjukhus, som vi betalar gemensamt? Nu har Chatrine Pålsson en chans igen att replikera och ge oss ett bra svar på den frågan.
Fru talman! Kristdemokraterna säger att möjligheten för patienten att få en god vård är det primära, inte driftsformen. Huvudmannaskapet är vi överens om ska ligga på landstingen även fortsättningsvis. Men driften kan läggas ut på någon annan. Det finns säkert någon profit. Det finns många sådana möjligheter. Det finns bolag, personalkooperativ och andra aktörer som arbetar. Som jag sade i mitt inledningsanförande är inte det stora problemet i svensk sjukvård att det blir överskott. Det är underskott på både det ena och det andra. Därmed har jag svarat. Det är de lokala politikerna som bäst kan se vilka behov människorna har. Jag är övertygad om att det blir bättre beslut om de fattas nära medborgarna, än om vi sitter här och dikterar villkor.
Fru talman! Målsättningen är inte att sjukvården ska bedrivas till någon form av överskott. Om det finns resurser över vill vi att man ska bedriva så mycket vård som möjligt. Självklart är målsättningen att köer ska betas av. Jag är besviken på kristdemokraternas ställningstagande. Ni är ofta ute och talar om etik och moral. För mig personligen finns en gräns för hur långt man kan göra affärsverksamhet. Det är när det går in på människors absolut grundläggande behov. Man har blivit besviken förut. Men jag trodde nog att kristdemokraterna skulle dra andra slutsatser av handel och profit på människors grundläggande behov, i det här fallet sjukvården.
Fru talman! Jag kände mig föranlåten att begära replik när Kent Härstedt påstod att Folkpartiet inte vill satsa pengar på sjukvården och är emot en solidarisk finansiering av sjukvården. Det måste betyda att Kent Härstedt varken har läst vår motion eller vår reservation och inte har lyssnat på dagens debatt. Jag skulle vilja föreslå att Kent Härstedt läser dagens protokoll så att vi slipper höra dessa osanna saker från talarstolen och i andra sammanhang.
Fru talman! Det finns väl inte så mycket att säga till det. Jag ser att ni står för en annan syn i den här debatten om hur sjukhusen ska drivas i framtiden. För mig är det en ekvation, när det handlar om att man ska försöka privatisera sjukhusen och samtidigt vill att samhället ska sponsra privata sjukhus på det sätt som det är upplagt.
Fru talman! Jag tycker att det är att dra felaktiga slutsatser. Om man vill tillåta att någon kan driva ett akutsjukhus med vinstsyfte om man har landstingen som betalar, Socialstyrelsen som kontrollerar och patienten som själv har valt det, kan det inte vara oförenligt med att man vill ha en solidariskt finansierad sjukvård och inte heller med att Folkpartiet vill satsa mer pengar på sjukvården.
Fru talman! Vi skiljer oss åt huruvida vi tycker att det är samhället som ska gå in och betala för de här tjänsterna.

Fru talman! Jag hörde att Kent Härstedt hade varit på en amerikansk kongress och berättat om sina erfarenheter av den amerikanska sjukvården. Hade det inte varit bättre att åka till S:t Görans Sjukhus eller till Simrishamn för att ta del av erfarenheterna av den sjukvård som vi samtalar om i dag? Fru talman! Jag tänkte börja med att läsa några rader ur en bok. Jag vet att den inte är populär i Regeringskansliet, men jag tänker ändå läsa några rader. I den första paragrafen står det så här: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna." Det här är utgångspunkten för dagens debatt. Låt mig gärna säga att jag har full förståelse för att Lars Engqvist inte gillar vad moderater gör i sjukvårdssammanhang, inte heller vad övriga borgerliga partier gör i sjukvårdssammanhang. Jag har också stor förståelse för att socialdemokratin i val försöker vinna sympati för sin hållning inom sjukvårdspolitiken. Det går sämre än vad det har gjort tidigare. Men jag har förståelse för att känslan av "enträgen kan kanske vinna till slut" ändå förhärskar inom socialdemokratin. Men Lars Engqvist och Göran Magnusson! Nu går ni för långt! Nu bryter ni nämligen mot den sista regel som jag just citerade, nämligen att den "offentliga makten utövas under lagarna". Ni bryter dessutom mot meningen före, nämligen att folkstyrelsen förverkligas bl.a. genom kommunal självstyrelse. Det här är ingen dussinformulering. Det här är regeringsformens portalparagraf. Jag ska med några exempel visa vad det är ni är på väg att göra, eftersom ni hittills så okänsligt har struntat i konsekvenserna av det lagförslag riksdagen just diskuterar. Observera för övrigt att den kommunala självstyrelsen nämns parallellt med det representativa och parlamentariska statsskicket. Det är det värdet vi samtalar om i den här diskussionen. Den kommunala självstyrelsen är alltså angiven i grundlagen som en av de hörnpelare på vilka den svenska demokratin vilar. Det innebär en förpliktelse för regering och riksdag att respektera den lokala demokratin och utslaget i de lokala valen. Man utövar folkstyrelsen genom kommunal självstyrelse. Jag medger gärna att det finns skäl att då och då inskränka denna kommunala självstyrelse. Det gör vi då och då i riksdagen, och vi gör det normalt med goda argument. Men det är just det: det behövs goda argument för att sätta sig över regeringsformens portalparagraf. Då är frågan: Presterar propositionen goda argument för att vissa sjukhus inte längre ska få finnas eller fler sådana sjukhus inte längre ska få tillkomma? Har det visats i denna diskussion eller i förspelet till den att det finns missnöjda patienter i de fall där sjukhus har drivits på det sätt som inte längre ska vara tillåtet? Nej. Har det visats att det finns missnöjda medarbetare på de sjukhus vi nu diskuterar? Svaret är fortfarande nej. Har det visats att dessa sjukhus misshushållar med de ekonomiska medel som ställts till deras förfogande? Svaret är fortfarande nej. Har det visats att innehavarna av dessa sjukhus driver dem på ett sätt som står i strid med de värderingar som bär upp den svenska hälso och sjukvårdspolitiken? Svaret är fortfarande nej. Det har inte visats att det existerar ett problem med den kommunala självstyrelsen, och med ty följande saknar de ingrepp som riksdagsmajoriteten uppenbarligen är beredd att verka för all legitimitet. Det är inte att undra på att kommunalmän och - kvinnor över landet talar om att den kommunala självstyrelsen börjar förlora allt innehåll. Lars Engqvist kommer förmodligen att i en replik säga att lagen införs därför att det kan bli flera sjukhus som under de närmaste ett och ett halvt åren kommer att övergå i privat regi. Låt oss säga att Lars Engqvist har rätt i det enda exempel han har angivit på ett sådant förskräckligt hot, nämligen att också S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm skulle övergå i annan regi - gubevars först och främst i personalens egen regi, men ändå. Då skulle av landets 79 akutsjukhus hela 3 drivas i annan regi än det offentliga. Om Lars Engqvist försöker sig på argumentet att detta är ett tillräckligt skäl för att ingripa i den kommunala självstyrelsen talar han mot bättre vetande - eller bevisar att han aldrig har läst den här boken. Det finns alltså från kommunala självstyrelseskäl inget, säger inget, argument för att acceptera den proposition som regeringen nu har lagt fram. Möjligen är det dessutom så att propositionen strider också mot de rättigheter som finns angivna i samma grundlag. Låt oss då granska hur det förhåller sig med att den här propositionens förslag ska verka under lagarna, som det står i den sista meningen i regeringsformens portalparagraf. Om jag har förstått argumenten rätt är det främsta stödet som socialutskottets majoritet åberopar till stöd för uppfattningen att någon konflikt med andra lagar inte finns vad partivännerna har knåpat ihop i riksdagens konstitutionsutskott. Jag må då säga: Vilka auktoriteter man hänvisar till! Ser vi däremot i det underlag som har lagts fram inför behandlingen i riksdagen framgår följande. Nämnden för offentlig upphandling säger att enligt deras bedömning strider sannolikt denna lag såväl mot lagen om offentlig upphandling som mot gemenskapsrätten. Gentemot detta replikerar Lars Engqvist - från oraklet i Delfi - att man i departementet gör en annan bedömning. Fair! Man kan göra en annan bedömning, men berätta då på vilka auktoriteter denna bedömning vilar! Efter det att propositionen lades fram har en ytterligare auktoritet - möjligen den enda som landet för närvarande har på EG-rätten, nämligen professor Ulf Bernitz - sagt precis det samma som Nämnden för offentlig upphandling har misstänkt skulle bli resultatet av en längre granskning. Den offentliga makten utövas under lagarna, men uppenbarligen bara ibland eller när regeringen anser det passande. Regeringens företrädare eller den tilltänkta riksdagsmajoriteten skulle kunna återvinna något av sitt skamfilade legala rykte genom att nu inse att det övergrepp man begick när det gäller riksdagens rätt att få information om sakläget, även om majoriteten tycker annorlunda, var ett misstag. Riksdagsordningen innehåller ju explicit en regel som säger att det är just i situationer som denna, dvs. när en regering eller tilltänkt majoritet inte är beredd att studera de fulla legala konsekvenserna av sina förslag, som minoriteten alltid har rätt att få papperen på bordet. Också detta säger den tilltänkta riksdagsmajoriteten nej till. Man sätter sig över riksdagsordningens minoritetsskydd. Lars Engqvist och ni som tänker rösta för detta förslag bör betänka vad detta faktiskt innebär. Om minoritetsskydd ska vara värt någonting ska det väl för Guds skull också skydda minoriteten? Men då har man hittat den finstilta texten, som säger att man minsann har rätt att rida över minoriteten om det är så att fördröjning i ärendet skulle förorsaka avsevärt men. Låt oss då pröva vari det avsevärda menet egentligen skulle bestå och gå till vad utskottet har att anföra. Där säger utskottet att det avsevärda menet består i att flera olika privatiseringsprojekt ligger framme för avgörande. Lars Engqvist har hittills lyckats med att beskriva åtminstone ett, som dessutom var så dåligt att han glömde säga att det var personalen som var den hemska blivande kapitalisten. Tänk om det skulle visa sig att ett uppskov med denna lag med en eller två månader skulle leda till att Ska detta i riksdagsordningens mening vara att anse som ett avsevärt men? Ni kan inte mena allvar, ni som har skrivit under detta papper. Får jag sedan, fru talman, som en tredje punkt väcka frågeställningen om vad det är som ska hända när denna lag upphör att gälla. Lagen är gubevars bara tvåårig, och den har tillkommit mot de lagar och den grundlag jag tidigare har citerat för att, som det brukar heta i den offentliga debatten, denna fråga ska bli till valfråga. Inte heller det argumentet har med förlov sagt tyngd nog för att man ska kunna sätta sig över grundlagen. Nu ska det utredas vad som ska hända efter den 1 januari år 2003 om olyckan skulle vara framme, är väl bäst att tillägga, att den nuvarande riksdagsmajoriteten fortfarande skulle vara majoritet. Då hör vi från Miljöpartiet - ett i denna överenskommelse ingående parti - att det som ska komma efter skulle kunna tänkas vara att man för vissa beslut inför kvalificerad majoritet. Konstitutionsutskottets vice ordförande har varit klarsynt nog att säga att han inte vill tillbaka till seklets början när det gäller den svenska parlamentariska demokratin. Frågan är vart Lars Engqvist egentligen vill - till vilket sekel, till vilken början och med vilket förslag? Om det förhåller sig så att också han tar avstånd från denna besynnerliga och regelvidriga princip om tvåtredjedelsmajoritet för att få accept för förslag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte gillar - det är den innersta innebörden av användningen av tvåtredjedelsmajoritet - undrar jag vad som ska komma i stället. Är det samma lag som ska komma en gång till, som utskottet antyder i sitt betänkande? Vilka alternativ är det man överväger? Är det ett system med tvåtredjedelsmajoritet eller permanentning av den nuvarande lagstiftningen? Jag har en liten tilläggsfråga. Syftet med allt det vi nu talar om är uppenbarligen att förse socialdemokratin, Miljöpartiet och Vänsterpartiet med en valfråga. Vad händer då om olyckan från socialdemokratins utgångspunkt skulle vara framme en gång till och borgerligheten behåller makten i Stockholms läns landsting och i Skåne? Då har väljarna sagt att de vill ha det precis så som ni nu inte vill acceptera att de vill ha det. Tar ni bort lagen om olyckan skulle vara framme från min utgångspunkt, nämligen att ni, vilket Gud förbjude, fortfarande har majoriteten i denna riksdag? Det var den tredje reflexionen, fru talman, av mera grundlagsmässig karaktär som man har anledning att göra. Jag vill i all uppriktighet säga följande till Lars Engqvist, Göran Magnusson, socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister: Dra tillbaka detta missfoster. Dra tillbaka det medan tid är. Medverka därigenom till att återupprätta åtminstone en liten del av det skamfilade rykte ni har ådragit er under tiden fram till denna punkt. Återställ något av respekten för lagarna och respekten för demokratin. Återställ någonting av känslan för de människor som röstar i de lokala valen i tron att de därmed påverkar politikens framtid men snuvas på effekterna av sitt val. Dra tillbaka propositionen! Ni har några timmar på er. Ta den chansen.

Fru talman! Per Unckel har inte kunnat göra kammaren den äran med sin närvaro hela denna dag, men jag kan intyga att ett återkommande tema, med en förvirring i olika tonarter och från olika utgångspunkter, har varit vad som egentligen planeras i Stockholms läns landsting med avseende på utförsäljningar. Jag tänker att rätta personen att upplysa oss kan vara just Per Unckel, utifrån hans centrala position i Moderata samlingspartiet. Jag skulle vilja ha ett klart ja eller nej-svar från honom, eftersom det nu är höljt i dunkel.
Fru talman! Jag har inte en aning om den saken. Uppriktigt sagt spelar det ingen som helst roll i denna debatt. Om de vill sälja S:t Eriks Ögonsjukhus under de närmaste tre, fyra eller tolv månaderna, finner en entreprenör som kan göra jobbet och når ett avtal som är ömsesidigt gangneligt önskar jag lycka till. Det är Lotta Nilsson-Hedström, Lars Engqvist och alla ni övriga som ska visa att det är någonting hemskt som håller på att hända där ute. Begär det inte av oss, för vi tycker inte att detta är problematiskt. Men innan ni ingriper mot grundlagens syften och förbjuder någonting som ni inte ens vet finns där ute med hänvisning till någonting som uppenbarligen dessutom fungerar bra ska ni väl inte fråga mig vad som är i faggorna, utan gå ut och leta själva!
Fru talman! Hur ska man då tolka det våldsamma utspel som Ralph Lédel gjorde när han sade att han kommer att utföra lagtrots om denna lag blir verklighet? Jag har också en kommentar till Per Unckels starka argumentation mot ett system med tvåtredjedelsmajoritet. Det finns fler alternativ - det hoppas jag att Per Unckel har läst om och förstått - som utredaren ska bedöma. Vi tycker att detta är bra. Sedan har jag en konkret fråga. Vilken typ av samhällelig verksamhet skulle Per Unckel utifrån grundlagen vilja definiera som ett angeläget allmänt intresse, om inte vården?
Fru talman! Absolut är vården ett allmänt och angeläget område. Jag gläds varje dag som lokala företrädare för Lotta Nilsson-Hedströms parti, mitt parti och andra politiska partier hittar rationella vägar att ta hand om denna angelägna samhällsuppgift. Problemet är ju att Lotta Nilsson-Hedström och hennes partivänner, socialdemokrater och vänsterpartister säger att sådana saker, som bevisligen på de ställen där de har prövats fungerar bättre än det landstingsdominerade, inte längre ska få finnas. Mitt sätt att omhänderta angelägna samhälleliga intressen är att säga att det inte tvärsäkert är så att det är politiker som kan allting bäst. Det kanske är så att personal, medarbetare och andra - t.o.m. företag - kan bidra med någonting till vården, till skolan och till omsorgen som vi i vår upphöjda vishet inte riktigt begriper oss på. Då säger jag så här: Låt mångfalden växa i stället för enfalden. Min kommentar till vad de gör i Stockholms läns landsting när de möter dessa restriktioner är följande: Jag förstår att politikerna i Stockholms läns landsting är frustrerade. De har gått till val på ett heligt löfte att ordna sjukvården för Stockholms läns landstings patienter. Nu får de plötsligt reda på att de metoder som väljarna sagt ja till inte längre är acceptabla. Deras alternativ är möjligen att lägga sig ned och säga: Vi lägger av med all förändring av sjukvården. Det tycker jag skulle vara oansvarigt. De tvingas nu hitta vägar för att efter bästa förmåga undvika att bryta mot någon av alla de lagar som nu ställs i deras ställe. Jag försäkrar, Lotta Nilsson-Hedström, att det kommer att vara ett helvete att vara landstingspolitiker i Stockholms läns landsting om man har några ambitioner. Utan ambitioner är det väl att åka på en räkmacka.
Fru talman! Dessbättre står inte Per Unckels kritik mot förslagets rättsliga grund i proportion till röststyrkan. Möjligtvis är det precis tvärtom. Det vore sunt att resonera en smula försiktigare. Låt oss börja med diskussionen om regeringsformen och den kommunala självstyrelsen. Det är ju så att t.o.m. Lagrådet konstaterar att gränsdragningen till slut avgörs av riksdagen, helt enkelt med hänvisning till - vilket jag ber Per Unckel slå upp i lagboken - 8 kap. 5 §, där det står att föreskrifter om kommunernas befogenheter och åligganden meddelas i lag. Det är ett erkännande av att riksdagen har rätt att ålägga kommunerna vissa saker, och det sker genom lag. Detta är helt enkelt grundat i insikten att den kommunala självstyrelsen inte är absolut. Man måste väga den kommunala självstyrelsen mot de nationella intressena. Genom att riksdagen har fattat beslut om hälsooch sjukvårdslagen har man angett att väsentliga principer för den nationella hälso och sjukvården är en riksdagsfråga, dvs. att det är det nationella organet som ska fatta beslut. Vi menar att det lagförslag vi nu har presenterat och som det ska beslutas om i dag är ett komplement till hälso och sjukvårdslagen och ska bedömas på samma sätt. Det är alltså i praktiken inte något stort ingrepp när det gäller den kommunala självstyrelsen. Vad det handlar om är således att med den här lagen ge riktlinjer för landstingen, sjukvårdshuvudmännen, när det gäller kommande upphandlingar. Apropå S:t Erik: Vad jag försökte påpeka var att det kan vara viktigt för ledningen i Stockholms läns landsting att veta vilket regelverk som gäller. Är det så att man avser att lämna S:t Eriks sjukhus till ett personalkooperativ ska man veta att det inte finns några hinder i den här lagstiftningen mot detta. Är det däremot så att man tänker sälja hela sjukhuset till ett företag med privat vinstintresse hindrar lagen det. Sedan vill jag säga något om detta med auktoriteten. En viktig auktoritet när det gäller att bedöma EG rätten är ju EG-domstolen, som i ett mål har anvisat att det är möjligt att ha den här typen av restriktioner. Vi har alltså inte bara oss själva och våra partivänner att gå till; vi har också EG-domstolen bakom oss i det här fallet.
Fru talman! Man blir nästan rörd till tårar. Det är alltså av omsorg om Stockholms läns landstings eskapader i förhållande till S:t Erik som stopplagen nu ska genomföras. Man tar sig för pannan! Jag har aldrig förnekat, Lars Engqvist, att den kommunala självstyrelsen inte skulle vara absolut. Det finns möjligheter att inskrida i den. Vad jag i mitt inlägg försökte påvisa var att regeringen inte har lyckats peka på ett enda skäl att göra det. Då är det inte i överensstämmelse med regeringsformens anda att likväl inskrida. Lars Engqvist har inte lyckats åstadkomma något sådant försvar utan hävdar att detta är ett komplement till hälso och sjukvårdslagen. Då blir min följdfråga: Eftersom det inte var missnöjda patienter, eftersom det inte var missnöjd personal, eftersom det inte var ekonomisk misskötsel och eftersom man inte har hävdat att de privata sjukhusen har brutit emot någonting hittills - vad är det i dessa sjukhus verksamhet som inte står i överensstämmelse med hälso och sjukvårdslagen och som nu kräver ett ingrepp av det här slaget? Lars Engqvist säger att det finns ett mål i Europadomstolen som ger regeringen rätt. Jag skulle vara lite försiktig, Lars Engqvist, när det gäller att tolka Europadomstolen. Som Lars Engqvist säkerligen vet, eller möjligen borde veta, är varje mål i Europadomstolen unikt. Det skulle förvåna mig om Lars Engqvist skulle kunna påvisa ett enda fall i Europadomstolen som är identiskt med det som vi talar om nu. Ni har ju tidigare, inte minst Lars Engqvist, här i denna kammare predikat vilken oerhört unik situation de svenska akutsjukhusen befinner sig i. Detta finns ju ingen annanstans på denna jord, fick vi höra i ett tidigare inlägg. Hur ska det då kunna finnas ett utslag i Europadomstolen som skulle tala om att det ingrepp man nu tänker göra står i överensstämmelse med EG rätten? Och kom inte dragande med det dåliga exempel som står i propositionen, för det håller inte vid en närmare prövning.
Fru talman! Per Unckel söker efter skäl för att på detta sätt begränsa den kommunala självstyrelsen. Det är väl det Per Unckel efterlyser. Problemet är ju att Per Unckel inte accepterar några argument för att stoppa en utförsäljning av akutsjukhusen. Detta är enligt Per Unckels uppfattning oklokt, omotiverat osv. Men om en majoritet i Sveriges riksdag faktiskt anser att utförsäljning av akutsjukhus till privata vinstdrivande företag hotar det nationella sjukvårdssystemet må väl en majoritet kunna säga detta och införa denna lagstiftning. Vi får möjlighet att pröva den igen efter två år, och det finns utmärkta möjligheter att i ett allmänt riksdagsval pröva om riksdagsmajoriteten har gjort rätt bedömning. Jag väntar på den dag då Per Unckel säger: Nu har jag fått tillräckligt många argument för att lämna min uppfattning att vi ska privatisera akutsjukhusen. Jag tror inte att den dagen kommer. Därför är detta inte någon särskilt stark invändning mot lagstiftningen. Sedan vill jag ändå påpeka följande när det gäller EG-rätten. Om det nu finns ett mål där det prövats huruvida ett regelverk i en medlemsstat som utesluter privata företag med vinstintresse från att leverera vård strider mot EG-rätten och EG-domstolen har sagt att det inte gör det är väl det ett ganska starkt skäl för regeringen att tro att inte heller den här lagstiftningen skulle strida mot EG-rätten.
Fru talman! Jag accepterar visst argument mot privat sjukvård, bara ni förebringar något - något enda ett - så att vi kan diskutera det. Men inte ett enda argument har levererats. Det är därför jag säger: Eftersom ni inte kan göra troligt att detta på något sätt hotar hälso och sjukvårdslagens intentioner, eftersom det inte finns ett enda exempel på att de här sjukhusen fungerar illa, är det inte jag som ska redovisa argumenten utan ni, som kräver att dessa sjukhus i strid med den kommunala självstyrelsen inte längre ska få utvecklas. Det är därför jag säger: Dra tillbaka propositionen! Om ni till äventyrs kan hitta några argument kan ni i så fall komma tillbaka med propositionen igen. Eller låt åtminstone, Lars Engqvist, de sakkunniga, som inför riksdagens socialutskott har sagt att de behöver ytterligare tid för att analysera laglydigheten, göra sitt jobb. Så infernaliskt betydelsefullt ska det väl inte vara att denna lagstiftning trumfas igenom på en av höstriksdagens sista dagar att sakligheten och minoritetsskyddet ska behöva sättas åsido. Det här är en riktigt, riktigt dålig lagstiftning. Det är också uttryck för riktigt, riktigt dålig politisk moral att använda sig av lagstiftningen på ett sätt som uteslutande gynnar makten och inte tilltron till rättsstaten och demokratin. Jag lovar, Lars Engqvist, att vi kommer att göra vad vi kan för att se till att denna lagstiftning inte blir riksdagens beslut.

Fru talman! När jag lyssnade på Kenneth Johanssons utmärkta anförande tidigare i dag förstod jag att vi var två själar med samma tanke. När jag åkte hem sent i går kväll slog det mig att riddaren av den sorgliga skepnaden, Don Quijote, har fått en sentida svår konkurrent i den svenska socialdemokratin och dess två medlöpare här i riksdagen. De här sorgliga skepnaderna är nu på väg genom landet med sitt härnadståg för sin förmenta rätt och rättvisa. Det är väl dags att utfärda en varning till alla väderkvarnar, vinsäckar och dylikt. Fru talman! I dag pågår en utförsäljning här i kammaren. Den är tusentalet värre än den förmenta skadan från utförsäljningen av akutsjukhus som här diskuteras. Det är en utförsäljning av den politiska hedern hos Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Det är inte bara i själva sakfrågan som ett övergrepp sker utan även i hanteringsordningen. Det är förödande för rättsordningen att dessa tre majoritetspartier inte respekterar beredningstvång och juridisk koherents. Det senare är ett svårt uttryck, men det handlar om att lagstiftningen ska hänga samman och bilda ett sammanhållet helt. Det är också förödande att lagstiftaren inte bemödar sig om att inhämta behövliga upplysningar. Observera att regeringsformen 7 kap. 2 § är väldigt tydlig på den här punkten: Upplysningarna "skall" inhämtas. Fru talman! Möjligen, möjligen är de behövliga upplysningar som man ändå erhållit tänkta att påverka de förslag som regeringen lägger fram och som sedan behandlas här i riksdagen. Någon innebörd måste väl ligga i detta begrepp, för att nu travestera Lagrådet i ett annat sammanhang. Att inhämta upplysningar och sedan strunta i upplysningarnas innebörd förefaller inte vara den grundläggande tanken bakom regeringsformens text. Men på Regeringskansliet har man uppenbart svårt med innantilläsningen av denna paragraf, eller möjligen har man inte förstått innebörden, alternativt har man förstått och bryr sig inte, i alla fall inte när det gäller den fråga vi diskuterar i dag. Vad ännu värre är, inte bara regeringen utan även två andra partier i riksdagen medverkar i denna märkliga hantering. Fru talman! Det är inget konstigt att vi de olika partierna emellan har olika åsikter och infallsvinklar på olika områden. Men det borde hos oss alla vara ett gemensamt intresse att ett grundligt bakgrundsarbete görs i all lagstiftning, så att inre sammanhang och samband klart framgår, att det finns en rättens systematik i lagstiftningen. För att man inte ska göra bort sig i de här sammanhangen har regeringen och även riksdagen till sin hjälp mycket hög juridisk kompetens, nämligen Lagrådet. Lagrådet har enligt regeringsformen skyldighet att granska lagförslag utifrån a) hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, b) hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, c) hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, d) om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften och e) vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. Fru talman! Det är med andra ord en grannlaga uppgift som lagrådet har. Två gånger har lagrådet yttrat sig över förslaget vi här diskuterar, och kritiken har varit förödande stark. Lagrådet hör som sagt till den högsta juridiska kompetens som finns inom riket, men är bara ett råd som har rekommenderande funktioner. Regeringen och riksdagen kan därför enkelt köra över en sådan kritik. Dock inte utan vidare med hedern i behåll. Det är ett illavarslande fenomen när regeringen och dess stödpartier driver igenom förslag mot bättre vetande. Det urholkar förtroendet för rättsstaten. Fru talman! Här skulle jag vilja ställa ett par frågor till majoriteten. På vilket område som jag här räknade upp har Lagrådet inte fullföljt sin uppgift på ett riktigt sätt? Har Lagrådet misskött sig och alltför summariskt låtit sig styras av andra principer än de i regeringsformen nämnda? Detta är bra frågeställningar. Jag vill gärna ha svar på dem. Men om nu Lagrådet följt de angivna principerna i grundlagen, varför struntar majoriteten i synpunkterna från Lagrådet? Är det för att stundens godtycke ska styra? I en debatt om lokal demokrati sade jag för några veckor sedan något som nog förtjänar att upprepas i just den här debatten. Det finns en cynisk tänkare som uttryckt sig så här: Envar har sin frihet, så länge han inte använder den. Det är väl ungefär så regeringen tycks se på den lokala demokratin: Ni får gärna ha er fulla frihet, så länge ni inte använder den. Då slår vi minsann till. Kanske blir ändå den praktiska effekten av regeringens förslag ett enda stort slag i luften. Eller en rundpall, som så småningom träffar regeringen och dess stöttande vänner själva i solar plexus - rent opinionsmässigt. Den stora missen i lagförslaget är dess dubiösa principiella natur. Det enda rejäla slag som utövats i sammanhanget är troligen det att de samverkande partierna slagit dövörat till inför de relevanta upplysningar som lämnats i beredningsarbetet. Fru talman! Lagförslaget syftar enligt propositionen endast till att skydda och säkerställa att de grundläggande principerna för svensk hälso och sjukvård även i framtiden kan upprätthållas. Vården ska vara demokratiskt styrd, solidariskt finansierad och ges efter behov. Men har den föreslagna regleringen något med detta mål att göra? Regeringen har absolut inte kunnat visa på vilket sätt målet för hälsan och sjukvården skulle främjas genom den inskränkning som man nu gör i näringsfriheten, som är reglerad i 2 kap. 20 § regeringsformen. Och där står det att begränsningar endast får införas för att skydda angelägna allmänna intressen. Regeringen och dess stöttare använder här något slags cirkelbevis för att kunna påstå att man inte gjort sig skyldig till ett grundlagsbrott. De förutsätter nämligen vad som skulle bevisas. Något logikens nobelpris går nog inte att utdela till de samverkande partierna. Snarare ett skammens pris. Fru talman! Regeringens förslag om vinstförbud innebär utan tvivel en diskriminering av dem som bedriver vård i vinstsyfte. Lagen om offentlig upphandling bygger på EG-rätten, vilket innebär att undantag från den lagen inte kan göras utan noggrann analys av de EG-rättsliga aspekterna. Någon sådan analys har inte regeringen redovisat, trots att Lagrådet har påpekat detta. Lagrådet har ifrågasatt om inte lagen om offentlig upphandling, liksom EG-reglerna om offentlig upphandling, ställer krav på en individuell bedömning av en upphandling och om det inte därmed skulle strida mot dessa regler att i lag generellt undanta en viss kategori av företag. Fru talman! Avgörande vid offentlig upphandling är den upphandlande enhetens behov. Det är det som ska vara styrande för leverantören. Några förutfattade meningar om vem som ska vinna upphandlingen och varför ska inte påverka upphandlingsprocessen. Proportionalitetsprincipen innebär att en upphandlande enhet inte får ställa större krav på leverantören än som behövs och bedöms vara ändamålsenligt för den aktuella upphandlingen. Dessutom ska upphandlingen styras av likabehandlingsprincipen, dvs. alla leverantörer ska ges så lika förutsättningar att delta i upphandlingen som möjligt. Båda dessa principer kränks genom det aktuella lagförslaget. Det är helt enkelt pinsamt för förslagsställarna. Men vi märker verkligen inte någon skammens rodnad. I stället ser vi bara den vanliga ilskna rödfärgen utan nyanser. Socialministern har gått nu. Jag var väl inte värdig en replik, kan jag tänka mig, men han tog upp ett mål i EG-domstolen. Men det handlade inte om upphandling utan om etableringsfrihet. Det var alltså en annan typ av frågeställning. Jag är inte lagd för konspirationsteorier, men man skulle kunna fundera på om regeringen lägger fram det här förslaget väl medveten om att det är i strid med EG-rätten. Skulle det leda fram till en domstolsprocess inser kanske regeringen att det tar ett par tre år innan man får ett besked. I så fall har man här begått ett medvetet lagtrots riktat mot gemenskapsrätten. Vi får hoppas att det bara är okunnighet som ligger bakom agerandet. Det kommunala självstyret och respekten för väljarnas val i kommuner, landsting och regioner är eller borde vara grundläggande. Det var någon som kallade det en pseudodebatt. Vederbörande borde nog upplysa Lagrådet om att man där sysslar med pseudodebatter. Beslut som berör kommunens invånare ska fattas nära medborgarna och i samråd med medborgarna. Demokratin riskerar att urholkas om medborgarnas krav i allmänna val om politiska majoriteter inte respekteras. Respekten för den kommunala självstyrelsen är avgörande för att upprätthålla förtroendet för den lokala demokratin. Regeringens förslag inskränker det kommunala självstyret på ett oacceptabelt sätt. Lagrådet har pekat på att man även här borde använda sig av något slags proportionalitetsprincip. Man tar då som förebild det som kommer till uttryck i 2 kap. 12 § om begränsningar i grundläggande medborgerliga fri och rättigheter, dvs. att man ska välja det sätt som på minst ingripande sätt berör det kommunala självbestämmandet. Det borde ha varit rimligt att regeringen utgått från det synsättet i frågor som gäller det kommunala självstyret. Det intressanta är att graden av självstyrelse, enligt förarbeten till kommunallagen, sägs ytterst bero på formerna för samverkan mellan staten och den kommunala sektorn. Men det vi här ser är inte ett uttryck för samverkan, utan en form av diktat. Helt klart för oss kristdemokrater är att det - med denna händelse som bakgrund - är än mer angeläget att ge kommunerna en självständig rättslig status i grundlagen. Kommunerna måste kunna hävda sig mot en klåfingrig och godtyckligt ingripande statsmakt. Fru talman! Ytterligare en rättsregel som har urholkats - eller ska man säga att man slagit botten ur den - har berörts flera gånger i dag. Det är riksdagsordningen 4:10. Där finns det ett minoritetsskydd för inhämtande av upplysningar just för en sakligt underbyggd beredningsprocess. I paragrafen heter det att utskottet får avslå en begäran om upplysningar eller yttrande om åtgärden skulle fördröja ärendets behandling så att ett avsevärt men skulle uppkomma. Nu hävdar utskottet ett sådant avsevärt men. Men det finns inget som helst praktiskt exempel att hänvisa till. Beteendet från majoritetens sida är pinsamt, ovärdigt och kränker lag! Ska man döma av utskottsmajoritetens agerande finns det numera ingen substans i uttrycket avsevärt men. Det har blivit ett innehållslöst begrepp. Fru talman! Jag ska sluta med ett citat av Tage Säll är den som har till rättesnöre att man nog bör tänka efter före.

Fru talman! Det är lätt att förfäras över människors trötthet inför politik och misstro inför politiska beslut. Det är också förståeligt att det finns en stark känsla av vanmakt, att man inte kan komma till tals med politiker innan beslut fattas. Men, fru talman, det är ännu lättare att förfäras när man ser orsakerna. Det är inte människorna det är fel på utan på hur vi folkvalda hanterar demokratin. Jag har sagt detta förut i våra tidigare demokratidebatter. Tyvärr är det på sin plats att återupprepa detta. Vi folkvalda debatterar i dag möjligheten att bedriva vård i annan form än på landstings eller regionnivå och möjligheten att genomföra utförsäljning av akutsjukhus med vinstsyfte. Det är i en tid då vi faktiskt inte kan identifiera var i Sverige något förslag till utförsäljning av akutsjukhus är så "akut" på den beslutsagenda som finns, att man i riksdagen måste hasta fram ett förslag som inte har getts tid att analyseras. Var finns detta starka tryck från landstingens förtroendevalda i våra regioner? Fru talman! Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister i regering och riksdag måste i grunden ha en helt annan orsak till att med dessa centrala diktat markera var makten ska finnas och vem och vilka som makten ska utgå från. Det är inte från den regionala eller lokala nivåns självbestämmande i Vänsterns samhälle. Uppenbart ska makten inte ens utgå från väljarens egna val av politik och politiska företrädare. Fru talman! I dag handlar det om statsskickets grunder. Syftet med den föreslagna lagen tycks främst vara att förhindra att den politik som väljarna har ställt sig bakom genomförs i praktiken i vissa regioner och landsting. Denna lagstiftning är bara ett exempel på flera sätt hur regeringen och dess stödpartier lägger begränsningar, förhindrar det kommunala självstyret att utvecklas i dialog med medborgarna. Därför handlar denna debatt i grunden om snarare någonting helt annat än det som socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister vill hänvisa till som en sjukvårds eller socialpolitisk ideologisk debatt. Nej, det är nog så att dessa tre partier väljer att föra upp en skendebatt om faran i att det finns vinstmöjligheter i sjukvården i syfte att skrämma människor inför något hot som i realiteten inte finns. Med hjälp av detta döljs det specifika intresse som dessa partier i grunden står för, att förhindra landstingens politiskt valda företrädare att i eget hus bestämma och inför sina väljare ta ansvar. Fru talman! Dagens debatt är av principiell konstitutionell karaktär. Det som pågår i denna kammare och tidigare i slutna rum mellan kanske framför allt socialdemokrater och miljöpartister är ingenting annat än ett missbruk av den nationella makten. Det är uppenbart att Miljöpartiets tilltro till den lokala demokratin och det kommunala självstyret inte gäller nu när man själv kan sitta vid maktens boning med regeringen. Nej, fru talman, då är det diktat som gäller. Fru talman! Bestämmelser om den kommunala självstyrelsen finns i regeringsformen. Regeringen säger i propositionen att denna självstyrelse inte är absolut. Vi har här i kammaren fått höra att det inte finns en tydlig gräns för var detta kommunala självstyre går någonstans. Fru talman! Det kanske blir så uppenbart inför denna stopplag att det vore på sin plats av regeringen att tillsätta en utredning för att faktiskt förtydliga innebörden av det kommunala självstyret i regeringsformen. Centerpartiet har lagt fram förslag om detta i konstitutionsutskottet, men så önskar inte socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister. Lagrådet har påpekat att det mycket riktigt är riksdagen som ytterst sätter gränser för det kommunala självstyret. Lagrådet befäster samtidigt att föreställningen om kommunalt självstyre är en levande realitet i svenskt samhällsliv. Lagrådet betonar att det är rimligt att den kommunala självstyrelsen måste ha en faktisk innebörd. Fru talman! Det vore på sin plats att den majoritet som ställer sig bakom den inskränkningen av den grundlagsfästa kommunala självstyrelsen här i kammaren ger ett svar om det för Vänstern och Miljöpartiet har en innebörd. Det vore bra om medborgare och förtroendevalda runtom i landet får besked om vad som gäller om de väljer en politik som inte överensstämmer med vänstermajoriteten. Det är rimligt att denna förklaring ges innan vi fattar beslut som fråntar demokratiskt valda församlingar i landsting eller region att i eget hus stå till svars inför sina egna väljare, likaväl som de också får stå till svars för vad de inte tänker göra. Respekten för den kommunala självstyrelsen är avgörande för att upprätthålla förtroendet för den lokala demokratin och människors tilltro till den representativa demokratin. Människor måste få veta vem som är ansvarig för de politiska besluten och ha möjlighet att utkräva ansvar av de förtroendevalda. Det är en grundläggande del i vårt demokratiska system. Centerpartiet anser att varje nivå ska fatta de beslut som man är bäst på. Vi anser t.ex. att beslut kring sjukvårdens organisation ska avgöras på regional nivå. Det innebär inte att alla beslut ska fattas på den nivå där de alltid har fattats. Vissa nationella beslut bör föras över till regioner och den lokala nivån eller till enskilda människor, och andra politikområden bör kanske omfattas av internationella beslut. Förändringar kan vara nödvändiga på grund av förändrade omständigheter. Men regeringen bör inte lägga sig i detta enbart mot bakgrund av att väljaren har givit uttryck för att man inte vill ha ett socialdemokratiskt styre. Företrädare för regeringen, och demokratiministern specifikt, fortsätter att tala sig varma, fast med tomma ord, om den lokala demokratin. Att döma av regeringens politik anser man i själva verket att decentraliseringen har gått långt och att centralstyrningen från staten nu måste öka. Centerpartiet står för ett radikalt annorlunda perspektiv i syfte att stärka människors egen makt och det kommunala självstyret. Regeringens bristande respekt för det kommunala självstyret kommer till uttryck i denna proposition. Det understryker behovet av en ny grundlag för att skydda den lokala demokratin mot statliga ingrepp. Detta är lika avgörande för Centerpartiet som att alla röster ska vara lika mycket värda. En kvinna en röst i valet. Det är grunden i den svenska demokratin. Det är demokratins grunder och demokratigaranten för allas lika värde och rättigheter. Fru talman! Den här debatten handlar inte om akutsjukhus utan om socialdemokraternas rädsla att låta människor bestämma och besluta om något annat än socialdemokratisk politik. Svårare än så är nog inte den här frågan. Jag yrkar avslag på förslaget.

Fru talman!

Per Unckel sade nämligen att när socialutskottet stöder sig på konstitutionsutskottets utlåtande kring den kommunala självstyrelsen och grundlagsenligheten kan man fullständigt bortse från detta därför att det är ju bara partivänner. Jag tycker att det vittnar om ett fullständigt förakt för politiker och för de utskottskamrater som Per Unckel har att samarbeta med också fortsättningsvis. Det blir än mer pinsamt när Göran Magnusson, som tillhör de här bara partivännerna, plötsligt höjs till skyarna därför att Göran Magnusson råkar ha en uppfattning som sammanfaller med Per Unckels uppfattning i en annan fråga. Fru talman! Jag har velat börja mitt anförande med att ta upp detta, därför att dessa uttalanden gör mig faktiskt både ledsen och upprörd. Jag tycker att det visar förakt för det politiska arbetet. Det är möjligt att Per Unckel hellre stöder sig på lagråd och andra auktoriteter än på dem som medborgarna i ett allmänt val har valt att företräda olika meningsriktningar i dessa olika frågor. Fru talman! När jag har klarat ut den här saken vill jag igen säga att det inte är på det sättet att den här lagen strider mot grundlagen. Jag har läst konstitutionsutskottets avvikande mening i den här frågan och sökt efter en formulering som innebär att man hävdar att denna lag strider mot grundlagen. Den går inte att återfinna i det officiella dokumentet från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, kd eller Folkpartiet. Däremot hävdar man glatt i andra debatter att det här är grundlagsstridigt. Inte ens Lagrådet, som ju åberopas som den yttersta av alla auktoriteter i detta svenska samhälle, hävdar ju att det här skulle vara grundlagsstridigt. Att det är en inskränkning eller en begränsning av den kommunala självstyrelsen säger t.o.m. de här bara partivännerna i majoriteten i konstitutionsutskottet. Men det är inte det som frågan gäller, utan från majoritetens sida menar vi att det är en inskränkning som kan godtas, särskilt med hänsyn till att det är en begränsad lagstiftning och att det blir tillfälle att ytterligare pröva de här frågorna. Jag tycker att det var väldigt bra när Per Unckel och, tror jag, även Bo Lundgren talade om för Ralph Lédel, som ju leder landstinget i Stockholm, att man faktiskt måste följa lagstiftningen osv. Men nu såg jag ytterligare ett uttalande från Ralph Lédel där han hävdar att detta skulle vara grundlagsstridigt. Jag skulle gärna vilja fråga Per Unckel om han kan ta ett telefonsamtal till med Ralph Lédel och klara ut att detta inte är grundlagsstridigt. Vad som är grundlagsstridigt eller ej enligt den svenska författningen, den svenska regeringsformen, avgörs ju faktiskt inte av Lagrådet eller någon annan instans, utan det avgörs helt, enligt grundlagen, av denna riksdag. Det lägger naturligtvis ett stort ansvar på denna riksdag att klara ut de här frågorna. Men jag tycker att det är viktigt för debatten att understryka att detta inte är grundlagsstridigt. Av detta följer också att den kommunala självstyrelsen inte är absolut. Den är uttryckt, som flera talare har sagt här, i 1 kap. i regeringsformen. I samma kapitel står det att man har rätt att ta ut skatt. I övrigt gäller kommunallagen. När man diskuterar just sjukhusen kan man lätt få intrycket att det handlar om den kommunala självstyrelsen. Man kan naturligtvis säga att det är kommunal självstyrelse i den meningen att staten har delegerat till landstingen, enligt hälso och sjukvårdslagen, att sköta dessa uppgifter. Det är då inte konstigt om man från statens sida har uppfattningar om hur dessa frågor ska skötas och att det inte nödvändigtvis måste ses som ett ingrepp i den kommunala självstyrelsen. Det är inte heller så att den kommunala självstyrelsen har förlorat sitt innehåll. Den innehåller ju väldigt mycket. Men det finns naturligtvis alltid anledning att göra avvägningar. Då skulle jag vilja ställa en fråga till Åsa Torstensson, som inte bara talar om kommunal självstyrelse utan också om egenmakt. Hon kritiserar tidigare beslut i denna kammare om att försöka begränsa utförsäljningen av allmännyttan. Frågan till Åsa Torstensson är: Vilken egenmakt kan hyresgäster i allmännyttan i en kommun utöva om kommunens majoritet bestämmer sig för att sälja ut de fastigheter som hyresgästerna bor i? På vilket sätt utövar dessa hyresgäster den egenmakt som Centerpartiet så hett talar om? Jag kan till stora delar hålla med om att det är en väldigt viktig fråga. Jag har en fråga till Ingvar Svensson, som inte vinner något etikens nobelpris med sitt anförande - vilket kanske inte heller var avsikten - men som däremot chikanerar socialdemokratin i allmänna och svepande termer. För någon vecka sedan såg jag Kristdemokraternas landstingsråd Nyman i TV förklara för tittarna varför en svårt sjuk kvinna på ett av landstingens sjukhus i Stockholm inte kunde få den medicin som hon behövde. Fanns det något hinder i de kommunala självstyrelsreglerna att ge den medicin som behövdes, eller var det någon klåfingrig statsbyråkrat eller riksdag som förhindrade detta? Den kommunala självstyrelsedådkraften är väldigt stor i vissa landsting när det gäller att sälja fastigheter. Men i andra sammanhang kryper man bakom regler och system och säger att man ingenting kan göra för exempelvis denna aidssjuka kvinna. Jag tycker att detta kan ge perspektiv på den här frågan. Allra sist i detta anförande - jag förstår, fru talman, att det är angeläget att jag avslutar anförandet så att nästa debatt kan börja - skulle jag vilja peka på det som står på s. 24 i socialutskottets betänkande, nämligen KU:s yttrande. Vi har där försökt att beskriva grunderna för den kommunala självstyrelsen och den samverkan som ska ske mellan stat och kommun om man ska förverkliga de olika samhällsmålen. Det har sagts att det här är ett diktat och inte fråga om någon samverkan, men det kan ju aldrig vara bara den ena parten som ska svara för samverkan. Jag kan då konstatera att Ralph Lédels landsting i Stockholm skriver att det man ägnar sig åt när man säljer ut akutsjukhusbyggnaderna är "ett modernt och framåtsyftande nyttjande av kommunalt självbestämmande". Man refererar alltså inte till förarbetena till grundlagen, utan säger att man håller på att nyskapa reglerna för det kommunala självbestämmandet och att det är ett framåtsyftande nyttjande av kommunalt självbestämmande. Detta tycker jag också att det finns anledning att uppmärksamma i den här debatten. Fru talman! Jag vill sluta med att säga att det vore något vunnet med den här debatten om vi åtminstone kunde bestämma oss för att det som är föreslaget här, och som ligger som förslag till beslut, inte strider mot grundlagen utan att man kan flytta över diskussionen till att handla om huruvida det är lämpligt och nödvändigt eller ej. Den debatten kan ju alltid föras. Men jag vill återigen understryka att det som är föreslaget här inte är grundlagsstridigt. Det vore ett bra resultat av debatten om vi kunde enas om detta.

Fru talman! Ärade ledamöter i kammaren! TV tittare, protokolläsare! Den här debatten ska handla om alliansfriheten. De senaste tio åren har Miljöpartiet och fredsrörelsen varnat för den militarisering som vi i dag ser och upplever i EU och de steg som regeringen har tagit som för oss bort från en neutralitetspolitik och en trovärdig alliansfrihet. Det här har skett under ett ivrigt förnekande från regeringens sida. Det blir ingen EU-armé. I så fall lägger vi in ett svenskt veto och Sverige förblir neutralt och alliansfritt, har det hetat. Men nu har vi det i svart på vitt. Den politiska EU-alliansen har beslutat om militära styrkor på 60 000 personer. Statsministern har deklarerat att neutralitetspolitiken inte längre är relevant, utan vi ska förbli alliansfria i Sverige. Han har inte deklarerat det här hemma, utan han har likt en tjuv om natten smugit utomlands och berättat det för en journalist på Frågan om svensk säkerhetspolitik är så viktig att den bör debatteras här i Sveriges riksdag inför det svenska folket. Det är därför som Miljöpartiet har tagit initiativet till den här debatten. Det finns ett problem för regeringen, och det är att alliansfriheten har varit ett medel för att nå målet neutralitet. Om det inte längre ska vara målet, vad är då alliansfriheten till för? Vi ska kunna medla i konflikter, har det hetat. Men då vill jag påstå att regeringen medvetet urholkar trovärdigheten i alliansfriheten genom att EU:s krishanteringsförmåga nästan fullständigt fokuserar på den militära uppbyggnaden, inte på konfliktförebyggande politik eller civil krishantering. Ett allt intimare samarbete mellan EU och Nato urholkar också trovärdigheten, liksom det ömsesidiga krigsmaterielsamarbete som Sverige har inlett med Europas största vapenexportörer. Det ska bli intressant nu, fru talman, att höra utrikesministern förhålla sig till den här problematiken.

Fru talman! Berlinmurens fall var signalen för ett nytt Europa. De två block som stod mot varandra under efterkrigstiden finns inte mer. Det ger oss en historisk möjlighet till fred och samarbete. Men Europa efter det kalla kriget är också mer oförutsägbart. Krigen på Balkan visar hur nya konflikter kan blossa upp och utvecklas till förödande krig. Sverige är inte isolerat från detta. Vi påverkas direkt av krig i andra delar av Europa. En lärdom från Balkan är det ofattbara lidande som drabbar civilbefolkningen. Det är också hundratusentals flyktingar, miljarder i nödvändigt bistånd och risk för spridning av krigen. Säkerheten i Europa är i högsta grad gemensam och odelbar. Vår säkerhetspolitik, grundad på den militära alliansfriheten, tjänar Sverige väl. Den har starkt bidragit till stabilitet i vår del av Europa. Den har gjort det möjligt för Sverige att självständigt ta ställning i nedrustningsfrågor, inte minst i fråga om kärnvapen. Det är den svenska riksdagen som fattar beslut om Sveriges agerande i kriser och krig. Vi kan stå utanför en väpnad konflikt om vi så skulle välja. Vår militärt alliansfria politik har ett starkt folkligt stöd. Att kräva en svensk anslutning till en militärallians med ömsesidiga försvarsgarantier syftar bakåt snarare än framåt. Ett svenskt Natomedlemskap skulle inte öka säkerheten i vår del av världen. Militär alliansfrihet innebär för Sverige varken utanförskap eller passivitet. Vi deltar aktivt i FN och OSSE. Sverige arbetar också aktivt inom EU för att förebygga och hantera kriser, liksom i Partnerskap för fred. Alliansfriheten är en tillgång för Sverige. Under ett antal år har det hetat, både i utrikesdeklarationer och regeringsförklaringar, att Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vi ska kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde består. Den formuleringen bör enligt regeringens uppfattning nu ses över. Motivet är inte att ompröva den militära alliansfriheten. Den finns det ingen anledning att ändra på. Men alliansfrihetens syfte är ju bredare än neutralitetsoptionen. Bl.a. syftar den svenska militära alliansfriheten till att bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde. Det är därför regeringens strävan att redovisa en bättre beskrivning av vår säkerhetspolitiska doktrin och vår militära alliansfrihet. Det skulle vara av stort värde om det kunde ske med stöd av samtliga riksdagspartier. Vi avser därför att under nästa år bjuda in företrädare för riksdagspartierna till överläggningar i detta ämne. Jag ser också fram emot en allmän diskussion kring dessa frågor. Fru talman! Inför toppmötet i Köln hävdade Miljöpartiet att EU skulle bli en försvarsunion som Nato. Den debatten har tystnat. Även kritikerna inser att EU:s beslut handlar om krishantering, inte om territorialförsvar med ömsesidiga försvarsgarantier. Nu heter det oftast i stället från Miljöpartiet att EU blir en anfallspakt som kommer att strunta i FN. Men den kritiken är också felaktig. EU försöker bli bättre på att förebygga och hantera kriser så att vi ska slippa se nya bilder av människor som flyr från nedbrända hem i krigsområden. I dag tjänstgör drygt 800 svenska soldater i fredsstyrkor på Balkan på FN:s uppdrag under Natos dagliga ledning. Vår bataljon inom KFOR i Kosovo försöker se till att både serber och kosovoalbaner kan röra sig fritt och att de får möjlighet att flytta tillbaka till sina hem. De ger människorna ett skydd mot angrepp. Alla partier i denna riksdag har godkänt att KFOR kan använda militärt våld om det behövs. Samtidigt försöker KFOR skapa drägliga förhållanden för människorna under vintern. De delar ut ved, särskilt i utsatta minoritetsområden. De hjälper till att få i gång telefonerna igen. Det är också 40 soldater i Bosnien, bl.a. för att olika folkgrupper åter ska kunna leva tillsammans. Vi har poliser, domare och många personer med räddningskunskap som också gör insatser på Balkan och utanför Balkan. Alla dessa svenskar gör viktiga insatser för freden, precis som många har gjort före dem. Fortfarande är dock Europa beroende av andra, också för att klara mindre fredsinsatser. I dag kan vi ju faktiskt alla erkänna att omvärlden stod alltför passiv inför det som hände när Jugoslavien föll samman på 90-talet. Även i dag är Europa i viktiga avseenden beroende av USA, vars engagemang i Europas säkerhet är betydelsefullt, men EU måste också kunna göra fredsinsatser om USA av någon anledning inte vill vara med. Detsamma gäller också utanför Europa. Vi minns folkmorden i Rwanda. Vi vet hur många konflikter som fortfarande slår sönder människors liv och hindrar ekonomisk och social utveckling. Omvärlden måste kunna hjälpa till när en bräcklig fred ska säkras, som tidigare i Libanon och som i dag i Etiopien och Eritrea. FN efterlyser i den s.k. Brahimirapporten fler förband som kan ställas till förfogande för internationell krishantering. På svenskt initiativ har EU diskuterat med Kofi Annan hur EU:s nya förmåga ska kunna ställas till FN:s förfogande. FN har legitimitet, FN har globalt ansvar - EU är på väg att få militära och civila resurser. Tillsammans kan vi göra väsentliga framsteg för freden. Inom unionen är vi överens om att vårt agerande ska följa principerna i FN-stadgan. Det betyder att det krävs FN-mandat för fredsframtvingande insatser. Säkerhetsrådet har huvudansvaret för internationell fred och säkerhet. Låt mig sluta med att fråga Miljöpartiet, som har begärt den här debatten: Vad är då er väg? Vad är ert alternativ? Hur ska Europa agera så att vi slipper se nya konflikter som i Kosovo? Vilken annan organisation än EU har det breda register av instrument som behövs? OSSE är bra men har inte alls samma breda förmåga. FN har legitimiteten men behöver resurserna. Människorna på Balkan och i andra delar av världen hoppas på vårt stöd. Att vi skulle ägna oss åt isolationism och slutenhet är inte svaret på deras frågor.

Fru talman! Jag kan bara konstatera att utrikesministern inte förmådde debattera alliansfrihetens innehåll, som de facto är temat för den här debatten. Jag beklagar det väldigt mycket. Kritiken mot den konflikthantering som nu utvecklas i Europa går ut på att den så mycket fokuserar på det militära. Vi tycker att det vore väldigt bra om fokus i stället fanns på den konfliktförebyggande politiken, så att vi undviker att upprepa 90-talets misstag, precis som utrikesministern nyss nämnde. Men när vi tittar på fakta ser vi hur man prioriterar den militära delen. Över 100 personer sitter i den militära staben, medan ett tjugotal sitter i den civila. Man ska få fram 60 000 militärer, och man talar om 5 000 poliser. Man diskuterar också våldsamma attacker upp till Fyra arbetsgrupper sitter nu och diskuterar hur EU:s militära styrkor ska kunna samordnas mer med Natos. Såvitt jag känner till finns det inga arbetsgrupper som diskuterar hur man ska kunna samordna EU:s minimala civila krishantering med OSSE:s eller FN:s. Vi är oerhört kritiska mot denna ensidiga fokusering på det militära. Det var just det misstaget som vi begick under 90-talet. Vi såg konflikten ligga latent. Den utvecklades, den blev väpnad, och det blev krig. Det var först då som Europa kunde göra något. Den viktiga lärdom som kan dras av detta är att det måste skapas en konfliktförebyggande politik, som kan sättas in innan konflikten har utvecklas. Det krävs civila krishanteringsinsatser som kan ske innan konflikten övergår i väpnat krig. Uppenbarligen delar dock utrikesministern EU:s inriktning på att upprepa misstaget och fullständigt fokusera på den militära uppbyggnaden. Utrikesministern försöker vidare ge intrycket att Sverige agerar väldigt kraftfullt i den civila förebyggande krishanteringen och att denna ligger den svenska regeringen varmt om hjärtat. Jag vill dock påpeka att det finns en skillnad mellan regeringens retorik och den praktiska handlingen. Det kan inte minst för TV-tittarna vara intressant att känna till att vi den 29 november skulle fatta ett beslut i Sveriges riksdag om att Sverige ska verka för konkret konfliktförebyggande åtgärder vid utvecklingen av EU:s krishanteringspolitik för att undvika att konflikter utvecklas till krig. Det var det konkreta ställningstagande som skulle göras, men utrikesministerns parti Socialdemokraterna röstade här i Sveriges riksdag konsekvent nej till att satsa på det. Vi skulle också ta ställning till att stödja Europaparlamentets beslut om en genomförbarhetsstudie om civila fredsstyrkor inom EU:s säkerhetspolitik och undvika en ensidig fokusering på gemensamma militära styrkor. Återigen röstade socialdemokraterna nej i kammaren. Det finns alltså en skillnad mellan praktisk handling och vad politiker och ministrar säger. Detta är bara att beklaga, och jag beklagar det djupt. Ministern visar här en oförmåga att debattera innehållet i alliansfriheten och hur denna ska kunna bli trovärdig. Det är möjligt att regeringen inte klarar av detta. Det andra alternativet, om man inte vill ha en trovärdig alliansfrihetspolitik, är att faktiskt gå med i en militär allians. Det finns två partier här i Sveriges riksdag som har tagit ställning för detta. Folkpartiet och Moderata samlingspartiet pläderar för ett Natomedlemskap. Man kan tycka att det är modigt, eftersom det har ett minimalt stöd i den svenska folkopinionen, men man kan också säga att det är fegt. Folkpartiet och Moderaterna undviker nämligen problematiken kring ett Natomedlemskap. De undviker att svara på frågor om vad som ska ske i en skarp situation. Var ska då kärnvapnen placeras ut i Sverige? Jag tror att också det är något som TV-tittarna undrar över. Ska kärnvapen placeras ut i deras stad eller i deras hembygd? Varför diskuterar Folkpartiet och Moderaterna aldrig detta problem, som kan bli ett faktum vid ett svenska Natomedlemskap i en skarp krissituation? En annan del av problematiken handlar om de värnpliktiga som vägrar att utbilda sig i att hantera kärnvapen eller att delta i ett sådant försvar. Ska de enligt Folkpartiet eller Moderata samlingspartiet sättas i fängelse? Det finns en lång rad problem kring ett svenskt Natomedlemskap som jag menar att man konsekvent och fegt undviker att ta upp. I stället driver man en populistisk propaganda för att Natomedlemskap är den framtida modellen för svensk säkerhet. Jag hoppas att resten av den här debatten inte blir ett uppläsande av papper framför TV-kameran utan att vi faktiskt förmår debattera med varandra, förhålla oss de här problemen och diskutera det som satts som rubrik för debatten, nämligen hur innehållet i svensk alliansfrihet ska se ut.

Fru talman! "Alliansfriheten är vårt viktigaste medel för att även i framtiden slippa dras in i ett krig. Det vet svenska folket, och därför sluter en överväldigande majoritet av vårt folk upp kring den militära alliansfriheten. Den är inte till salu eller förhandlingsbar." Så sade försvarsminister Thage G Peterson i riksdagen den 11 oktober 1995. Nu är den svenska utrikes och säkerhetspolitiken på glid. Nu förtalas den svenska alliansfriheten, och neutralitetspolitiken urholkas. I riksdagen förespråkar Moderaterna och Folkpartiet ett svenskt medlemskap i Nato. För att legitimera sitt ställningstagande påstår man att neutralitetspolitiken utgjort ett hinder för klara ställningstaganden. Man påstår att alliansfriheten egentligen aldrig existerat. Och man påstår att neutraliteten förlorat all relevans i och med Warszawapaktens sammanbrott. Tyvärr får man ibland stöd av regeringen i misskrediteringen av neutralitetspolitiken. Så sent som i oktober upprepade Göran Persson här i riksdagen den doktrin som ligger till grund för våra säkerhetspolitiska avgöranden. När nu utrikesministern tar avstånd från samma doktrin går man, som vi hörde, moderaterna till mötes. Plötsligt säger sig regeringen ha insett att syftet med alliansfriheten är bredare än att vi ska kunna stå utanför krig. Har det inte varit så tidigare? Det här är ytterligare förtal av den svenska neutralitetspolitik som vi tidigare varit överens om. Alliansfriheten har historiskt varit mycket mer än frånvaron av krig. Neutralitetspolitiken har aldrig enbart handlat om en balansgång mellan två militärallianser. Den svenska alliansfriheten och neutralitetspolitiken har heller inte inneburit att Sverige har avstått från att protestera mot övergrepp. Tvärtom, vi har på grund av neutralitetspolitiken kunnat klart ta avstånd från förtryck, krig och orättvisor. Sveriges säkerhetspolitiska doktrin är alliansfrihet i fred, med möjlighet till neutralitet vid krig i vårt närområde. Den främsta förutsättningen för att en doktrin ska fungera är dess trovärdighet. Formellt sett kommer EU knappast att kalla sig för en militärallians under de närmaste åren. Men hur omvärlden kommer att uppfatta unionen är en annan sak. Det beror rimligtvis på hur stor styrkan är och vilket syfte det militära samarbetet har. Enligt EU:s militära mål ska snabbinsatsstyrkan kunna ingripa upp till 4 000 kilometer från Bryssel. Det betyder att EU:s militära styrka når till Pakistan eller till Zaire. Vem kan på allvar hävda att detta inte utgör grunden för en militär allians? Naturligtvis kan man hävda att svaret på frågan om huruvida unionen utgör en militärallians eller inte ytterst beror på vad man tänker använda den militära styrkan till. Förutom operationer av fredsbevarande typ och militärt stöd till humanitära insatser planerar EU för insatser med uppgift att skilja stridande parter åt. Då måste man räkna med mer eller mindre omfattande våldsinsatser. Vid svensk medverkan i en sådan insats kan en sida i en konflikt påstå att Sverige medverkar i en allians som ägnar sig åt angreppskrig, vilket FN-stadgan som bekant förbjuder. Därför är frågan om FN-mandat för EU-styrkan så viktig. Och här har regeringen närmast slagit knut på sig själv i sina försök att hävda att EU:s militarisering inte innebär något hot mot alliansfriheten. Köln tolkade Anna Lindh som att EU inte kommer att genomföra några militära insatser utan ett FN mandat, också här i talarstolen. Denna tolkning har inget stöd i officiella skrivningar. Ingenstans står det uttryckligen att ett beslut i FN:s säkerhetsråd är en förutsättning för EU:s insatser. Nato hävdade ju att bombningarna i Jugoslavien skedde i enlighet med FN-stadgans principer. Numera talar regeringen också mest om att ett FN-mandat är en förutsättning för svenskt deltagande. Vid ett flertal tillfällen har jag i olika sammanhang frågat regeringen om den kan garantera att Sverige inte kommer att tvingas att solidariskt finansiera insatser som vi inte vill delta i. Det enda svar jag fått är att regeringens uppfattning är att vi inte ska betala. Men nu har ju regeringens uppfattning milt sagt inte alltid visat sig vara så mycket värd när de stora elefanterna dansar i ministerrådet. Därför vill jag upprepa min fråga: Kan utrikesministern garantera att Sverige inte kommer att tvingas bidra till militära aktioner som vi själva inte deltar i? När regeringen inte ålar sig fram genom oförenliga positioner väljer man ofta tystnad framför en öppen debatt och diskussion. Tyvärr har man också visat att man ibland aktivt vill tysta kritiska röster i den säkerhetspolitiska debatten. Regeringen har beslutat dra in bidragen till Kvinnor för Fred och till Transnationella stiftelsen för freds och framtidsforskning - två organisationer som har varit kritiska röster i den säkerhetspolitiska debatten. Fru talman! Utvecklingen av EU till en union med militär kraft har gått snabbt. I valrörelsen 1998 sade socialdemokraterna ingenting om det militära samarbetet inom EU. I valrörelsen inför EU parlamentsvalet 1999 försökte man på alla sätt att tala om att toppmötet i Köln inte hade kommit fram till det som man hade kommit fram till. Det svenska folket har inte haft någon som helst möjlighet att ta ställning till den omorientering av svensk säkerhetspolitik som regeringen håller på att genomföra. Detta är ohederligt. Vänsterpartiet menar att Sveriges deltagande i EU:s militära samarbete borde underställas en folkomröstning. Låt svenska medborgare avgöra om vår säkerhetspolitik och vår säkerhetspolitiska doktrin är gammalmodig och felaktig. Våga ta debatten i stället för att huka eller förvränga!

Fru talman! Jag tycker att man har all respekt för Lars Ångström när han talar om en militär del och om en civil del. Men samtidigt är det nog få i den här kammaren som tror att en civil del alltid skulle ha räckt till eller för all framtid skulle komma att räcka till. Därför kvarstår frågan till både Lars Ångström och Lars Ohly: Vad vill ni ha, om krisen är där, om konflikten är där? Vill ni inte ha några som helst fredsframtvingande möjligheter för en union, det EU som vi är med i? Jag kan förstå att ni inte vill det, för ni vill ju att vi sak lämna EU. Det är klart att det är ett dilemma att vilja ha något gemensamt med någonting som man inte vill vara i gemenskap med. Alternativet har framskymtat. Det är ett fortsatt beroende av USA, av majoriteter i den amerikanska kongressen. Men jag har ofantligt svårt för att tro att det är Miljöpartiets och Vänsterpartiets idé. Man kan säga nej till det mesta, men någon gång måste man också säga ja. Och vad säger ni ja till? Jag erinrade mig här när jag lyssnade den skämtsamma bilden från Gulfkriget på en svensk med en pratbubbla. Han sade: Vi är beredda att kämpa till sista amerikanen, och därför skickar vi ett fältlasarett. Nu vet jag att Miljöpartiet och Vänsterpartiet med all rätt säger FN. Men på något vis tycker jag att det är ett enkelt sätt att smita undan, för ni vet, och vi vet, att det då handlar om säkerhetsrådet. Där sitter ju en diktatur. Därför kan man inte förvänta att säkerhetsrådet snabbt ska göra insatser när det uppstår en konflikt eller behov av fredsframtvingande insatser i Europa. Och, som sagt, vad har säkerhetsrådet för resurser att sätta in i ett akut läge? Jag har lagt märke till att man då ofta talar om OSSE, som om det skulle vara alldeles enkelt att få ihop några besked snabbt, för det är ofta det som det handlar om, i synnerhet om man vill arbeta förebyggande. Då ska man alltså göra upp med Kazakstan, Turkmenistan, Ukraina osv. Jag tror inte heller att detta är alldeles enkelt. Fru talman! Jag tycker att vi måste få besked nu från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Vad vill ni ha? Sedan ligger det en hel del i den kritik som förs fram av Lars Ohly och även av Lars Ångström om att regeringen naturligtvis har suddat i dessa frågor. Man har varit lite ängslig för att inte få folkopinionen med sig. Nog är det lite komiskt att här i september höra om neutraliteten i regeringsförklaringen för att sedan via Financial Times får besked om att den inte längre gäller. Det är inte så många veckor sedan som vi skrev september, fru talman. Och vem vet, så småningom kanske Financial Times avslöjar att Persson har varit ute på en exposé och bestämt sig för att det här med alliansfriheten inte heller är vad det har varit. Under alla omständigheter går det att hävda att Nato inte är vad det har varit, och att Sveriges relationer till Nato i dag inte är vad de var för 10 eller 20 år sedan. Jag vet väldigt väl - och det vet ju alla - att EU inte är någon militärallians. Man ska naturligtvis hålla isär EU och Nato, men under alla omständigheter kommer vi att vara allierade med vissa Natoländer i det gemensamma EU-försvaret, eller vad man nu ska kalla det. Vi har inget emot att man fortfar att använda uttrycket alliansfrihet. Men det gäller nog att se till att inte vissa ord eller uttryck blir så sakrosankta att människor blir förvånade och häpna eftersom de trodde att orden betydde någonting annat än vad verkligheten visar att de betyder. EU är, som sagt, ingen militärallians. Det är sant. Men nu ska överbefälhavaren, Johan Hederstedt, vara ordförande i EU:s militärkommitté, och det vet jag inte om någon vill protestera emot. Det vore kanske rakare att påstå att detta inte innebär ett ordinärt medlemskap i Nato, men samtidigt vore det nog klokt att lägga till att Sverige ännu inte bör bli medlem i Nato, för ingen av oss vet hur det ser ut om fem eller tio år. Det räcker för att framstå en gnutta historiskt vis att erinra om det som utrikesministern tog upp inledningsvis om hur det såg ut för tio år sedan. Då hade det som vi alla - eller de flesta av oss - säger i dag tett sig märkligt om det då hade sagts.

Fru talman! Jag vill inledningsvis välkomna utrikesministerns tydliga besked om det fortsatta arbete med den svenska säkerhetspolitiken. De nygamla konflikter som har uppstått efter murens fall har tydligt visat att den gamla tidens säkerhetsarrangemang har sina svårigheter. Under lång tid visste den demokratiska världen inte hur man skulle hantera konflikterna i Europa. Men till sist har vi ändå sett en utveckling där människors rättigheter kommit att väga tyngre än diktatorers och staters möjlighet att gömma sig bakom suveräniteten. Om än komplicerat och många gånger svårt är detta en välkommen utveckling. Fru talman! Svensk säkerhetspolitik måste utformas så att det framgår att vi tar ansvar för både vårt närområdes och hela Europas fred och säkerhet. I den situation som råder är det naturligt att Sverige deltar som en aktiv och engagerad partner i det arbetet, att vi inte stillatigande ser på när människor far illa i inbördeskrig och konflikter på vår kontinent. När situationen ser ljusare ut än på länge, då är frågan om man ska återgå till det kalla krigets inåtblickande hållning och vägra se möjligheterna att värna människor i stället för makthavare. Svaret måste ju vara nej. Det innebär inte att vi överger alliansfriheten. Det finns inget som talar för att ett svenskt medlemskap i Nato skulle öka vår säkerhet. Det finns inte heller något stöd för att EU ska utvecklas till en militärallians. Sverige och flera andra länder kommer att hindra en sådan utveckling. Miljöpartiets och Vänsterpartiets beskrivning stämmer förstås inte med verkligheten. Det är en tydlig skillnad mellan att kunna hantera kriser och att ingå i en militärallians. Ni i Miljöpartiet och Vänsterpartiet är beredda att offra det ena för att förhindra det andra. Det är ingen ansvarsfull politik. Den svenska alliansfriheten bidrar aktivt till att förbättra säkerheten runt Östersjön. Genom vår position kan vi tillsammans med Finland arbeta för att närmare och mer förtroligt skapa samarbete mellan Östersjöstaterna, Ryssland, Nato och EU. Mycket är gjort, och mycket återstår att göra. Det är naturligtvis regeringens sak att se till att på rätt sätt hålla i EU:s ordförandeklubba i den frågan under nästa halvår. Fru talman! Vår alliansfria hållning ger oss utrymme att inta olika förhållningssätt om mot all förmodan en konflikt skulle bryta ut. Utöver neutralitetsoptionen finns exempelvis möjligheten att agera för att dämpa konflikten eller för att skapa fred i enligt med EU:s Peterbergsuppgifter. Att ensidigt hävda att alliansfriheten måste leda till neutralitet i händelse av krig är att blunda för verkligheten som den ser ur med politiska, moraliska och känslomässiga åtaganden inom ramen för EU och runt Östersjön. Alltmer talar för att neutralitetsoptionen blir allt mindre sannolik, även om den fortfarande finns. Att skrota alliansfriheten för att neutralitetsoptionen försvagats är dock lite grann att skjuta på pianisten. Fru talman! Centerpartiet har tillsammans med regeringen tagit ansvar för att dra slutsatser av att utvecklingen i vår omvärld har förändrats. Hela den nya inriktningen av det svenska försvaret har handlat om just det. Vår förmåga att hantera kriser ökar säkerheten i vårt närområde. Det är naturligt att det arbetet fortsätter genom tydliga besked om vart vi strävar. Utrikesministerns besked är viktigt och ger förutsättningar för att Sverige också i framtiden ska kunna bidra konstruktivt till säkerheten i hela Europa. Fru talman! Miljöpartiets och Vänsterpartiets agerande är fullständigt obegripligt. Man kritiserar och angriper dem som tar ansvar för en trygg utveckling i hela Europa, arbetar för att bryta ned misstron och öka samarbetet och som vill att Sverige ska vara med och ta ansvar när kriser utbryter. Vänsterpartiets och Miljöpartiets alternativ är utanförskap och isolering, misstro och maktspråk. Det inger inget förtroende. Det är en väg som ökar otryggheten i Europa och i Det finns många utmaningar att ta sig an för att öka säkerheten i Europa. Ett alliansfritt men öppet, samarbetsvilligt och konstruktivt Sverige kan vara en viktig del i det arbetet. Jag ser gärna den här debatten som ett startskott för ett sådant fortsatt arbete om hur vi formulerar och utnyttjar säkerhetspolitiken på

Fru talman! Utrikesministern inbjuder till samtal. Jag välkomnar alla tillfällen där vi får utveckla varför vi tycker att begreppet alliansfrihet är förlegat på Alliansfritt är ingen relevant beskrivning av ett land som har trupper utomlands under Natobefäl, som samövar med Nato inom Partnerskap för fred, som har officerare i Natostaberna och en svensk ambassad inne på Natoområdet i Bryssel. Sverige har om tre veckor en svensk general som leder uppbyggnaden av en gemensam europeisk militärstyrka på 60 000 man och har inlett ett tätt vapenindustriellt samarbete med fem Natoländer samtidigt som vår egen försvarsindustri till mycket stor del ägs av intressen i Natoländer. I ett viktigt avseende håller jag med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Regeringen säger inte hela sanningen om vad som nu sker med svensk säkerhetspolitik och alliansfrihet. Jag tycker att det är bra att Sverige överger alliansfriheten. Men vi bör naturligtvis göra det öppet efter en ärlig och tydlig debatt och inte i det fördolda, kamouflerat av hyckleri och bortförklaringar. Den styrka som EU nu bygger upp planerar och övar inte bara för de minröjningsinsatser som Göran Persson talade om utan för långt större och fredsframtvingande insatser. Anna Lindh försäkrar svenska folket både här och vid andra tillfällen att den aldrig ska användas för fredsframtvingande insatser utan FN-mandat. Det är inte EU:s politik. Nej, stopp, säger de andra EU-länderna när det kommer på tal. Ska vi skriva in i reglerna att Kina - Kommunistkina, diktatorerna i Beijing - ska ha vetorätt för den här styrkan ska användas? Aldrig. Vi ska arbeta i FN-stadgans anda, men vi ska naturligtvis inte ge Kina vetorätt. Jag tycker att det är en mycket rimlig uppfattning. Vi har flera gånger sett att FN inte kan samla sig till att ge ett mandat. Vi såg det i Kosovo. USA och Nato ingrep. Den svenska regeringen protesterade inte. Vi ser det t.ex. i norra Irak, där Nato nu gör en insats för att skydda kurderna. Om EU ombads överta den operationen är det väl inte orimligt att vi kommer att göra det. Men där finns inget FN-mandat. Exemplen är många. Fler och fler inser att alliansfrihet efter vårt EU medlemskap och vårt täta Natosamarbete håller på att bli ett tomt skal. Vi borde enligt Folkpartiets mening bli medlemmar i Nato. Banden mellan Europas och Nordamerikas demokratier - det vi brukar kalla den transatlantiska länken - har haft en enorm betydelse för friheten och demokratin i vår del av världen. Alla som kan något om 1900-talets historia borde inse det. Den länken kunde till sist besegra det kejserliga Tyskland. Den länken bidrog i hög grad till att Hitler besegrades. Den länken bidrog till att Sovjetimperiet krossades efter det kalla kriget. Den länken besegrade Milosevic diktatur i två krig och stoppade Saddam Husseins ockupation av Kuwait. Allt detta har haft stor betydelse också för Sverige, även om vi i stor utsträckning har valt att stå vid sidan om. USA:s försvarsminister varnade häromdagen återigen för riskerna med att den europeiska styrkan byggs upp utan täta och förtroendefulla band till Nato. Den varningen är befogad. Det finns krafter på båda sidor av Atlanten som vill klippa av den transatlantiska länken. Det vore en säkerhetspolitisk katastrof. Att skapa en klyfta mellan världens mest utvecklade demokratier är det sämsta vi skulle kunna göra. Nu är den stora säkerhetspolitiska utmaningen att överbrygga klyftan åt öster, inte att gräva en ny västerut. Det ankommer på Sverige som EU-ordförande att lösa det problemet. Det kan visa sig vara det långsiktigt allra viktigaste utmaningen under vårt ordförandeskap. Då talar vi naturligtvis med långt större trovärdighet om vi själva är Natomedlemmar. Om man - som jag hoppas att regeringen kommer att göra - försvarar den transatlantiska länken gör man det trovärdigare om man själv vill vara en del av den. Det kan vi bli om vi stöder den motion som Folkpartiet har väckt här i riksdagen och som snart ska behandlas. I den föreslår Folkpartiet ett svenskt Svenska folket har rätt att få veta hela sanningen om vår säkerhetspolitik. Dit hör att begreppet alliansfrihet håller på att förlora sin innebörd. Dit hör också att ett svenskt Natomedlemskap skulle vara både bäst för Sverige och för freden och demokratin i resten av världen.

Fru talman! Här kan vi ser hur alliansfriheten angrips från två håll. Det gäller dels dem som vill upphäva den, som Lars Leijonborg som nu var uppe och gjorde en lång plädering för varför Sverige borde gå med i Nato. Vad innebär då det egentligen för Sveriges säkerhetspolitik? Jo, det innebär att det inte längre är här i Sveriges riksdag som man fattar besluten om ifall svenskar ska delta i krigsinsatser. De besluten kan fattas i Washington, i Ankara eller någon annanstans runtom i världen. Det är inte Sveriges riksdag som längre bestämmer om Sverige ska delta i krig. Det innebär också att vi riskerar att rucka på stabiliteten i vår del av världen trots att vi alla vet att säkerhetsmönstren ännu inte riktigt har satt sig här. Det skulle inte öka säkerheten för Sverige, Lars Leijonborg. Det skulle också innebära att Sverige inte längre kan spela den roll som vi t.ex. gör när det gäller kärnvapennedrustningen.

Fru talman! Det är uppenbarligen svårt för många av talarna att diskutera det konkreta innehållet i svensk alliansfrihet. Jag ska ändå svara på Alf Svenssons tidigare fråga. Självfallet finns det lägen där man inte kan utesluta militärt våld. Alf Svensson vet säkert också att Miljöpartiet var det parti som agerade för att Sveriges bidrag till FN:s insats i Kosovo skulle bli dubbelt så stort som det regeringen föreslog - 800 man i stället för 400 man. Det är alltså inte på något sätt så att vi frånhänder oss den möjligheten. Men det vi pekar på är vikten av att man bygger upp den konfliktförebyggande politiken och de civila krishanteringsmekanismerna så att man inte behöver komma dithän att man tvingas använda militärt våld. Det är det som vår kritik fokuserar på, och det är det som är den stora bristen med EU:s utveckling av krishanteringsförmågan. Vi upplever nämligen att i verkligheten är det ingen krishanteringsförmåga, utan en utveckling av militära resurser. Man fokuserar nästan fullständigt på militära resurser. Jag beklagar återigen att utrikesministern inte har förmått visa hur EU ska komma bort från den fortsatta militäriseringen och fokus på det militära och därmed ett fortsatt urholkande av trovärdigheten i svensk alliansfrihet. Jag sade inte, vilket utrikesministern påstod, att Sverige inte är alliansfritt. Däremot hävdade jag att flera av de saker som Sverige gör riskerar att urholka trovärdigheten i alliansfriheten. Det är ett faktum att fokus ligger på det militära och att vi inte bygger upp den konfliktförebyggande politiken och de civila krishanteringsmekanismerna. Det finns ett alltmer intimt samarbete med Nato. Jag var för två veckor sedan nere i Bryssel och såg svenska generaler som väldigt fint hade anpassat sig i Natos högkvarter. Vi ser också det ömsesidiga samarbetet inom krigsmaterielindustrin. Jag menar att sådant här urholkar trovärdigheten i svensk alliansfrihet. Det vore intressant att höra om utrikesministern är av rakt motsatt uppfattning, och hur utrikesministern i så fall definierar en trovärdig alliansfrihetspolitik. Jag kan också bara konstatera att Lars Leijonborg och även Moderaterna fortsätter att plädera för svenskt medlemskap i Nato, men konsekvent undviker att ge besked i frågan: Var någonstans i Sverige ska kärnvapen placeras i ett skarpt läge? Vilka kommuner anser Lars Leijonborg ska ta emot dessa vapen? Jag tror att många är intresserade av att få höra lite kring problematiken med ett svenskt Natomedlemskap. Vi tycker att regeringen nu under ordförandehalvåret i EU borde ändra fokus bort från det militära, och i stället fokusera på det civila. Man kan t.ex. ha en konferens för civil planeringskapacitet. Man har tidigare gått igenom vad man tycker att man behöver militärt, men man har inte haft någon konferens för att se efter vad man behöver på det civila fältet. Man kan starta arbetsgrupper för att samordna EU:s civila krishanteringsinsatser med FN:s och OSSE:s arbete. Man kan öka storleken på den civila kommittén från 20 till säg 200. Man kan skapa en enhet för utarbetande av konfliktlösningar. Det finns en lång rad idéer. Inte minst är det viktigt att ha ett genusperspektiv på krishanteringen. Ta fredsförhandlingarna i Bosnien - det är nästan uteslutande män som förhandlar fram avtal när hälften av den befolkning som ska leva med dessa avtal är kvinnor. Vid mitt besök i Bryssel nyligen såg jag att det till nästan 100 % är män som sitter och diskuterar de här frågorna. Det ger onekligen intrycket av att EU:s krishanteringsförmåga är mer en manliga viktigpettrars militära lekstuga än en utveckling av ett seriöst instrument för att hantera och förebygga konflikter. Det är tragiskt om det förblir så. Jag hoppas att utrikesministern kan ge lite vägledning till att regeringen kommer att agera i en annan riktning.

Fru talman! När man lyssnar på Alf Svensson och Lennart Daléus kan man få för sig att Sverige inte har gjort någonting internationellt vad gäller fredsbevarande eller fredsskapande insatser under efterkrigstiden. Sanningen är ju att vi har arbetat inom FN systemet sedan 1948. På en mängd områden har vi verkligen bidragit till att skapa förutsättningar för fred eller att värna freden. Men återigen ska den gamla neutralitetspolitiken förtalas. Återigen ska man försöka visa att den doktrin som har legat till grund för den svenska politiken har lett fel och inte kunnat fylla sitt syfte. Också regeringen deltar i denna misskreditering av den svenska neutralitetspolitiken. Det tycker jag är sorgligt. Jag fick inget svar från utrikesministern på min fråga. Är det så att Sverige kan tvingas betala militära aktioner som vi inte själva deltar i? Det kan vara militära aktioner som inte grundas på FN-mandat, som inte grundas på beslut i FN:s säkerhetsråd. Eller är det bara utrikesministerns och regeringens uppfattning att vi inte ska betala? Kan regeringen påstå att Sverige fortsätter att vara alliansfritt om vi tvingas att solidariskt betala t.ex. en operation som den som Regeringen fortsätter också att inte tala klarspråk om den militära komponenten i uppbyggnaden av militära styrkor inom unionen. Man låtsas som om det handlar om minröjning och att man ska klappa barn på huvudet i Albanien och Kroatien. Men det är ju inte riktigt detta det handlar om. En samstämmig expertis har ju pekat på att detta är en uppbyggnad av en stark militär makt som inte alls enbart ska sättas in under FN-mandat. Att låtsas som om detta inte inträffar är att lägga ut dimridåer som får Lützen att blekna. EU och Nato ska gemensamt värna de värden som man har gemensamt. Det är innebörden av de beslut man nu har fattat. Vi ska alltså värna demokratin tillsammans med Turkiet.

Fru talman! EU ska syssla med krishantering. Det är rätt. Men jag tycker att vi ska vara ärliga och tillstå att gränserna mellan kris, konflikt och krig nog inte är alldeles enkla att dra i alla sammanhang, särskilt inte när soldater är involverade i en händelseutveckling som ofta ingen kan tygla. Om jag förstod Lars Ångström rätt har han nog inget emot den här militära EU-styrkan bara det också finns en vida större civil sådan än vad som för närvarande är fallet. Jag vet att vi har arbetat under FN sedan åtskilliga år, Lars Ohly. Det var ju tur att FN kom till. Vänsterpartiets företrädare som parti var ju inte för det. Det är väl tur om en del annat som Vänsterpartiet också är emot kommer till. Sverige ska, om Sverige så önskar, kunna säga nej till gemensamma EU-insatser. Den rättigheten hänger regeringen upp som ett slags garanti för alliansfrihet och självständighet. Enligt grundlagen är det riksdagen som har prövningsrätt beträffande insättandet av svensk trupp. Men det är ju en ganska rejäl styrka Sverige ställer upp med i EU. Det är örlogsfartyg, stridsflygplan, tunga stridsfordon, 1 900 soldater och Fru talman! Jag har väldigt svårt för att tro - och det tycker jag att man ska säga här - att Sverige kan rycka ur de här resurserna om nu EU för övrigt skulle vilja nyttja den samlade styrkan. Vi kristdemokrater ser positivt på svenskt deltagande i EU-styrkan. Det skulle te sig synnerligen egendomligt om Sverige skulle kräva av andra nationer det Sverige inte självt är berett att ställa upp på. Men, fru talman, låt oss spela med mycket öppna kort. Jag skulle också vilja säga till fru ministern: Låt inte era stödtrupper Vänsterpartiet och Miljöpartiet få er att tricksa med beskeden!

Fru talman! Det blir så konstigt när man hör Lars Ohly och Lars Ångström säga vad de egentligen vill göra. De säger att de vill samarbeta, men de vill inte samarbeta inom de organisationer som faktiskt står till förfogande. De vill att man ska samarbeta politiskt men inte inom EU. Man ska ta ansvar för Europas säkerhet, men man ska egentligen inte samarbeta med andra länder i Europa. Det blir lite knepigt att förstå vad innebörden egentligen är av Miljöpartiets och Sedan låtsas Miljöpartiet dessutom som om valet skulle stå mellan medlemskap i en militärallians eller Miljöpartiets isolationism. Men så ser ju inte verkligheten ut. Det finns andra vägar att gå. Jag kan instämma något i vissa moment av kritiken mot deltagandet i en militärallians, även om jag inte har den Natonoja som Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycks ha. Man måste ju kunna tala med Nato och delta tillsammans med Nato i ett säkerhetsarbete. Vi har haft en aktiv alliansfri hållning i Sverige. Jag delar gärna den uppfattningen att bevisbördan ligger hos dem som vill ändra på den rådande situationen, förändra hållningen och skynda in i Nato. Men jag tycker inte att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de som med tydlighet och kraft kan ställa frågan och visa på alternativ.

Fru talman! Utrikesministern säger att om vi går med i Nato kan vi inte medverka till kärnvapennedrustning. Låt mig påminna om att Nato i praktiken har medverkat till förstörelsen av oändligt många fler kärnvapen än vad Sverige har gjort. EU och USA ska tillsammans värna de värden vi har gemensamt, sade Lars Ohly. Tyvärr sade han det ironiskt. Jag hade önskat att fler hade sagt det med allvar i den här debatten. Vi står för en universell respekt av mänskliga fri och rättigheter. Den respekten behöver försvaras också i vår tid. Jag tror att man ska göra det i nära och förtroendefullt samarbete mellan världens demokratier. Då är det trist att utrikesministern förtalar Nato på det sätt hon har gjort här. Vi har samma möjligheter att ställa oss utanför Natooperationer som vi har att ställa oss utanför gemensamma europeiska operationer. Men vi kommer att känna ett starkt moraliskt band att inte ställa oss utanför. Det gäller också det här med kärnvapenutplacering. Vi kan få undantag från den skyldigheten om vi vill. Självklart bibehålls vår nationella suveränitet. Men det som binder oss samman är ju ett gemensamt moraliskt åtagande att stå upp för vissa värden. Det är ju det som den här debatten ännu mer borde ha handlat om. Det handlar inte bara om att kortsiktigt göra det som är bäst för Sverige utan om att vi långsiktigt ska spela en positiv roll för mänskligheten i försvar för utsatta människors rättigheter. Det är det som är det yttersta målet för den utrikes och säkerhetspolitik som jag har talat för här i dag.

Fru talman! Då har vi mer i debatten börjat komma in på EU:s ansvar och vikten av vad vi gör i Europa. Jag vill börja med två av de frågor som bl.a. Lars Ångström har efterlyst kring den civila delen. Den militära alliansfriheten har jag nu diskuterat med Lars Ångström. Nu går jag också in på det civila och det förebyggande. Vi kan se att efter det att Sverige lyfte fram både den civila krishanteringen och vikten av förebyggande krishantering fick vi en väldig respons bland övriga EU-länder. Man bildade kommittéer. Man började sätta upp mål. Men det handlar naturligtvis också om exakt hur många poliser, domare och räddningstjänster vi ska ha gemensamt i Europa, precis som det har gjort och gör på det militära området. Det handlar också om gemensamma övningar. Det handlar om gemensam utbildning och mycket mer som vi kommer att arbeta med under det svenska ordförandeskapet. Också det förebyggande arbetet är mycket väsentligt. Även här var det Sverige som började driva att vi måste få ett EU som arbetar förebyggande eftersom EU egentligen är den enda internationella organisationen som har alla instrument till sitt förfogande. Man har bistånd, handel, politik, osv. Mänskliga rättigheter är naturligtvis en mycket viktig del av det här arbetet. Ni fick för ett antal veckor sedan en skrivelse här i riksdagen om det förebyggande arbetet och om hur Sverige avser att driva detta vidare. Vi fick i Nice den här helgen ett beslut i EU. Vi fick en första rapport om det förebyggande arbetet i EU, men också en begäran av Sverige om att under ordförandeskapet ta fram en rapport om det förebyggande arbetet. Det här är oerhört väsentligt. Debatten handlar ofta om det militära benet. Men genom att vi använder det förebyggande och det civila kan vi ofta förhindra att det går så långt att vi behöver använda det militära. Sedan skulle jag vilja ta upp en sak som har tagits upp här i debatten och som har stört mig rätt mycket. Det är diskussionen om att regeringen mörkar, regeringen smyger igenom. Lars Ohly talade om att vi hade lagt ut en Lützendimma. Jag vet inte vilken Lützendimma Lars Ohly har befunnit sig i. Om han hade läst de artiklar vi har skrivit, de redovisningar vi har gett till EU-nämnden och följt de tal vi har hållit hade det framgått för nästan två år sedan. Jag har ett citat från EU-nämnden från den 12 mars 1999 där vi talar om att vi i krishantering ska kunna använda våra försvarsstyrkor och en militär kapacitet precis som vi gör när vi t.ex. skickar trupper till Kosovo. Det är från mars 1999. På liknande sätt har vi gång efter gång upprepat vad det handlar om. Vi har samtidigt sagt att när vi bygger upp den militära kapaciteten ska vi också arbeta med det civila och förebyggande. Men vi har inte försökt mörka det militära. Däremot kan man säga att det har gått fortare än vad något land trodde att bygga upp de olika delarna av EU:s krishantering. Det är helt enkelt en anpassning efter verkligheten. EU hade aldrig kunnat utföra det krig vi såg i Kosovo. Det är inte det som är EU:s uppgift, det är alla överens om. Men EU hade kunnat gå in med fredsbevarande styrkor i Kosovo efter kriget om vi hade haft en amerikansk president som, liksom Bush i valrörelsen, hade sagt att han inte skulle vilja ha trupper på Balkan. Då hade man i EU haft en uppgift att ändå kunna klara detta själva. När man i EU gick igenom hur det skulle gå till satte man också en fart på detta arbete som vi inte var medvetna om i något land för ett och ett halvt år sedan.

Fru talman! Lennart Daléus hade svårt att begripa den politik som jag redogjorde för tidigare. Jag måste säga att det också är svårt att begripa Lennart Daléus ibland. Den militära styrka som nu byggs upp inom EU är avsedd att kunna användas utan ett FN-mandat. Där ligger den grundläggande kritiken. Man lämnar internationell rätt och går mot internationell anarki. Och vi vet inte vad det kan leda till i förlängningen. Vi förespråkar i stället att man verkar för en vetofri kultur inom FN, för veto minus ett eller för att på något sätt hantera problematiken som andra har pekat på, att en diktatur kan lägga in ett veto. Jag tycker också att det är förvånande att så få tycks se problematiken med EU:s totala fokusering på det militära. Man undviker att utveckla den konfliktförebyggande politiken. Man undviker att utveckla de civila krishanteringsmekanismerna. När jag var i Bryssel för två veckor sedan sade t.o.m. den svenska generalen Melin som sitter på Natos högkvarter att det är lite övermilitariserat. Men det ser uppenbarligen inte Alf Svensson, Lennart Daléus eller andra debattörer här i kammaren. Det är ett problem. Jag tycker ändå att den här debatten har varit klargörande till viss del. Jag tror att som tittare kan man nu ha fått klart för sig att vill man se ett snabbmedlemskap i Nato med kärnvapendoktrin är det Moderaterna och Folkpartiet man ska lägga sin röst på. Vilka kommuner som ska hantera kärnvapnen förblir dock en hemlighet tills vidare. Vill man ha ett slow motion-lämnande av svensk alliansfrihet är det uppenbarligen Socialdemokraterna man ska lägga sin röst på. Det går så långsamt att man knappt hinner upptäcka det förrän det är ett faktum eller offentliggörs i någon utländsk tidning. Anser man att alliansfriheten har ett värde och kan utvecklas är det Miljöpartiet som konsekvent pekar på att det är 2000-talets modell för svensk säkerhetspolitik.

Fru talman! Vi kan konstatera internationellt att när det gäller EU:s krishantering vill alla vara med och samarbeta: FN, Ryssland, Ukraina, och Kanada utöver alla europeiska länder. Alla vill vara med kring de tre benen: det militära, det civila, det förebyggande - alla utom den svenska Vänstern och Miljöpartiet. Jag hoppas att ni ändrar er. När det sedan gäller alliansfriheten kan vi konstatera att även om några partier har vädrat Natoluft har alliansfriheten ett brett stöd i riksdagen och ett mycket brett stöd i folkopinionen. Den militära alliansfriheten ska också ligga fast. Vidare kan vi konstatera att inbjudan att diskutera hur man sedan ska utforma syftet med den militära alliansfriheten och formulera det har accepterats av partierna här i riksdagen. Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion nästa år. Men hur doktrinen än formuleras ska den även i fortsättningen ge utrymme för en aktiv internationell roll både i fråga om konkliktförebyggande och krishantering inom EU och i fråga om fred och nedrustning inom FN. Den traditionen, en aktiv svensk utrikespolitik, ska föras vidare på folkrättens grund.

Fru talman! Före uppehållet för debatten om alliansfriheten förvånades och upprördes Göran Magnusson över att jag tyckte att majoriteten i KU inte var så rasande mycket av sakkunskap att luta sig mot, och så är det ju. Göran Magnusson har säkerligen en betydande sakkunskap när det gäller den politiska bedömningen - som ju politiker ofta har - men problemet i detta ärende är inte att det saknas politiska bedömningar, för sådana finns det i övermått. I stället saknas det sakkunnigbedömningar om denna tilltänkta lagstiftnings överensstämmelse med annan lag. Frågetecknen står som spön i backen i fråga om propositionen men inget av dessa frågetecken lyckas majoriteten i konstitutionsutskottet reda ut. Därför blir finalen här lika eländig som början på detta ärende en gång var. Vi är alltså på väg att få en lagstiftning som i bästa fall kanske överensstämmer med gällande lag men som många misstänker inte gör det. Vår anklagelse mot majoriteten i konstitutionsutskottet liksom mot majoriteten i socialutskottet gäller dels att man är beredd att genomföra en sådan lagstiftning, dels att man innan man gör detta inte säkerställer att frågetecknen åtminstone blir lite färre än de från början var. Göran Magnusson har emellertid en lysande möjlighet att hjälpa upp situationen. Göran Magnusson, se alltså på Socialdemokraternas vägnar till att vi får granska de invändningar som har riktats mot förslaget och på detta sätt ånyo diskutera ett bättre berett förslag än det som socialutskottets och konstitutionsutskottets majoriteter nu bär fram till kammarens granskning!
Fru talman! Jag vill gärna säga att jag uppskattar att Per Unckel nu har en något mer nyanserad inställning till utskottets majoritet. Det är ju den majoritet som bildas som också avgör vilken inställning som sist och slutligen kanske t.o.m. kammaren har. Poängen i mina resonemang hittills har varit frågan om huruvida detta står i strid med grundlagen eller ej. Det vore intressant att höra Per Unckels kommentar. Är detta i strid med grundlagen eller kommer Per Unckel att ringa till Ralph Lédel och säga att han inte bör argumentera på den punkten men att en annan eller bättre lag alltid kan krävas? Det är ju klassiskt. T.o.m. jag kan väl offra en hel del på att även Ralph Lédel ska få kräva en annan lagstiftning men i så fall ska han, tycker jag, göra det från korrekta utgångspunkter. I det här sammanhanget vill jag också gärna säga att för mig och för socialdemokratin är den kommunala självstyrelsen naturligtvis en väsentlig del av samhällssystemet. Jag kan även gärna understryka att här ska vara en interaktion i samverkan mellan stat och kommun. Det är väl det som jag tycker att det finns anledning att fundera över under den tid som den här lagen verkar.
Fru talman! Man får glädja sig åt det lilla och det är att Göran Magnusson nu ska börja tänka. Men hade det inte varit bättre att avstå från att driva igenom en lagstiftning som så många säger strider mot både grundlag och vanlig lag och att tänka efter före? Det är ju vad våra ledamöter i socialutskottet enträget har begärt med hjälp av den rätt som minoriteten har när det gäller att få ytterligare upplysningar. Låt oss alltså tänka efter före! Det vill dock inte Socialdemokraterna, utan först ska man driva igenom en dubiös stopplag. Därefter ska man kanske tänka. Gubevars säger inte alla det som Göran Magnusson säger och många anser att de allaredan har tänkt färdigt i fråga om den kommunala självstyrelsen och grundlagen. Jag hade ett längre replikskifte med socialministern som Göran Magnusson möjligen lyssnade på och där det visade sig att socialministern var oförmögen att ange ett enda skäl till att den kommunala självstyrelsen, som den anges i portalparagrafen till RF, egentligen borde inskränkas. Nu har Göran Magnusson möjlighet att pröva lyckan där socialministern misslyckades. Min uppfattning är att man bryter mot grundlagens portalstadgande om man utnyttjar den rätt som förvisso finns att inskränka den kommunala självstyrelsen men inte kan redovisa några skäl till att detta ska göras. Det enda skäl som redovisats är ett politisk-ideologiskt skäl som man inom vänstern uppenbarligen har gemensamt. Men som bekant skyddar grundlagen inte ideologiska dimmigheter.
Fru talman! Per Unckel säger att många säger att det här strider mot grundlagen och jag har uppfattat att en del påstår det. Min fråga till Per Unckel var vilken uppfattning han har. Strider alltså detta mot grundlagen?

Fru talman! Göran Magnusson inledde sitt anförande med att säga att han var ledsen. Huvudskälet till det var egentligen ett uttalande av Per Unckel här tidigare. Ja, Göran Magnusson borde verkligen vara ledsen. När det bränner till börjar han jämt tala om någonting annat. Ett sådant exempel är när han drog in Stig Nymans uttalande om mediciner osv. men det har inte alls med den här frågan att göra. Göran Magnusson borde också vara väldigt ledsen över beredningen av det här ärendet. I mitt huvudanförande ställde jag några frågor om hur man egentligen ser på Lagrådets roll. Har de misskött sig när de gjort de här bedömningarna eller har de skött sin uppgift? Och varför följer man då inte de synpunkter som Lagrådet har lagt fram? Det är riktigt att det här inte är ett grundlagsbrott när det gäller den kommunala självstyrelsen. Tyvärr är det ju så att kommunen egentligen är ett slags statligt förvaltningsorgan. En annan bit berörs också, nämligen näringsfriheten och inskränkningen av denna. Där finns det också grundlagsregler men varken något utskott eller regeringen har redovisat något skäl för att inskränka näringsfriheten. Detta angelägna allmänna intresse har inte redovisats, utan man säger bara i ett cirkelresonemang att hälso och sjukvården är ett allmänt intresse men det är väl inget hållbart argument i sammanhanget. Vad säger Göran Magnusson som ju är vice ordförande i konstitutionsutskottet om att socialutskottet fullständigt urholkar riksdagsordningen 4:10 när det gäller "avsevärt men". Ska man följa socialutskottets synsätt finns det ju inget innehåll i det begreppet. Tycker inte Göran Magnusson som vice ordförande i konstitutionsutskottet att detta är mycket märkligt?
Fru talman! Min fråga beträffande medicineringen av en individ som ligger på något av Stockholms läns landstings sjukhus kan naturligtvis sägas inte höra hemma i den här debatten. På det sättet avstår Ingvar Svensson från att tala om sin partikollegas agerande. Det är ändå exempel på att det inte finns någon lagstiftning som lägger något som helst hinder i vägen för Stig Nyman när det gäller att visa lite kurage och mod inom den kommunala självstyrelsens ram och se till att den här individen får den medicin som vederbörande uppenbarligen enligt läkarna behöver. Det vore intressant att höra - om nu Ingvar Svensson kan offra några ord på det - vilken tanke som ligger bakom detta med att man inte kan medicinera den här individen. Den kommunala självstyrelsen kan i alla fall inte lägga hinder i vägen. Ingvar Svensson för ett intressant resonemang om att vi inte gör som Lagrådet säger. Frågan är naturligtvis vad vi ska ha konstitutionsutskottet till om vi bara ska göra som Lagrådet säger. Lagrådet är en remissinstans som vi ska lyssna till. Sedan får vi göra en avvägning mellan de olika värderingar och intressen som kan finnas i sammanhanget. Lagrådet har ju diskuterats oerhört mycket i de olika debatterna. Om jag förstår Ingvar Svensson rätt vill han väl egentligen ersätta Lagrådet med en författningsdomstol som, ungefär som man nu ser i Supreme Court i USA, hanterar valresultat och bestämmer hur det sist och slutligen ska bli. Det ligger lite utanför debatten. Om man hade följt Lagrådet beträffande åttatimmarsdagen hade man inte haft någon sådan, i varje fall inte när den infördes. Om man hade följt Lagrådet beträffande dödsstraffet hade det inte avskaffats vid den tid som var aktuell. Man kan alltid diskutera i vilken utsträckning man slaviskt ska följa Lagrådet.
Fru talman! Göran Magnusson använder mycket av sin talartid till att tala om annat. Därför behöver han inte svara på de intrikata frågorna om näringsfrihet och riksdagsordningen 4 kap. 10 §. Jag upprepar dem: Hur ligger det till med näringsfriheten och riksdagsordningen 4 kap. 10 §? Göran Magnusson talar om att man får göra en avvägning när det gäller Lagrådet. Men man har inte gjort någon avvägning. Man har struntat fullständigt i synpunkterna.

Fru talman! Göran Magnusson säger att han är ledsen. Jag är ledsen över att Göran Magnusson har så liten tilltro till sig själv som kommunpolitiker. Vi har motsvarande erfarenheter sedan tidigare. I den rollen efterfrågade tydligen Göran Magnusson riksdagsledamot Magnussons förslag till beslut, så att han kunde hantera det politiska uppdraget på lokal nivå. Vi i Centerpartiet har full tilltro till att kommunaloch landstingspolitiker sköter den politiken på bästa sätt. De politiska åtgärder man har vidtagit eller inte vidtagit värderas av människor i allmänna val. Borde vi inte följa Lagrådets kommentar, med tanke på den diskussion om den kommunala självstyrelsen vi har haft i konstitutionsutskottet vid ett flertal tillfällen? Det vore rimligt att den kommunala självstyrelsen hade en faktisk innebörd. Göran Magnussons eget parti hänvisar ofta till utredningar. Vore det inte rimligt att vi tillsatte en utredning och i det sammanhanget noga analyserade innebörden i den kommunala självstyrelsen, grundlagen och demokratins utveckling?
Fru talman! Jag hade stor tilltro till den lokala politiken även när jag var kommunalpolitiker. Det var inte särskilt ofta lagstiftningen lade hinder i vägen för att utöva den kommunala självstyrelsen. Det var mycket reglerat på skolans område, äldreomsorgsområdet, barnomsorgsområdet och sjukvårdsområdet, även om jag inte har sysslat med det någon gång. Men det är en delegation från staten till kommunerna att utföra vissa uppgifter. Det är inte konstigt om staten har uppfattningar om hur de ska utföras. Det kan vara intressant att fråga Åsa Torstensson och även andra partiers företrädare, mer retoriskt, om tanken på att förbjuda kommunala bolag eller kommunal näringsverksamhet. Det är en fråga som definitivt inte ryms inom den kommunala självstyrelsen. Där finns inga begränsningar när man diskuterar att människorna lokalt ska bestämma om sina egna angelägenheter. Diskussionen om det faktiska innehållet i den kommunala självstyrelsen är intressant. Konstitutionsutskottet planerar en utfrågning i ämnet kommunal självstyrelse. Vi ska också skriva ett betänkande nästa år. Det är mycket intressanta diskussioner man kan föra. Men då måste man ha en utgångspunkt, vad den kommunala självstyrelsen faktiskt innebär i lagstiftningen i dag och hur den eventuellt ska bli efter förändringar som man är beredd att göra. Jag är för min del inte övertygad om att den kommunala självstyrelsen får ett vidgat område. Möjligen blir den grundlagsreglerad och får ett säkerställt område. Men det området kan bli betydligt snävare än i dag. Jag är inte säker på att Åsa Torstensson eftersträvar den utvecklingen.
Fru talman! Det är helt riktigt att jag eftersträvar en vidgad och stärkt kommunal självstyrelse. Det vore lämpligt att vi, med anledning av dagens stopplagsdebatt, parallellt förde en diskussion om åtgärder som starkt berör den kommunala självstyrelsen. Inte ens Göran Magnusson kan förneka att Lagrådet i sina yttranden betonade den.
Fru talman! Det är riktigt att Lagrådet har haft den något famösa formuleringen att den kommunala självstyrelsen ändå måste ha något innehåll. Det skrev man i bostadsbetänkandet, som jag för övrigt försökte fråga Åsa Torstensson om förut. Det handlar om i vilken mån hyresgästen i allmännyttan, som får en ny fastighetsägare eller hyresvärd, kan utöva sin egenmakt. Nu får Åsa Torstensson ingen mer replik i den här omgången, så jag ska inte upprepa frågan. Jag ska bara erinra om att jag ställde den och inte fick något svar. Vi har anledning att återkomma åtskilliga gånger till frågan om hur innehållet i det kommunala självstyret ska utformas på olika sätt. Åsa Torstensson har ju sagt i Kommun-Aktuellt att kommunerna bör kunna gå till en domstol för att få fastställt om staten beter sig illa. Det är en helt annorlunda syn på kommunal självstyrelse och den samverkan mellan de olika samhällsnivåerna som de nuvarande principerna bygger på. Från socialdemokratisk sida vill jag gärna säga att vi länge har sett positivt på det kommunala självstyret. Det är viktigt, därför att det är en bra bas för det demokratiska arbetet. Vi har inget intresse av att på sikt försämra det eller ändra det på något sätt. Vi tycker att just det kommunala självstyret, egenaktiviteten, möjligheterna till påverkan är oerhört viktiga i de frågor kommunerna har att besluta om, antingen inom ramen för kommunallagens självstyrelseparagraf eller inom ramen för den speciallagstiftning som finns på en rad olika områden. Det senare är de stora områden där kommunerna bedriver verksamhet, nämligen vård, skola och omsorg.

Fru talman! Det har varit en lång dags färd mot natt. Jag hade tillsammans med mina borgerliga kolleger i socialutskottet hoppats att de funderingar och den oro vi har känt inför förslaget till stopplag och dess relation till grundlag och övrig lagstiftning skulle redas ut från majoritetens sida. Tvärtom har denna debatt gett vid handen att oklarheterna är större än de var tidigare. När nu majoritetens företrädare tvingas upp på banan för att redovisa sina skäl är det mycket tomt. Det är som jag sade i mitt inledningsanförande i morse, vi kan inte stifta lag i riksdagen som strider mot gemenskapsrätten. Vi krävde att få detta belyst i socialutskottet. Majoriteten körde över oss. Vi har nu en möjlighet att begära återremiss, vilket jag härmed gör från Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet, för att ånyo kräva att få den beredning som ligger i riksdagens ansvar och socialutskottets beredningsansvar. Det är vårt ansvar att ta reda på hur denna lag förhåller sig till annan lag. Jag hoppas att majoriteten inser allvaret i detta yrkande och ser till att vi får den möjligheten som åligger den lagstiftande makten, dvs. att man vet vilka lagar man stiftar i denna församling.

Fru talman! Jag har efter att ha lyssnat på debatten och läst ett antal inlägg från olika håll väldigt svårt att förstå varför Socialdemokraterna är så ängsliga att låta kommuner och landsting bestämma över hur de vill sköta driften av verksamheten. Det är ju det som det handlar om. Det är inte några stora, revolutionerande förändringar. Jag har i mitt dagliga arbete som politiker inte på något sätt mött någon kritik mot den här verksamheten. Jag har inte mött medborgare när jag går på torget på Lidingö som säger att det är förfärligt med privat drift av offentlig vård. Jag måste säga att jag har mycket svårt att förstå varför man är så orolig från socialdemokratiskt håll för att pröva den här modellen. Visst är vård viktigt, men det är mycket annat som också är viktigt. Dit hör t.ex. mat. Jag har aldrig hört några socialdemokrater säga att man inte får sälja mat i privat regi, att vi måste stoppa vinstintressena när det gäller mat. Tack och lov gör de inte det. Jag är övertygad om att om vi hade haft den här möjligheten från början, att låta privata vårdgivare ta hand om offentligt finansierad verksamhet, som sjukvården är, hade man säkert inte motsatt sig det från socialdemokratiskt håll. Fru talman! Jag yrkar bifall till Chris Heisters yrkande om att begära återremiss av den här frågan för att se om man kan få en bättre beredning av den.